Fru talman! Svenska folket har röstat för medlemskap i Europeiska unionen. Vänsterpartiet har både före folkomröstningen och därefter sagt att vi respekterar folkomröstningens resultat. Därför kommer vi i dag att rösta ja till anslutningen till EU. Jag kan dock inte enbart säga det utan att samtidigt klargöra i en röstförklaring att Vänsterpartiet gör detta trots att vi har mycket allvarlig kritik mot medlemskapet i Europeiska unionen och trots att vi anser att det föreligger så betydande brister i EU att vi menar att Sverige borde ha stått utanför. Men nu är situationen den att svenska folket har röstat. Vi respekterar resultatet och menar att vi nu har kommit in i en helt ny situation. Nu gäller det inte motstånd mot EU. Nu gäller det framför allt hur vi skall kunna använda medlemskapet i Europeiska unionen för att förbättra situationen för vårt land, för de svenska krav som vi ställer internationellt och för andra länder som är med i EU och som har en ännu svårare situation än Sverige. Framför allt gäller det hur Europa agerar ute i världen. Vi har en spännande tid framför oss på grund av att Norden är delat. Vi vet att Norge har beslutat att inte ansöka om medlemskap. Därför måste en rad av de europeiska samarbetsorgan som finns i högsta grad fortsätta att fungera. Vi måste bidra i det arbetet - inom ESK, inom en rad andra organisationer och inom EES-avtalets ram. Den nya situation som vi befinner oss i innebär inte bara att vi som sade nej nu kommer att - och måste - bevaka en rad områden. Det gäller också att bevaka hur de löften som utställdes från ja-sidan infrias. Jag tänker t.ex. på uppgiften att räntan direkt skulle sänkas vid ett ja till EU. Jag tänker på löftet om svensk neutralitet och självständighet. Jag tänker på deklarationen att kampen mot arbetslösheten skulle vara av överordnad betydelse. Jag tänker på uppgiften att Sverige inte självklart skulle gå med i VEU eller Allt det som sades från ja-sidan under kampanjen - hur stämmer det i dag? Jag tycker att man från jasidan redan har börjat sväva på målet. Vi har kunnat se att löftena inte riktigt hålls. Jag vill där gärna hänvisa till en artikel av Eva-Britt Svensson och Hans Lindqvist i dagens nummer av Dagens Nyheter. De har där tagit upp och utvecklat en rad av dessa frågor. Fru talman! Utskotten har nu behandlat den förra regeringens proposition om EU-medlemskapet, och utrikesutskottet har haft uppgiften att samordna de olika fackutskottens synpunkter på området. Jag vill då gärna understryka att jag och Vänsterpartiet anser att vi har förbättrat Sveriges position på en rad områden. Jag menar att det betänkande vi i dag har framför oss skiljer sig avsevärt till det bättre från den proposition som lades fram av den tidigare regeringen. Jag skall återkomma till vilka punkter jag avser i sak. Fru talman! En av de tyngsta frågorna i hela EU debatten har gällt demokratin. Vi från nej-sidan har varit mycket negativa till hur man har framställt möjligheterna till demokratiskt inflytande. Vi menar att EU som organisation är djupt odemokratisk. Men vi har också lyft fram att det sätt som EU arbetar på påverkar Sverige i negativ riktning. Framöver kommer vi att få utgå från EG:s lagar när de inte överensstämmer med de svenska. Jag vill också ta upp hur frågan om hur demokratin kommer att handhas i Sverige. Flera har tidigare varit inne på hur den svenska regeringen skall förankra frågorna i riksdagen. Det behandlas också i betänkandet. Vi har redan sett ett exempel på att man inte har förankrat ett svenskt ställningstagande - det gällde arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. Vi i utskottet har uttalat - och hoppats - att det har rört sig om misstag på grund av tidsbrist, men jag menar att det finns andra uttalanden av regeringsledamöter som tyder på någonting annat. Anders Sundström har exempelvis hävdat att regeringen inte är tvungen att i riksdagen förankra sina ställningstaganden. Hur kommer man att göra i framtiden? Det är av oerhört stor betydelse. Jag skall inte gå in mer i detalj på frågorna om demokrati och offentlighet, eftersom Kenneth Kvist senare kommer att ta upp dem. Jag vill bara nu göra riksdagen uppmärksam på att en rad av de rättsakter som är beslutade av EU och som vi i Sverige kommer att få finna oss i ännu inte är översatta; de finns ännu inte inom det svenska rättssystemet. En del kommer i vår, och en del kommer långt senare. Det är ytterst märkligt att vi vid beslutet om anslutning inte har de rättsakter som kommer att styra vår politik. Fru talman! Andra områden är utrikes och säkerhetspolitiken och framför allt - det är det allra mest kontroversiella - frågan om observatörskap eller medlemskap i VEU. Det står klart i Maastrichtfördraget - och man upprepar det i betänkandet - att deltagande i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken är förenligt med svensk neutralitet. Men majoriteten har också ansett att detta innebär ett observatörskap i VEU. Jag och Vänsterpartiet menar att detta inte stämmer. Vi har redan där förbundit oss att agera på ett sätt som inte stämmer överens med svensk neutralitet. Vänsterpartiet menar också att det vid ett EU medlemskap kommer att bli mycket svårt att bibehålla den självständiga hållning som Sverige har intagit internationellt. Vi vet att Sverige vid befolkningskonferensen i Kairo på ett helt annat sätt än exempelvis Danmark kunde hävda egna synpunkter på de frågor som behandlades där. Hur blir det här i framtiden? Jag vill tillägga att det i och för sig är mycket positivt att majoriteten i betänkandet klargör att fullt medlemskap i VEU kräver nytt riksdagsbeslut. Man kan också diskutera om det eventuellt krävs en ny folkomröstning innan ett sådant beslut fattas. Men jag vill fråga den socialdemokratiska regeringen: Hur kommer ni att hantera dessa frågor? Fru talman! Finanspolitiken, medlemskap i EMU och arbetslösheten är andra stora områden. Johan Lönnroth kommer senare att ta upp andra aspekter på dem. I Essen hade man frågan om arbetslösheten uppe, och Ingvar Carlsson har redogjort för vilka stora steg man har tagit i den riktning som vi i Sverige förordar: att sätta kampen mot arbetslösheten mycket högt på dagordningen. Men det finns också en rad uttalanden från mötet i Essen som pekar i motsatt riktning: Man vill öka lönespridningen, dvs. ge möjlighet att sänka löner för redan lågavlönade. Vidare står det mycket klart att konvergenskraven skall finnas kvar. Fru talman! Miljöfrågor finns på en rad områden. Där kommer Maggi Mikaelsson att mer utförligt gå in på Vänsterpartiets synpunkter. När det gäller transportpolitiken har Vänsterpartiet liksom Socialdemokraterna ställt en del krav, bl.a. när det gäller långtradartransporter. Långtradarna skall t.ex. inte få sänka kraven, vilket skulle innebära en mycket försämrad miljö i Sverige och i Europa. Där har Vänsterpartiet fått sina krav tillstyrkta, vilket jag tycker är mycket positivt. Detsamma gäller på konsumentpolitikens område. Där har flera av våra krav gått igenom, exempelvis att provning skall ske vid minsta misstanke om att produkter skulle vara farliga och att leksaker inte skall få säljas hur som helst. På det hälso och socialpolitiska området har Vänsterpartiet tagit upp frågor om alkohol och narkotikapolitiken. Frågan om gränskontroller har varit föremål för en intensiv debatt när EU-frågan har behandlats. Det har visat sig att vi inte kan ha kvar samma gränsskydd som tidigare. Vi beklagar detta men vill upprepa hur viktigt det ändå är att det finns övergångsbestämmelser och att vi måste försöka att upprätthålla gränskontroller. Detsamma gäller frågan om alkoholpolitiken. Med ökad införsel av alkohol och med en försämring av svensk alkoholpolitik kommer missbruket i vårt land att öka - det vet vi. För Vänsterpartiet är folkhälsoaspekterna av mycket stor betydelse. Jag hänvisar på den punkten till vårt särskilda yttrande. När det gäller övriga arbetsmarknadsfrågor kommer en annan representant för Vänsterpartiet att redogöra för våra ståndpunkter. Detsamma gäller våra ställningstaganden på kultur och medieområdet. När det gäller jordbruket skall jag bara ta upp en detalj, och den gäller stärkelseindustrin. Den tidigare regeringen hade föreslagit en kompensation till stärkelseindustrin på 26 miljoner. Socialdemokraterna har beklagligtvis inte velat tillstyrka detta krav. Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt, eftersom det blir en retroaktiv beskattning, som innebär betydande svårigheter för den svenska stärkelseindustrin. Det är min förhoppning att Miljöpartiet skall ha ändrat sitt tidigare ställningstagande på den här punkten, så att vi kan få en uppslutning kring detta. Fru talman! Frågan om handel och tullar har också varit föremål för intensiv diskussion. Där har EU som målsättning att främja fred, demokrati, m.m., men hur är det i praktiken? Det finns en rad exempel på att EU aktivt har försämrat handelsvillkoren för många uländer. Nyligen gällde det Asien, där man vill återinföra högre tullar på textilexporten. På toppmöte i Biarritz i november slog Mitterrand vakt om Frankrikes intressen i Afrika och föreslog skapandet av en armé i Afrika, där EU skulle spela en aktiv roll. Det finns en rad andra frågor som gäller just handel. Vi menar att man måste omförhandla Loméavtalet. Vi menar att man inte skall införa högre tullar utan snarare minska tullarna. Vi menar också att det måste finnas utrymme att ta medel till biståndet från GATT-avtalet, som extremt gynnar Sverige och andra rika länder. Det bistånd som EU ger har ju kritiserats mycket kraftigt på grund av att det är mycket centraliserat och byråkratiskt. Man kan verkligen påstå att subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen, inte finns på biståndsområdet. Sverige kommer att lämna ca 10 % av en redan krympande biståndsbudget till EU. Vi skall naturligtvis agera för att få så bra villkor som möjligt för de fattiga länderna, men vi kan redan se hur exempelvis Spanien har agerat mot biståndet till Sydafrika. Vi ser redan att det finns betydande svårigheter på det här området. Krigsmaterielexporten tas också upp till diskussion. Miljöpartiet har en reservation för ett bevarande av 223 § i Romfördraget, att varje land själv skall bestämma om sin vapenexport. Vänsterpartiet stöder denna reservation. Men vi menar att om vi är medlemmar i EU, så måste vi gå vidare och kräva att Sverige på ett helt annat sätt än tidigare agerar internationellt för att minska vapenexporten från samtliga länder, få stopp på svensk vapenexport men också för att påverka andra länder att inte ägna sig åt vapenexport. Detta gäller då i första hand inom Europeiska unionen. Fru talman! Jag vill här hänvisa till alla de reservationer som Vänsterpartiet ensamt står bakom och de reservationer som Vänsterpartiet har tillsammans med Miljöpartiet, liksom våra särskilda yttranden. Men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 2, mom. 5, reservation 3, mom. 6, reservation 8, mom. 4, reservation 21, mom. 9, reservation 25, mom. 13, reservation 34, mom. 17 och reservation 39, mom. 19. Fru talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att vi som i Vänsterpartiet och övriga som röstade nej till EU har accepterat folkomröstningsresultatet. Nu gäller det för majoriteten, som fick igenom ett ja, att respektera folkmajoritetens vilja vad gäller en rad av de villkor som måste ställas upp i arbetet med EU, att se till att vi verkar för goda villkor för Sverige inom EU för att Sverige skall kunna behålla sin självständighet vad gäller utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och kampen mot arbetslösheten. Men det gäller också att verka för ett EU som vänder sig ut från Europa, ett EU som verkar för att utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika länder i världen.

Fru talman! Jag har med intresse lyssnat till Eva Zetterbergs nyanserade anförande. Jag tror att det kan komma att visa sig viktigt för Vänsterpartiet att man, efter allt det nej-sägande man ägnat sig åt när det gäller alla former av europeiskt samarbete, nu till slut efter folkomröstningen säger ja. Jag har en fråga till Eva Zetterberg, för jag är inte riktigt säker på att jag uppfattade henne rätt. Det neutrala Irland är observatör i VEU. Österrike, militärt alliansfritt, har sagt att man avser att bli observatör i VEU. Finland har deklarerat sin avsikt att bli observatör i VEU. Jag tyckte att jag hörde Eva Zetterberg säga att hon inte ansåg att observatörskap i VEU skulle vara förenligt med den militära alliansfriheten. Jag hoppas att jag hörde fel, fru talman. Jag skulle gärna vilja ha ett beriktigande på den punkten.
Fru talman! Nej, Margaretha af Ugglas hörde rätt. Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till även ett observatörskap i VEU. Vi menar att detta är första steget till ett fullt medlemskap i VEU. Jag hävdar att det inte är förenligt med svensk neutralitet. Vänsterpartiet hävdar att vi bör avstå från ett sådant deltagande.
Fru talman! Återigen står Vänsterpartiet ganska ensamt i en sådan bedömning. Det vore intressant att få grunderna till bedömningen. Ett observatörskap är möjligt för Irland, Österrike och Finland, länder med militär alliansfrihet. De får insyn samt möjlighet att följa diskussionen och debatten i VEU, där nu nio centraleuropeiska länder liksom även de baltiska länderna är med i den säkerhetspolitiska dialogen. Varför skulle inte Sverige kunna vara med i denna dialog?
Fru talman! Frågan om obervatör och medlemskap i VEU var en av de mest framträdande under EU-debatten före beslutet. Även många jasägare markerade mycket tydligt att frågorna om både medlemskap och observatörskap var något man skulle vänta med och att detta inte var något som man behövde ta ställning till om man var för ett medlemskap i EU. Frågorna som gällde säkerhetspolitik och ett gemensamt försvar skulle tas upp på ett långt senare stadium. Vi anser inte att ett observatörskap är förenligt med svensk neutralitet.

Fru talman! Den 14 december 1994 kommer utan tvivel att få en framskjuten plats i våra historieböcker som dagen då Sveriges riksdag beslöt att förvandla Sverige från självständigt land till ett sorts län i en framväxande stormaktsstat och riksdagen från en lagstiftande församling till en i huvudsak rådgivande remissinstans. Den dagen kommer också att betraktas som den definitiva slutpunkten för den s.k. svenska modellen. Nu blir Sverige medlem i en klubb som har visat sig unikt effektiv i ett enda avseende, att under lång tid upprätthålla en mycket hög arbetslöshet också under högkonjunktur. Någon kanske frågar: Var inte EU:s toppmöte i Essen ett genombrott för en radikal EU-politik mot arbetslöshet och en seger för Ingvar Carlsson? Hemkommen efter tio dagar i Essen och Strassbourg ser jag att detta är vad de svenska massmedierna har rapporterat. Märkligt nog kunde man inte se någonting av detta i franska och tyska massmedier. Den seriösa franska tidningen Le Monde sammanfattade i måndags Essenmötets huvudsakliga beslut i sex punkter. Det handlade om Östeuropa, Medelhavsländerna, stora vägbyggen, industriell konkurrenskraft, Europol och freden i Nordirland. Men inte ett ord nämndes om arbetslösheten och kampen mot den. Denna fråga hade inte Le Monde lagt märke till. I stället liknade Le Monde Europeiska unionen vid en gammal utsliten bil och skrev att EU snuddar vid problemen men inte orkar hantera dem på annat sätt än som procedurfrågor. Hur har då detta felaktiga rykte kunnat uppstå, att toppmötet i Essen på Ingvar Carlssons initiativ tog krafttag mot arbetslösheten? Svaret är enkelt: EU:s toppmöten är hemliga. Nyheterna om vad som sker där bygger på läckor, dvs. läckor från deltagarna själva. Alltså läckte Ingvar Carlssons medarbetare ut att Ingvar Carlsson vann. För övrigt läckte Poul Rasmussen vann, och Majors medarbetare läckte ut att Major vann. Därför kan man i de europeiska tidningarna läsa att alla statsministrarna vann, beroende på vilka tidningar och vilket land det gäller. Detta är en ganska god illustration av det nya läge som demokratin och informationen har hamnat i när Sanningen är att om någon vid Essenmötet vann så var det som vanligt stormaktsbyggarna. Det framgår tydligt av de beslut som fattades. Nu i efterhand, när nyhetsintresset inte är så stort, finns de faktiskt publicerade i de s.k. Presidential Conclusions. Detta kan inte vara så mycket för svenska socialdemokrater att yvas över. EU-mötet uttalade sig bl.a. för energiska framsteg när det gäller det europeiska enandet också inom de ekonomiska och monetära fälten och slog fast att en strikt tillämpning av konvergenskriterierna enligt Maastrichtfördraget skall genomföras. Det var ett beslut det, som Ingvar Carlsson i princip deltog i. Hur rimmar då detta med löftena före folkomröstningen? Den 2 november sade Jan Industri: Idén om en bank och en valuta kommer i varje fall inte att genomföras under min levnad. Är Jan Bergqvist akut döende, eller bluffade han för att lugna de socialdemokrater som absolut inte vill att Sverige skall binda sig till EU:s gemensamma valuta? Faktum är att Ingvar Carlsson genom att utan reservation ställa upp bakom resolutionen om EMU kraven vid EU-toppmötet har begått ett löftesbrott. Detta är inte det första, och det lär dess värre inte bli det sista heller. Det sägs i Essenmötets beslut också att total avveckling av personkontroller vid de inre gränserna skall genomföras fr.o.m. mars 1995. Göteborgs-Posten att Sverige, trots EU-medlemskap, skall behålla kontrollerna för att kunna förhindra insmuggling av droger. Hur går då detta ihop med EU-toppmötets beslut? Det går inte ihop. I det gemensamma uttalande som ledarna för socialistpartierna, däribland Socialdemokraterna, gjorde före Essenmötet den 7-8 december hette det bl.a. att majoritetsbeslut i ministerrådet måste utökas - alltså mer överstatlighet. Dessutom har Ingvar Carlsson redan erbjudit att Sverige skall avstå från en ledamotsplats i kommissionen. Detta har han gjort utan att fråga vare sig folket eller riksdagen. Hur går då detta ihop med ja-sidans löften att Sveriges självbestämmande inte skall minska utan tvärtom öka genom EU-medlemskapet? Hur stämmer det med Mats Hellströms erkännande inför riksdagens EU-delegation efter folkomröstningen, att vi inte har fått mandat för mer överstatlighet? Men Ingvar Carlsson var med i Essen och skrev på att det skall bli fler majoritetsbeslut. Hur hänger detta ihop? Det hänger inte ihop. Löftena sviks. I det betänkande som vi i dag skall fatta beslut om vill alltså utskottsmajoriteten att Sverige skall bli observatör i militäralliansen Västeuropeiska unionen. Enligt Finlands ÖB betyder det att Finland som observatör måste ställa upp med en speciell militär styrka för att kunna uppfylla de förpliktelser som han har uppfattat följer redan av ett observatörskap. Så det finns politiker också i andra länder än Sverige som sticker huvudet i busken - med tanke på vad Margaretha af Ugglas nyligen sade. Det finns gott om sådana politiker också i Irland, Finland och Österrike, eller så bluffar de medvetet. Inom VEU bluffar man inte. Där har man ju entydigt slagit fast att observatörskapet är ett steg till medlemskap. Det finns inte observatörskap som inte är steg till medlemskap. Det är fullkomligt solklart. Därför finns det andra former för dem som eventuellt inte skall bli medlemmar eller som inte ännu står på medlemslistan. Nej till EU publicerar i dag en videokatalog över löften som ja-sidan har avgivit. Löftesbrotten har alltså redan börjat. Mot bakgrund av detta och den enorma desinformationskampanj som ja-sidan kunde genomföra med stöd av hundratals miljoner från näringslivet, något som Socialdemokraterna inte reagerade mot - det gjorde man förr när näringslivet pumpade in miljoner i borgerliga partier, men nu gick det tydligen bra - kan man konstatera att många väljare röstade ja till EU-medlemskap på falska förutsättningar. Svenska folket har inte röstat ja till observatörsskap i militäralliansen Västeuropeiska unionen, inte till fler majoritetsbeslut i Ministerrådet, inte till total avveckling av personkontroll vid gränserna i mars 1995, inte till energiska åtgärder för att uppfylla EMU:s arbetslöshetsskapande konvergenskriterier och inte till att Sverige skall avstå från att vara medlem i Europeiska kommissionen. Men redan innan medlemskapet formellt har trätt i kraft står det alltså klart att dessa av ja-sidanförnekade effekter också ingår i EU-medlemskapet. Visst är det en sorts bedrägeri. Med det är ganska skickligt genomfört. Sverige saknar författningsdomstol. Det är de anklagade makthavarna som själva avgör om de skall bry sig om den kritik som har riktats mot dem för maktmissbruk. Därför finns det ingen möjlighet att få något formellt underkännande av folkomröstningen. Den möjligheten saknas. Därför måste också ett parti som har lovat att inte motsätta sig genomförandet av folkomröstningsresultatet betrakta ja-segern som ett utslag av folkviljan. Det gör vi från Miljöpartiets sida. Därför accepterar vi folkomröstningens utslag, men vi instämmer inte i dess innehåll. Vi kommer därför att lägga ner våra röster. På samma sätt som vi gjorde vid omröstningen om grundlagsändringen kommer vi att begära votering, så att varje riksdagsledamots ställningsstagande i denna historiska omröstning skall finnas registrerad. Vi begär inte nu Sveriges utträde ur unionen. Men vi begär att rätten till utträde skall fastslås och att garantier för att den finns skall inhämtas av EU länderna. Jag är faktiskt ganska förvånad över att vi inte har fått stöd för detta enkla krav. Ja-sidan har ju påstått att detta är världens lättaste grej. Det är bara att gå ut. När vi då kräver att man skall få detta garanterat av EU-länderna, så att saken skall vara klar och inte behöver diskuteras, blir det avslag på vår begäran. Vi får inte stöd av ett enda parti här i riksdagen. Är det möjligen så att ja-sidan inser att den har fångat väljarna i en fälla? Det är den fälla som på danska kallas för glidebane. Det är det sluttande planet som ett nytt EU land hamnar på och som obönhörligt leder till att alla bagatelliserande löften om att EU inte alls är någon ny stat måste svikas. Landet måste glida allt längre bort från självbestämmandet och allt djupare ner i det kvasidemokratiska moras som tvingar folkrörelser att omvandla sig till lobbyister och lämnar allt fler människor allt maktlösare. Enligt de Socialdemokratiska partiernas uttalanden i Essen är detta bara början. Där kärvs att EU "avlägsnar hindren för en vidare utveckling av en ständigt tätare union" - an ever closer union, dvs. full fart längs glidebanen. Nästa anhalt kommer mycket snabbare än vad en del naiva ja-sägare tycks ha trott, de som inbillade sig att ja-sägande den 13 november var slutpunkten för EU-debatten i Sverige. Det är tvärtom. Det här är bara början. Regeringskonferensens föreställning har redan börjat. Den 2 juni nästa år tillsätts en officiell s.k. reflexionsgrupp. Sedan kommer snart förslagen från regeringskonferensen. Det finns många olika förslag. Men tendensen är klar. Det kommer att handla om att vetorätten skall tas bort eller beskäras, att de större EU-länderna skall få mer makt och att de mindre skall få mindre makt. Det kommer att handla om gemensam poliskår, gemensam krigsmakt, ett gemensamt utrikesdepartement, osv. Ingenting av detta har svenska folket gett klartecken till i den folkomröstning vi har haft. I Danmark är det en självklarhet att det skall bli en folkomröstning efter regeringskonferensen år 1996. Skulle vi ändå inte i dag kunna få det klargörande beskedet ifrån alla ja-partierna att det också i Sverige skall anordnas folkomröstning om resultatet av regeringskonferensen år 1996? Det skulle rensa luften ganska så ordentligt och vara ett positivt bidrag från ja-sidan. Fru talman! I dag går alltså den svenska modellen i graven. Det är nya krafter som får ta på sig uppgiften att skapa ett solidariskt samhälle i balans med naturen. Det är klart att det i grunden måste vara någon sorts proteströrelse, precis som arbetarrörelsen för hundra år sedan var en proteströrelse mot den tidens problem och orättvisor. Det är ganska klart att den nya proteströrelse som skall bli den konstruktiva samhällsbyggande rörelsen för 2000-talet måste ha sitt ursprung i den breda folkliga allians som fick 47 % av väljarnas förtroende. Att Miljöpartiet är den rörelsens mest genuina företrädare här i riksdagen framgår klart om man följer debatten och läser utskottsbetänkandena. Det är vi som mest konsekvent genomför denna EU-kritiska linje till försvar för självbestämmande, demokrati och en solidarisk samhällsutveckling i balans med naturen. Vi kommer att fortsätta det arbetet tillsammans med de gröna i hela världen, och också tillsammans med de gröna i EU-parlamentet. Men vi kommer även att göra det tillsammans med den breda EU-kritiska rörelse som finns i hela Norden men också i EU länderna och på många andra håll. Det är en internationalistisk grön rörelse som kommer att fortsätta kampen för det solidariska samhället i balans med naturen. På så sätt kan vi se till att den 14 december 1994 inte bara blir en slutpunkt utan också en startpunkt för en förnyad kamp för ett bättre samhälle, denna gång dock med gröna förtecken i stället för med röda förtecken, som det var för hundra år sedan. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga Miljöpartiets reservationer. Jag kommer dock inte att begära votering på samtliga.

Fru talman! Jag tyckte att slutet på Per Gahrtons anförande var bättre än början. Han såg ändå att denna dag var en startpunkt för något nytt, och det tyckte jag var löftesrikt. För övrigt fortsatte Per Gahrton i samma desinformationsstil nu efter folkomröstningen som han använde förut. Men slå inte gröna dunster i ögonen på svenska folket, Per Gahrton! Det är faktiskt så att observatörsskap i VEU inte medför några militära alliansförpliktelser. Det är just ett observatörsskap. Därför passar det för det neutrala Irland, därför vill Österrike och Finland med, och därför är det också viktigt för Sverige att vara med och få insyn i den säkerhetspolitiska dialog som nu förs i EU och där alla de nio Centraleuropeiska länderna är med.
Fru talman! Det finns två aspekter på frågan om Västeuropeiska unionen. Det ena är vad den sakligt innebär. Där finns uppenbarligen olika bedömningar. Jag refererade till Finlands ÖB enligt Hufvudstadsbladet för ett par veckor sedan, där han ansåg att redan observatörsskapet medför förpliktelser att ställa särskilda militära styrkor till förfogande. Det är hans bedömning. Jag är inte militär expert på något sätt, och jag tror att han har större möjligheter att avgöra den frågan. Det andra är en fråga om demokrati och vilka besked som gavs till väljarna före folkomröstningen.Det är alldeles uppenbart att det inte gavs klara och entydiga besked om att ett ja till EU skulle innebära någon som helst närmare relation till den västeuropeiska unionen. Efter folkomröstningen har det kastas masker och börjat bedrivas kampanjer t.o.m. för medlemskap i NATO. Stora tidningar har öppet erkänt att de låg lågt när det gällde de militärpolitiska konsekvenserna för att inte skrämma bort väljare. Detta har alla kunnat följa. Hade det inte varit riktigare, Margaretha af Ugglas, om hela ja-sidan före folkomröstningen hade gått ut och sagt att ett EU-medlemskap också skulle innebära ett slut på den svenska neutralitetspolitiken och alliansfriheten - stegvis möjligen, men dock slut - och att vi förr eller senare kommer med i en gemensam militärallians med EU?
Fru talman! Beskeden har varit mycket klara och mycket korrekta. Ett medlemskap i EU innebär inte ett slut på den militära alliansfriheten. Det var ju en av de förhandlingsframgångar som vi hade. Det finns stadfäst på ett gemensamt dokument i avtalet. Beskedet har varit mycket rakt. När det sedan gäller observatörsskapet i VEU har dåvarande statsministern Carl Bildt i denna kammare sagt att det var en naturlig väg för Sverige. Det är alltså fullt förenligt med den militära alliansfriheten. Dessa besked har givits före folkomröstningen.
Fru talman! Jag tror inte att någon seriös observatör av den svenska EU-debatten före folkomröstningen kan påstå att den enade ja-sidan gav ett entydigt besked om att ett ja till EU skulle innebära ens ett observatörsskap i Västeuropeiska unionen. Det sades inte, utan det förnekades av åtskilliga av ja-sidans företrädare. Men det är ju möjligt att ni spelade litet olika roller. De borgerliga ja-sägarna försökte att vädja till en viss opinion som vill att vi skall lämna alliansfriheten. Det finns ju en sådan opinion i Sverige, och det är legitimt. Den får självfallet lov att finnas. De socialdemokratiska ja-sägarna gömde sig bakom de borgerliga. Det var ett oerhört skamligt spel. Det finns faktiskt en hel del journalister och andra som nu erkänner att de låg lågt med klara besked om de militärpolitiska konsekvenserna av ett EU medlemskap i syfte att inte skrämma bort väljare.
Fru talman! Jag vill bara erinra Per Gahrton om att det redan i Romfördraget från 50-talet klart uttalas att syftet är att lägga en grund till ett efter hand allt fastare europeiskt förbund. Jag vill också erinra Per Gahrton om att det är det fördraget som svenska folket röstat ja till i en folkomröstning.
Fru talman! Det var en intressant replik. Den måste ju tolkas som en bekräftelse av hela mitt anförande. Den måste tolkas som en bekräftelse av det jag nyss sade i ett replikskifte. Att tala om ett allt fastare förbund är ju bara ett annat sätt att tala om glidebanen, det sluttande planet. Det finns inget slut för hur mycket dessa stater skall växa samman. Det finns inget annat slut än att det blir en stat. Det kan inte finnas något annat slut om man inte på något sätt har definierat eller angivit det. Jag tycker att detta var mycket intressant, men det hade varit intressantare om Hadar Cars - och inte bara han, utan hela ja-sidan - före folkomröstningen om och om igen hade betonat att man ville ge klartecken till en sammanväxning som inte har något slut. Därför vore det väl rimligt att ni här i dag säger att det skall vara en folkomröstning innan vi glider vidare på den glidebanen. Det är det besked vi kräver här i dag. Det skall vara en folkomröstning om regeringskonferensens resultat 1996. Kan ni inte ge det beskedet klart och entydigt?
Fru talman! Per Gahrton har rätt i att det europeiska samarbetet inte har kommit till vägs ände. Det är inte vår avsikt att vi skall sätta stopp för en vidare utveckling av detta samarbete genom vårt medlemskap i den europeiska unionen. Vi vill tvärtom använda och utveckla det samarbetet till förmån för medborgarna i alla Europas länder. Det är målet och syftet. Det är det som det svenska folket sagt ja till i folkomröstningen. Att Per Gahrton inte har den uppfattningen att man skall gå vidare med samarbete i Europa och att Per Gahrton - och kanske många med honom i Miljöpartiet - ser det som negativt att Sverige medverkar i ett sådant samarbete ändrar ingenting i verkligheten.
Fru talman! Jag får uppenbarligen inget svar på frågan om det skall bli en folkomröstningn eller ej om regeringskonferensens resultat. Men jag tror att en sak är mycket klar. Hade jasidan låtit sig representeras av Hadar Cars i slutdebatten i TV - med de jämförelsevis mycket klara besked som Hadar Cars ger om vad syftet är med det hela - hade ja-sidan inte vunnit. Det visste den. Den visste att den aldrig kunde vinna en folkomröstning om det gavs klart besked om att ett ja nu var ett klartecken utan någon som helst gräns för hur mycket dessa stater skall växa ihop och bli en enda ny stat. Hade man gett det beskedet till folket hade det aldrig gått att skaka fram en ja-majoritet. Det tror jag att de flesta statsvetare och andra som håller på med detta skulle instämma i. Därför lät man inte Hadar Cars eller likasinnade sköta debatten. Det var de som stack huvudet i busken, de som bluffade och förnekade allt som fick göra det. Det minsta ni kan göra nu är väl att ge folket ett löfte - även om era löften inte brukar vara så mycket värda borde ni kunna ge det här i kammaren - att det inte går längre på glidebanen förrän det har varit en ny folkomröstning. Det beskedet skulle ni väl ändå kunna ge?

Fru talman! Skälen till att vi kristdemokrater länge förordat ett medlemskap i EU är både ideologiska och realpolitiska. Ideologiska därför att vi tror på samförstånd, demokrati och en aktiv strävan efter fred. Realpolitiska därför att Sverige behöver redskap för att i gemenskap med andra länder närma sig och lösa stora övergripande samhällsproblem. Europa genomgår en genomgripande förvandling. Slutet på det kalla kriget har inneburit ett nytt behov av samarbete men också en längtan efter tillhörighet, inte minst från folken i Central och Östeuropa. Det har skapat en ny öppenhet och nya möjligheter som man inte ens kunde drömma om innan murens fall. De omvälvningar och stora svårigheter som förändringarna i öst innebär både på det ekonomiska planet och när det gäller utvecklingen av demokratin kräver en mer djupgående samverkan mellan Europas stater än någonsin tidigare. Samtidigt med de yttre förändringarna genomgår också själva demokratin en värdekris som skakar det politiska systemet inte bara i de gamla kommunistländerna utan också i de västliga mer etablerade demokratierna. Befolkningsutvecklingen, skillnaden mellan fattig och rik, arbetslösheten, stora folkomflyttningar, slöseriet med naturresurser, den snabba teknologiska utvecklingen, den växande kriminaliteten och det oförklarliga våldet och den ofta ytliga information som väller över oss skapar osäkerhet och en känsla av att det inte lönar sig att engagera sig. Vi kristdemokrater ser möjligheter till gränsöverskridande gemenskap och samarbete trots många orosmoln. Själva problemen utgör en utmaning till personligt engagemang, men också till ansvarstagande både som enskilda och som nation. Därför ser vi med tillfredsställelse att en majoritet av svenska folket röstat ja till ett medlemskap i den europeiska unionen. Vår övertygelse är att vi har mycket att bidra med, mycket att vinna men också mycket att lära genom att bli en del av denna gemenskap. Grunden för den kristdemokratiska ideologin är de judiskt-kristna värderingarna som mer än något annat präglat framväxten av den människosyn som är själva drivkraften i den strävan efter demokrati och solidaritet och den längtan efter fred som är omistliga element i Europatanken. Vi kristdemokrater anser att människolivet är okränkbart, att varje människa är unik och har samma värde, tillsammans med många andra. Varje människa är också beroende av gemenskapen med andra och har ett ansvar att ta del i utformningen av samhället som en fri person. Friheten utgör grundvalen för människans rättigheter men också för hennes skyldigheter. Vi delar den syn betänkandet ger uttryck för, att den viktigaste uppgiften för den europeiska unionen är att trygga freden, friheten, demokratin och säkerheten i hela Europa. Grundläggande för detta arbete är att främja ekonomisk och social tillväxt i vår del av världen. Den ekonomiska utvecklingen, som är beroende av alla människors insatser, kan bli en källa till välstånd och bidra till fred om dess frukter fördelas rättvist. En annan förutsättning för en hållbar utveckling både för människor och natur är att vi tar hänsyn till naturens möjligheter att förnya sig själv. När det gäller utskottets hemställan i betänkande UU5 vill vi kristdemokrater yrka bifall till den med undantag för reservationerna 10, 11, 13, 14 och 15, som vi yrkar bifall till. Eftersom Dan Ericsson senare kommer att redogöra för vår inställning i dessa frågor, förbigår jag dem. Jag vill däremot speciellt framhålla några områden där vi har velat ha en tydligare skrivning och därför lagt fram särskilda yttranden. Det behövs en ökad medvetenhet för att människor i vardagen skall känna delaktighet och ömsesidighet på alla nivåer, privat och i det egna samhället, i den internationella gemenskapen och globalt. Det är utifrån dessa grundtankar om hur ett samhälle skall vara uppbyggt som subsidiaritetsprincipen vuxit fram inom kristdemokratin i Europa. Med subsidiaritet menas att makt och ansvar skall utövas på den nivå som bäst uppfyller kraven på solidaritet, effektivitet och medborgarinflytande. Subsidiariteten verkar i två riktningar. Uppgifter som kan utföras på en lägre nivå får inte tas över av en högre. Men det innebär också att uppgifter som bättre kan utföras av den högre nivån skall överlåtas åt denna nivå. När det gäller det internationella arbetet rör det sig om gränsöverskridande uppgifter eller om områden där omfattande samordningsvinster är att hämta. Subsidiariteten innebär också att den högre nivån hjälper och ger stöd till den lägre nivån i dess strävan att stötta medborgarna i deras problem och avhjälpa deras bekymmer. Vi är övertygade om att den europeiska unionens framtid är beroende av hur medborgarna och medlemsländerna upplever EU:s stöd i sin strävan att förbättra sina villkor och skapa ett medborgarnas Europa. Vi vill därför uttrycka en förhoppning om att förståelsen för subsidiaritetsprincipen skall fördjupas i hela Europa. Enandeprocessen måste stödja sig på en solidarisk strävan efter ekonomisk och social samordning mellan de olika medlemsstaterna liksom på subsidiaritetsprincipen. Vi har lagt fram ett särskilt yttrande när det gäller denna princip. Vi menar nämligen att den svenska översättningen, närhetsprincipen, är alltför grund och ytlig. Det är inte heller i första hand fråga om en decentraliseringsprincip. När det gäller narkotikapolitiken är alla partier i Sverige överens om målet att skapa ett narkotikafritt samhälle. Det finns också en djup förankring för detta synsätt hos det svenska folket. Denna inställning anser vi kristdemokrater väsentlig för att vi framgångsrikt skall kunna hävda denna linje också inom EU. Vi har lagt fram en motion där vi framhåller betydelsen av denna samsyn och att vi med kraft vänder oss mot alla liberaliseringstendenser. Dessa synpunkter delas av olika utskott som uttalar sig i frågan och också av utrikesutskottet. Vi konstaterar med glädje att justitieutskottet anser det självklart att Sverige inom EU kraftfullt skall motarbeta de oroande legaliseringstendenser som gör sig breda inom EU. I detta instämmer också utrikesutskottet. Det är nödvändigt, med tanke på att stora partier som socialdemokratin i vissa länder i Europa har uttalat sig för en liberalisering, att flera stora städer har gjort det och att frågan har varit uppe i EU-parlamentet. I betänkandet framgår också att Sverige har medgivits rätt att begränsa mängden av den avgiftsfria införseln av alkoholdrycker. Målsättningen att minska den totala alkoholkonsumtionen delas av EU:s medlemsstater, som ställt upp på Världshälsoorganisationens mål att sänka alkoholkonsumtionen med 25 % från 1980 års nivå till år 2000. Alkoholmissbruket är vårt lands största sociala problem. Från kristdemokraternas sida är vi angelägna om att vi fullföljer vår restriktiva alkoholpolitik inom Jag tror inte att det stora problemet, om det nu blir något problem, kommer att ligga inom EU. EU har uttalat sig för målsättningar liknande våra och inser att detta är ett stort problem både socialt och hälsomässigt. Det kommer att bli den egna viljan inom landet som avgör om vi når framgång när det gäller denna strävan. Det vi har velat uttrycka i ett särskilt yttrande när det gäller alkoholpolitiken är att det är viktigt att de hälsomässiga aspekterna väger tungt. Om detta håller också såväl utrikesutskottet som andra utskott som har yttrat sig med. Vi har dock velat uttrycka ännu tydligare att vi anser det angeläget att man nu uttalar sin hållning beträffande prioriteringen mellan hälsoaspekterna och alkoholvarors fria rörlighet. Vi förutsätter att regeringens handlande på detta område även i fortsättningen bygger på det synsättet att hälsoaspekterna bör väga tyngre än frihandelsaspekterna när det gäller alkoholprodukter inom ramen för svensk alkoholpolitik. När skatteutskottet uttalade sig om detta menade utskottet att denna uppfattning får stöd i Maastrichtfördraget, som stipulerar att skyddet för folkhälsan skall ingå som en del av gemenskapens verksamhet. Utskottet menar att unionen skall bidra till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor genom att främja samarbetet mellan medlemsländerna och vid behov stödja deras insatser. Ett sådant stöd skulle kunna vara ett fint exempel på vad subsidiaritetsprincipen kan innebära i praktiken. Men för detta krävs en verklig samstämmig vilja från Sveriges riksdags sida när det gäller att fortsättningsvis driva den restriktiva alkoholpolitik som vi har gjort hitintills.
Fru talman! Jag skall inte bli långrandig. Kds är ett parti som vill upplevas som det snälla partiet. Jag skall också vara väldigt snäll. Det är en fråga som jag vill ha svar på från alla partier, och det är hur de ställer sig till en folkomröstning om regeringskonferensens resultat 1996 eller 1997. Jag vill gärna ge kds en möjlighet att ge ett klart besked här. Är ni för en folkomröstning om regeringskonferensens resultat?
Fru talman! Jag kan inte ensam här i riksdagen ta ställning till den frågan. Det jag har uttalat mig om här är att vi tycker att det är viktigt att vi följer en fast linje, liknande den vi har följt i olika frågor när vi har fått fram vårt förhandlingsresultat inför avgörandet om medlemskap i EU. Det har jag redovisat i dessa frågor. När det gäller en eventuell folkomröstning får vi som parti ta ställning till det vid ett senare tillfälle.
Fru talman! Detta är ju ingen ny sak. Det borde väl kds ha kunnat ta ställning till redan. Man vet ju att det kommer en regeringskonferens. Får jag då tolka svaret som att Ingrid Näslund i varje fall inte säger nej till en folkomröstning och att hon kommer att i positiv anda ta upp detta i sitt parti. Det vore ett steg framåt.
Fru talman! Vi får naturligtvis diskutera denna fråga om den blir aktuell inför regeringskonferensen.

Fru talman! Jag har räknat till att talare har konstaterat att det är ett historiskt beslut vi står inför sex gånger i dag. Vi skall godkänna fördraget inför ett medlemskap i Europeiska unionen. Jag har under de två senaste veckorna haft ett par tillfällen att besöka Strasbourg och Bryssel, och jag kan bara konstatera att vi är välkomna. Vi är mycket välkomna som medlemmar. Det knyts också stora förväntningar till vårt medlemskap. Det knyts ibland så stora förväntningar att jag inte riktigt vet hur vi med de 22 ledamöter som vi skickar till EU parlamentet skall kunna leva upp till dem. Vi skall naturligtvis göra det bästa vi kan. Jag kan också konstatera att våra svenska profilfrågor, som vi numera säger i det politiska språket, också är väl kända. Man vet vad det är vi kommer att driva och bidra med. Vi är välkomna att komma just med de frågorna: miljön, öppenhet och insyn, sysselsättningen och jämställdheten mellan män och kvinnor. Det är just till de frågorna som förväntningarna knyts. De knyts också till annat, som t.ex. förbättrade procedurfrågor. Vi fattar i dag ett beslut i stor enighet i denna kammare. Utrikesutskottets betänkande i frågan präglas av en stor enighet. Den största diskussionen här i dag kommer väl kanske att röra konsekvenserna för jordbruket. Jag skall inte lägga mig i den debatten. De som kan frågan bättre får ta den diskussionen. Med all respekt för hur viktig jordbrukspolitiken är vill jag bara säga att det kanske ändå inte är den som är viktigast i beslutet här i dag. Det man är enig om diskuterar man kanske inte så mycket. De stora linjerna, de viktiga skälen för ett medlemskap, har vi varit ute och diskuterat inför folkomröstningen. Det är dem vi har fått svenska folkets ja för. Dessa linjer är vi också mycket eniga om i riksdagen. Jag tror att de allra flesta sade ja till EU för fredens skull. Jag tror att det blev den stora övergripande frågan. Det var insikten om att freden tryggas bäst av mellanfolkligt samarbete, av förståelse och förtroende för varandra. Har man förståelse och förtroende för varandra kan man också arbeta tillsammans, komma överens om saker gemensamt, kompromissa ihop sig och göra det bästa. Det fanns också en insikt hos det svenska folket om att vi aldrig kommer att kunna lösa alla de andra frågor vi pratar om här i dag utan freden - inte jordbruksfrågorna, inte sysselsättningen, inte miljön. Nu vilar det ett stort ansvar på oss som nation, på regeringen och på riksdagen att inte bara gå in i EU samarbetet för att föra Sveriges talan, göra det som är bäst för Sverige och driva de frågor vi tycker är viktiga. Vi måste ge oss in i arbetet som de européer vi är. Jag tycker att det är det vi beslutar om i dag. Vi beslutar inte så mycket om hur Sverige skall må bra av medlemskapet, utan om hur vi skall vara med och ta vårt ansvar för Europas framtid. Vi socialdemokrater åker som en samlad grupp till EU-parlamentet - både de som var ja-sägare och de som var nej-sägare i kampanjen. Vi åker för att med respekt och ödmjukhet inför folkomröstningsresultatet göra det bästa också för Sverige, och det bästa för de socialdemokratiska idéerna ute i Europa. Vi är beredda att också åka dit med ett kritiskt öga. Det tycker jag att vi alla skall göra. Jag tycker också att de som var mycket kritiska och som var nejsägare i folkomröstningskampanjen skall åka dit och försöka ta till vara de möjligheter som ges. De skall inte bara se allt det negativa och svårigheterna utan också, Per Gahrton, åka dit och ta de möjligheter som ges t.ex. på miljöns område. Både vi som har varit för och ni som har varit emot skulle kunna åka för att ta till vara möjligheterna och naturligtvis också för att med ett kritiskt öga försöka förbättra det vi tycker är fel och som kan bli bättre. Det vilar också ett annat stort ansvar på oss i kammaren och på våra politiska partier. Hur går vi nu ut i vårt land och får i gång den breda diskussion och den förankring som är nödvändig för att vi verkligen skall kunna tala om att vi deltar i ett mellanfolkligt samarbete? Det låter väldigt vackert, men det måste få ett konkret innehåll. Vi har ju låtit svenska folket avgöra frågan, och det är därför vi kan vara så eniga i kammaren i dag. Nu måste vi också se till så att folket blir involverat i det fortsatta arbetet. Därför pågår, åtminstone i vårt parti, den diskussionen för fullt. Fru talman! Trots enigheten finns det ett stort antal reservationer fogade till utrikesutskottets betänkande, men också ett ovanligt stort antal särskilda yttranden där man har velat markera vissa saker som man tycker är extra viktiga. Även reservationerna andas i många stycken snarare farhågor eller förmodanden än avvikande meningar i ordets rätta bemärkelse. När det t.ex. gäller vapenexporten tror Miljöpartiet att artikel 223 om självbestämmande när det gäller vapentillverkning och vapenhandel skall uppluckras. Vänstern vill ge uttryck för att vi skall fortsätta en aktiv kamp mot den internationella vapenhandeln. Jag känner inte när jag läser dessa reservationer att de gäller så väldigt stora invändningar, utan det är viljeinriktningar och farhågor snarare än konkreta begrepp. Den stora diskussionen här i dag har hittills handlat om huruvida ett observatörskap i VEU är förenligt med alliansfriheten och huruvida det är ett första steg mot medlemskap i VEU, som Eva Zetterberg trodde. Vi menar att det inte är så. När vi säger att vi skall diskutera observatörskapet diskuterar vi observatörskapet och ingenting annat. Per Gahrton menar att vi bluffar. Över huvud taget säger Per Gahrton väldigt ofta att andra bluffar. Alla andra bluffar utom Per Gahrton. Jag kan inte tro annat än att Per Gahrton också bluffar medvetet när han går ut och påstår vad ett observatörskap skulle komma att innebära. Jag tycker snarare att vi nu måste diskutera frågan utifrån den utgångspunkten att det är ett uppenbart svenskt intresse att ha så god insyn som möjligt i alla de säkerhetspolitiska diskussioner som har bärighet på vår egen säkerhetspolitiska diskussion. Det är på något vis vår plikt som nation att försöka att skaffa denna insyn. Det är utifrån den utgångspunkten vi har diskutera frågan. Till slut, fru talman, vill jag säga några ord om de frågor som berörs i KU22, som ju också diskuteras här. Vi vet att EU-samarbetet, dess former och dess utveckling inte är en gång för alla givna. Vi kan omsätta det i något mindre skala, nämligen hur vi skall hantera frågorna mellan regering och riksdag och i de hus som utgör riksdagen.

Vi har så mycket annat att ta hänsyn till: FN, tredje världen och de snabba förändringar som pågår i Asien och Latinamerika.

Men det är en debatt som vi får ta i ett annat sammanhang.

Fru talman! Jag har liksom Maj-Lis Lööw varit i det här låtsasparlamentet i Strasbourg, och jag kan instämma i att vi är väldigt välkomna. Varför vi är välkomna framgår bl.a. av EU-toppmötets beslut där det också noterades att Sverige kommer med pengar. Det är ganska ordentligt med pengar som vi nu skall taxera ut av våra bönder, fastighetsägare eller några andra som får bära bördan. Så visst är vi välkomna. Jag tyckte ändå att det fanns positiva inslag i Maj Lis Lööws inlägg, nämligen när hon sade att socialdemokrater kommer att resa till Strasbourg och Bryssel med kritiska ögon. Jag välkomnar det mycket starkt och hoppas att det skall vara mycket öppna ögon. Kanske kan det leda fram till att man säger hit men inte längre och att man inser att vi måste ha en folkomröstning 1996 om det föreslås att integrationen skall gå längre. Så konkret om Västeuropeiska unionen! Maj-Lis Lööw tycker att jag bluffar. Det enda jag gjort är att jag refererat Finlands ÖB och tidigare VEU:s generalsekreterare, som sagt att observatörskap är ett steg mot medlemskap. Jag vill då vända på frågan: Innebär det att Maj-Lis Lööw här kan garantera att observatörskapet inte är det första steget mot ett medlemskap i VEU? Kan vi få det klara beskedet att Sverige under inga omständigheter kommer att bli medlem i Västeuropeiska unionen? Om det är det som dagens beslut betyder, så är det ju ett klargörande, och då måste det sägas klart och tydligt av utrikesutskottets ordförande.
Fru talman! Det var ju trevligt att Per Gahrton tycker att det var ett positivt inslag i mitt anförande när jag sade att jag reser dit med kritiska ögon. Det vore ju då välgörande med något slags motsvarande deklaration av Per Gahrton att han i EU skall ta till vara det positiva och de möjligheter som arbetet i Europaparlamentet och annat europeiskt samarbete kan ge. Jag tror att det skulle kunna betyda ganska mycket för den här diskussionen i framtiden och att det inte bara är magsurt och elände med att behöva resa till Strasbourg och Bryssel och samarbeta med andra européer. När jag deltagit folkomröstningskampanjen och diskussioner har min utgångspunkt aldrig varit att det handlade om medlemskap i VEU. När vi diskuterar observatörskap, diskuterar vi observatörskap - och därmed jämnt!
Fru talman! Jag skall gärna här officiellt deklarera att det icke är enbart magsurt och elände att vara ledamot av EU-parlamentet. Jag har redan sagt många gånger att jag skall göra det lilla man möjligen kan göra för att mildra effekterna av de EU-beslut som Sverige dess värre blir underordnat. Självfallet skall jag göra det. Det är mitt besked. Men vad betyder nu det som Maj-Lis Lööw sade om VEU? Det var litet oklart. Betyder det att dagens beslut är en garanti för att det är fråga om observatörskap - punkt och slut, sedan blir det inte mer? Om det inte är så har jag ju rätt, och då är det ett medlemskap om några år. Kan vi få det klara beskedet? I varje fall borde ju Maj-Lis Lööw kunna lova att det inte blir något medlemskap i Västeuropeiska unionen utan en föregående folkomröstning. Det är väl det minsta man borde kunna begära när det gäller klara besked.
Fru talman! Så här gör Per Gahrton i fråga efter fråga. Nu skall vi alltså ge besked om framtiden för all evighet. Vad vi i dag skall fatta beslut om är ett fördrag. Det står i inledningen till betänkandet att vi skall godkänna fördraget om Sveriges anslutning till Det är detta vi diskuterar i dag. Men i folkomröstningskampanjen var det naturligtvis en mycket stor fråga huruvida ett medlemskap i EU är förenligt med vår neutralitet. Detta var en mycket stor fråga också inom det socialdemokratiska partiet i diskussionerna med de socialdemokratiska väljarna. Vi gjorde då mycket klart att medlemskapet i EU inte medför ett medlemskap i VEU. Vad vi i dag diskuterar vid sidan av betänkandet är om vi skall ha ett observatörskap i VEU. Min utgångspunkt är att vi inte skall vara medlemmar i VEU, men jag tycker att ett beslut om observatörskap vore ett klokt beslut.
Fru talman! Jag tycker att det var mycket positivt att Maj-Lis Lööw avslutade sitt anförande med att säga att Sveriges uppgift i EU inte bara är att tillvarata de egna intressen utan betonade solidariteten med tredje världen och de länder som lever i absolut fattighet. Det tror jag är en mycket viktig utgångspunkt. Detta gäller även vad Maj-Lis Lööw sade om att delta i samarbetet med kritiska ögon och försöka påverka EU i den riktning vi önskar. När det gäller de frågor där Maj-Lis Lööw hävdar att utskottsmajoritetens uppfattningar på olika punkter inte skiljer sig så mycket från reservanternas vill jag bara hänvisa till att vi i ett särskilt yttrande har konstaterat att det föreligger en grundläggande åsiktsskillnad när det gäller Sveriges möjligheter eller brist på möjligheter i EU. Vi i Vänsterpartiet är här mycket kritiska och tror att vi har svårt att i framtiden vinna gehör för Sveriges självständighet vid ett EU medlemskap. De framgår väldigt tydligt. Men verkligheten är motsägelsefull. Vi har fattat beslut genom folkomröstningen, och vi respekterar det. Vi går in i EU med både positiva och kritiska ögon. Detta är detta vi kommer att arbeta för. När det gäller frågan om observatörskap respektive medlemskap i VEU vill jag dra parallellen med vad som hände när riksdagen fattade beslut om EES-avtalet. Man diskuterade då kopplingen till ett EU-medlemskap. Majoriteten hävdade då att detta absolut inte var ett första steg mot medlemskap i EU. Oh nej då, sade man, detta är två helt skilda saker. Det var fullt möjligt att träffa ett EES-avtal utan att vi för den skull gick med i EU, sades det. Men vad hände sedan i EU-debatten? Då hävdade man att detta bara var en förlovning - EES-avtalet var bara första steget, Det var omöjligt att bara ha ett EES-avtal, och det var nödvändigt med ett fullt medlemskap. Jag är alltså liksom Per Gahrton mycket oroad över att ett observatörskap - precis som när det gällde EES-avtalet - är första steget mot ett fullt medlemskap. Jag är naturligtvis glad för att Maj-Lis Lööw personligen säger sig inte vara intresserad av att verka för att Sverige skall bli medlem i VEU, men jag anser att det är illa nog med ett observatörskap. Vi kan mycket väl få information om vad som händer i VEU utan att formellt vara observatörer.
Fru talman! Det hade naturligtvis varit fullt möjligt att fortsätta med EES-avtalet. Det framgick väl ganska tydligt under hela folkomröstningskampanjen och även dessförinnan. Men vi var ett inte föraktligt antal som tyckte att Sverige borde utnyttja möjligheten att gå vidare. Den diskussionen har vi dock fört oberoende av att vårt land har ett EES-avtal. Vi tyckte att Sverige skulle få mera inflytande och bättre möjligheter att vara med i beslutsfattandet genom att komma med som medlem. Men visst hade det varit fullt möjligt att fortsätta att bygga på ett EES-avtal. Den politiska diskussionen fortsätter nu. En politisk process står aldrig stilla, utan man fortsätter att diskutera hur arbetet skall gå vidare. Man kan då ha olika förhoppningar och farhågor. Jag tycker att många av de reservationer som Vänstern avgivit är uttryck för farhågor inför vad det beslut som vi i dag skall fatta kommer att innebära, snarare än uttryck för konkreta invändningar mot beslutet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Maj-Lis Lööw med tanke på det stora inflytande som socialdemokraterna kommer att få inom EU, dels därför att de blir starka i den svenska delegationen, dels därför att socialdemokraterna är starka i Europa. Vilka kontakter har ni tagit för att påverka era partivänner i Europa när det gäller liberaliseringstendenserna i fråga om narkotika? Jag tycker att det är viktigt att få veta detta inför den framtida utvecklingen. Jag vill också tacka Maj-Lis Lööw för att hon efterlyser inte bara ett kritiskt sinne utan också en öppenhet inför inträdet i EU. Det är inte fråga om en organisation utan om en organism som faktiskt ständigt utvecklas, och därför blir den i mycket vad vi gör den till, och där har vi allesammans ett mycket stort ansvar. Låt mig dessutom göra den kommentaren att det tyvärr låter som om Per Gahrtons öppenhet inte är så stor. Han tycks ha en negativ inställning.
Fru talman! Jag kan försäkra Ingrid Näslund att vi kommer att föra en mycket aktiv debatt inom den socialistiska gruppen, både i parlamentet i dess helhet och i de andra fora där vi träffar socialdemokrater ute i Europa och diskuterar drogfrågorna, inte minst narkotikan. Ett par av ledamöterna i vår EU parlamentarikerdelegation har speciellt uttryckt önskemål om att få komma med just i de utskott och de andra sammanhang där knarkfrågorna diskuteras.

Fru talman! Sverige kommer fr.o.m. nu att utöva inflytande på en för oss delvis ny plattform. Vi har sedan medeltiden grundligt påverkats av det övriga Europas politiska beslut. Nu får vi för första gången en möjlighet att - på fredlig väg - delta i dessa beslut. Det svenska folkets vägval återspeglar de förändringar som ägt rum sedan det kalla krigets slut. Kommunismens sammanbrott och supermaktspolitikens konfliktupplösning har givetvis varit den avgörande faktorn men också en allt snabbare internationalisering av villkoren för miljön, för ekonomin och för våra möjligheter att skapa sysselsättning och att trygga välfärden. Som medlem i EU kommer Sverige att delta i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Då kan vi påverka utvecklingen och aktivt bidra till att skapa en sådan alleuropeisk freds och säkerhetsordning som vi önskar. Den svenska militära alliansfriheten kommer inte att rubbas av medlemskapet i EU. Låt mig med anledning av den debatt som har förts här i den frågan säga att Per Gahrtons påståenden successivt har blivit avslöjade under replikskiftena. Om jag hade varit vänlig skulle jag ha kunnat säga att Per Gahrton, när han först påstod att det var solklart att ett observatörskap i VEU skulle leda till medlemskap, inte hade haft tillgång till dokumenten och inte var påläst. Nu brukar Per Gahrton läsa en hel del, och jag är rädd för att den karakteristik som jag får lov att använda - även om man ogärna för sådant till riksdagens protokoll - blir att det handlar om en bluff. Det är nämligen fullständigt klarlagt genom beslut i EU att inget land kan tvingas till medlemskap i VEU. Det framgår bl.a. av besluten i Edinburgh. Men trängd i debatten svänger Gahrton, och det som var ett solklart fastslående blir, liksom när det gäller en rad andra påståenden, i replikskiftena referenser till vad finska militärer har uttalat i finska tidningar. Det är en för Per Gahrton relativt vanlig debatteknik att reducera ett först solklart påstående till något som han har läst någonstans. Om han har läst Hufvudstadsbladet vet han naturligtvis också en hel del om den debatt som har förts i Finland, också att det där har framförts argument mot dessa militärers uppfattning. Pressad på den punkten svänger Per Gahrton och säger att det handlar om debatten om debatten. Det här har inte sagts före folkomröstningen. När han får påpekandet att den kommande statsministern här i kammaren har klargjort att ett observatörskap i VEU inte tvingar oss till medlemskap, är Gahrtons teknik att säga att detta var ett uttalande från den ena sidan - det har inte framhållits av socialdemokraterna. Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén har tydligt och klart i ett tidigt skede av folkomröstningskampanjen uttryckt att observatörskap i VEU är förenligt med neutraliteten. Därmed faller också det argumentet. Per Gahrton står ganska avklädd i denna diskussion. Med Sveriges politiska och konstitutionella vägval är det som kallats "ja-sidan" i svensk politik i grunden upplöst. Det som förenat ja-sidan är en övertygelse att vårt inflytande över framtiden stärks i medlemskapet, att den verkliga demokratin förstärks. Efter medlemskapet den 1 januari blir det återigen de vanliga politiska motsättningarna - såväl som de gemensamma intressena - som kommer att gälla. Nu möts skilda politiska mål, olika syn på samhället, på välfärdspolitiken, på hur vi skall ta oss ur arbetslöshetens gissel, på hur vi skall kunna bygga en bra framtid för svenska folket. En del av dessa frågor kommer att behandlas på den europeiska politiska plattformen. Men det stora flertalet frågor kommer fortfarande att få sitt politiska avgörande här hemma. Debatten inför folkomröstningen har varit en tillgång för demokratin. På ett sätt som inte skett på länge i Sverige har demokratin och demokratins grundvillkor, frågan om ett verkligt inflytande, debatterats på bredden i vårt land. Man har diskuterat formellt och reellt inflytande, öppenhet och insyn, närheten till beslut och behovet av internationella demokratiska lösningar. Dessa frågor har stötts och blötts i hemmen, på arbetsplatserna, i folkrörelser och organisationer och i de politiska partierna. Debatten har varit nyttig. Insikterna om Sverige i ett europeiskt perspektiv har ökat men också insikterna om problemen och villkoren i beslutsfattandet liksom om avstånd och närhet i förhållandet mellan väljare och valda. Jag tycker att alla vi som har deltagit i debatten på ja respektive nej-sidan runt om i vårt land har höjt den demokratiska medvetenheten i vårt land. Jag hoppas att vi skall kunna behålla den plattformen för en fortsatt intensiv debatt om hur vi skall stärka demokratin i Sverige. Sverige skall verka för ett Europa med en levande demokrati. Vi skall ta med oss den debatt som vi för här hemma ut till våra grannar. Alla människors lika värde och delaktighet skall ligga som grund. Det är därför också nödvändigt att den offentliga insynen i EU ökar. Vi kommer att verka för en ökad öppenhet och insyn och för en parlamentarisk och folklig förankring av unionsarbetet. Ett nära samråd med riksdagen är självfallet avgörande för våra möjligheter att med framgång driva en aktiv EU-politik. Den frågan kommer att tas upp särskilt av Berit Löfstedt, men säkert också av många andra debattörer. Jag vill svara på den konkreta frågan från Hadar Cars om omröstningarna i ministerrådet när det gäller lagstiftning. Hadar Cars frågade om den svenska regeringen kommer att offentliggöra också hur andra länder röstar och inte bara hur vi själva röstar. Det är lätt att svara ja på den frågan. Det är också en ganska okontroversiell fråga. I ministerrådets arbetsordning, 7:5 §, är nämligen just öppenhet och offentlighet huvudregel. Detta är en självklarhet, som den danske utrikesministern har utvecklat i svenska massmedier i den frågan. Man talar öppet om hur man själv röstar och hur andra röstar. Det finns inom EU numera också möjlighet att studera röstningsprotokollen. EU är inte det slutna system som vi kanske lätt föreställer oss - av naturliga skäl - när vi står utanför. Tillsammans med andra länder vill vi - utan att därmed hävda att vi skulle vara de enda som har en stark vilja i detta avseende - göra Europa till en progressiv kraft i världen, som kan bidra till ekonomiska och sociala framsteg, rättvisa och delaktighet. Vi vill också verka för ett EU som är öppet mot sin omvärld. Det finns inom EU alltid en konflikt mellan protektionister och dem som vill öppna för mer frihandel. Frihandlarna har normalt varit den starkare kraften, och med de traditionellt frihandlande EFTA länder som nu kommer att delta i unionen bör den vågskålen väga ännu tyngre. Genom att Uruguayrundan nu har avslutats och den nya världshandelsorganisationen WTO har upprättats, har också ett avgörande steg tagits i riktning mot en öppnare världshandel och för att motverka protektionismen. Det gäller både EU och Sverige. Vi kommer att sänka våra tullar som ett resultat av Uruguayrundan. Uruguayrundan har också verksamt bidragit till en frigörelse av EU:s handelspolitik, exempelvis på tekoområdet. Där ökar inte hindren, Eva Zetterberg, utan de minskar. Det gäller inte minst också på jordbruksområdet, där man i debatten ofta glömmer bort att det blir väsentliga minskningar av jordbruksskyddet, såväl i EU som i resten av världen. För Sveriges del är det en självklar uppgift att som EU-medlem verka för en förstärkt frihandelspolitik. Jag tänker då särskilt på handeln med dem av våra grannar som vi nu också aktivt vill stödja i deras avsikt att bli medlemmar i EU. Det gäller alltså Östoch Centraleuropa och Baltikum. Jag tänker givetvis också på tredje världen och de fattiga länderna, men också på våra stora handelspartner Nordamerika och Som fullvärdig medlem i EU kommer Sverige härutöver att lägga särskild vikt vid följande områden inom det politiska samarbetet. - Arbete: arbetslösheten är Europas största ekonomiska och sociala problem. Sverige kommer att verka för att kampen mot arbetslösheten skall stå högst på dagordningen och ta nya initiativ för att bereda plats för Europas miljontals arbetslösa i arbetsliv och utbildning. - Jämställdhet: Sverige skall driva jämställdhetsfrågorna med kraft och engagemang. Vi kommer i EU att verka för förslag som underlättar för både kvinnor och män att kombinera arbetsliv med familj. Dessutom är det viktigt att EU som organisation mer än tidigare beaktar jämställdhetsfrågorna. Vi kommer t.ex. att verka för att EU:s förslag skall granskas från ett jämställdhetsperspektiv och att representationen i EU organen skall vara jämställd. - Miljö: den ekonomiska utvecklingen i Europa är inte förenlig med de ekologiska grundvillkoren. Sverige kommer aktivt att medverka till utvecklingen av en samhällsmodell som skapar en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. - Konsumenternas rättigheter: tillkomsten av den inre marknaden och de gemensamma reglerna för handeln med varor och tjänster begränsar utrymmet för nationella åtgärder inom konsumentpolitiken och ökar behovet av en gemensam europeisk konsumentpolitik. Vi kommer att ta initiativ till och medverka i utvecklingen av en gemensam konsumentpolitik i Europa. Vi måste alla lyfta konsumentpolitiken, när det gäller inflytande och skydd, till en ny dimension på denna nya, stora marknad. - Reformerad jordbrukspolitik: Sverige har genom medlemskapet tvingats att återgå till en mera reglerad och subventionerad jordbrukspolitik. Det är negativt, men Uruguayrundan innebär, som sagt var, att EU nu kommer att få minska sina skydd successivt. Den gemensamma jordbrukspolitiken har brister och måste omdanas, av både ekonomiska och politiska skäl. Vi kommer att aktivt medverka till att reformera jordbrukspolitiken. Jordbruksminister Margareta Winberg kommer att närmare gå in på de frågorna senare i dag. - Öst-väst-integration: Sverige har i alla internationella organisationer stött strävandena att åstadkomma en snabb ekonomisk integration av Östoch Centraleuropa för att därigenom säkra demokratin. Effektiv användning av medel i EU:s fonder: vi kommer att vara nettobidragsgivare till EU:s budget. Vi kommer också att ställa krav på en effektiv användning av EU:s medel och en effektivare kontroll av hur medlen används. Det är de politiska sakfrågorna som skall stå i fokus i EU-debatten. Jag har just redogjort för frågor som regeringen anser vara särskilt viktiga. Diskussioner om EU:s framtida inriktning och organisation kommer att bli aktuella när Maastrichtfördraget skall följas upp inom ramen för en regeringskonferens som inleds 1996. Vi kommer att diskutera en fortsatt fördjupning av samarbetet samtidigt som vi förbereder en utvidgning av unionen. Det är viktigt att dessa frågor, som också har berörts i debatten här i dag, av goda skäl, diskuteras och debatteras livligt i Sverige inför regeringskonferensen. Jag kommer att på olika sätt uppmuntra en sådan diskussion. Samtidigt vill jag redan nu understryka att utgångspunkten för de institutionella reformerna måste vara att dessa skall leda till att vi på ett effektivare sätt uppnår de politiska målen, att EU svarar bättre mot Europas medborgares krav när det gäller frågor som är angelägna för dem. Vi politiker i olika partier har ansvar för att se till att diskussionen, i vad på oss ankommer, inför och under regeringskonferensen har sin utgångspunkt i människors vardagsproblem, och inte enbart handlar om de begrepp som går över huvudet på de flesta av oss, dvs. variabel geometri, höjden och bredden på olika pelare etc. Herr talman! För första gången efter folkomröstningen deltog Sverige den 9-10 december i ett av EU:s s.k. toppmöten, Europeiska rådets möte i Essen i ordförandelandet Tyskland. Utvidgningen mot öst var en huvudfråga. Sverige har verkat starkt för att de baltiska länderna snarast associeras på samma sätt som de östoch centraleuropeiska länderna. Det betyder att de därmed inkluderas i skaran av kandidater för ett medlemskap. Det är det viktiga här. På denna punkt nåddes ett tillfredsställande resultat vid toppmötet i Essen. I slutdokumentet slås det fast att det för de baltiska länderna skall förhandlas fram ett under första halvåret nästa år. Detta innebär att de länderna nu är med i konkreta förberedelser som syftar till ett medlemskap. Den klart viktigaste frågan på toppmötet var emellertid hur EU skall agera gemensamt för att klara av arbetslösheten i Europa. Den vitbok om tillväxt och sysselsättning som EU-kommissionen lagt fram låg till grund för diskussionerna. Från socialdemokratisk sida har vi lagt konkreta förslag i rapporten Sätt Europa i arbete, som utarbetades av en grupp med samtliga de europeiska socialdemokratiska partierna med Allan Larsson som ordförande. Per Gahrton hävdar att det i själva verket bara var läckor, rykten och intressen från olika politiker som sade att man i Essen förde fram budskapet att sysselsättningen var en viktig punkt. Det är återigen en del av den debatteknik som jag tidigare vände mig mot. Det går faktiskt att läsa det slutdokument som har lagts fram från detta toppmöte. Där framgår det för varje läsare att sysselsättningen är den första punkten och att sysselsättningsfrågorna behandlas mera detaljerat än så gott som varje annan punkt i detta ganska rejäla slutdokument. Som första punkt slås fast att kampen mot arbetslöshet och jämlika möjligheter för män och kvinnor kommer att fortsätta att vara en uppgift av yttersta vikt för EU och medlemsstaterna.

Jag vill säga till Eva Zetterberg att man i detta dokument inte tar upp frågan om en ökad lönespridning. Däremot fanns det - det är det intressanta - grupper som hade önskat det, men det kom inte med i dokumentet. Det visar i vilken riktning som debatten gick. Ingvar Carlsson drev kravet på att man i slutdokumentet skulle ta upp jämställdhet mellan män och kvinnor. På en av sina presskonferenser sade statsministern att han upplevde det som något av en kulturchock att vara på ett möte med 95 % män. Det är vi ju inte vana vid numera i svenska politiska sammanhang. Det svenska kravet tillgodosågs. Det är en framgång. Vägen kan tyckas lång, men jämställdhetskraven växer nu snabbt i många länder i Europa. Det är en av de mycket intressanta tendenser som vi kan se, och det är då viktigt att målsättningen är fastslagen. Det gör det lättare för oss att driva frågorna. Sverige drev också aktivt sysselsättningspolitiken på mötet. Det finns nu en gemensam insikt om att arbetslösheten inte kan lösas enbart genom en konjunkturuppgång, utan det krävs aktiva åtgärder av regeringarna, enskilt och i europeisk samverkan. Det har helt enkelt växt fram en ökande medvetenhet om att Europa behöver en ny ekonomisk politisk strategi, som bygger på gemensamma möjligheter. Toppmötet i Essen var, som jag ser det, herr talman, ett steg i rätt riktning.

Herr talman! Jag har också läst slutdokumentet. I det finns en mängd vackra till intet förpliktande ord om kamp mot arbetslöshet. Det intressanta är att man inte i något annat lands massmedier har bedömt det som ett intressant framsteg för svensk arbetslöshetsbekämpningspolitik. Man har insett att det är tomma ord. Det konkreta, som gäller arbetslösheten, är att EMU-kriterierna skall genomföras. Jag vill fråga Mats Hellström om Sverige accepterar det. Skall Sverige nu anpassa sin ekonomiska politik helt och hållet till EMU-kriterierna? Det är förödande för sysselsättningspolitiken. Här blir det också fråga om ännu ett löftesbrott. Under hela folkomröstningskampanjen förnekade ni nämligen att vi skulle vara bundna av att behöva anpassa oss till EMU:s tredje steg. Här står det att vi är förpliktade att göra det. När det gäller Västeuropeiska unionen tror jag att de flesta som lyssnade till Mats Hellström genomskådade hans trixande. Han säger att ingen kan tvinga oss till medlemskap i VEU. Det är ingen som har påstått att det finns en formell möjlighet att tvinga oss. Men jag påstår att det är solklart att meningen med ett observatörsskap är att det skall leda till medlemskap. Om Mats Hellström har en annan uppfattning kan han bara klara det på ett sätt, nämligen genom att här deklarera att regeringen under inga omständigheter kommer att ta steget från observatörsskap till medlemskap. Kan vi få en sådan entydig deklaration? Kan vi åtminstone som ett minimum få ett löfte om att det inte skall bli fråga om ett medlemskap utan föregående folkomröstning? Kan vi också få beskedet att en folkomröstning skall anordnas om resultatet av regeringskonferensen? Mats Hellström har själv deklarerat att den genomförda folkomröstningen inte gav mandat för ytterligare överstatlighet. Det kommer med all sannolikhet förslag om ytterligare överstatlighet från regeringskonferensen. Kan vi få ett klart löfte om att det förslaget i så fall skall underställas en folkomröstning i Sverige?
Herr talman! Det finns ingenting i det här dokumentet, Per Gahrton, som står i motsatsställning till vad den svenska förhandlingen har gällt. Det är den svenska riksdagen som skall fatta beslut om, när den tiden kommer, huruvida vi skall delta i det tredje steget i EMU eller inte. Den punkten när det gäller EMU kvarstår självfallet så som jag har redovisat den här i riksdagen. När det gäller VEU är det enligt mening uppenbart att ett observatörsskap är viktigt för ett land som är neutralt. Eftersom vi är neutrala är det av extra värde för oss att få information i ett tidigt skede. Ett land som bygger sitt försvar på neutralitet och militär alliansfrihet, så har det alltid varit i Sverige, har ett extra intresse av att informera sig. Därmed är det klart i svenskt intresse - även utifrån neutraliteten och den militära alliansfriheten - att vi informerar oss inom ramen för ett observatörsskap. I mitt tal har jag talat om det som den svenska regeringen eftersträvar, nämligen ett alleuropeiskt system för säkerhetspolitiskt samarbete. Så som det många gånger har uttryckts inkluderar det både USA och Ryssland. Det är vad vi strävar efter. Det har jag redovisat, och det har regeringen redovisat många gånger. VEU är ett stickspår. Per Gahrton vill återigen föra en debatt kring en skenfråga och undrar vad vi i framtiden kommer att göra. Det avgör inte vi. Det avgörs av den svenska riksdagen. Vi anser inte att vi skall bli medlemmar av VEU. Vi anser att det är ett stickspår. Under den här debatten har Per Gahrton gång på gång upprepat att vad vi i dag gör är att gå in som medborgare i ett län, i en delstat. Per Gahrton vistas nu en del i Strasbourg och Bryssel, och det tror jag är bra. Är det så att de människor som Per Gahrton möter där uppfattar det som att de lever i ett ofritt län i en ofri delstat? Jag undrar hur länge Per Gahrton kan befinna sig i dessa församlingar och möta politikerna där och ändå fortsätta att hävda detta här i Sveriges riksdag - om det nu inte är så som TV-Aktuellt i går gav ett klart intryck av. Per Gahrton fick frågan om han samarbetar med de franska politikerna på den yttre högerkanten som är motståndare till EU medlemskapet. Han svarade att han gör det i de strategiska frågorna. Jag vill därför ställa en fråga till Per Gahrton. Jag tror att det gäller en gräns för många av oss. Per Gahrton svarade ja på frågan om huruvida han samarbetar med franska högerpolitiker på ytterkanten. Kommer Per Gahrton att samarbeta med Le Pen? Är detta innebörden av Per Gahrtons tal om delstater? Är det från dessa källor som han får intrycket att Sverige kommer att bli ett ofritt län i och med medlemskapet i EU?
Herr talman! Jag kunde inte se Aktuellt i går så jag vet inte hur förfalskat inslaget var. Jag ingår i den gröna gruppen. Jag samarbetar med demokratiska EU-motståndare i alla politiska läger. Däri ingår inte Le Pen. Däremot kan det ingå demokratiska högermänniskor, precis som Björn von der Esch i Sverige. Jag antar att det är fullt legitimt med ett sådant samarbete i frågor där man har en gemensam ståndpunkt. När det gäller EMU är poängen att redan nu i andra fasen åläggs EU-länderna att anpassa sig efter konvergenskriterierna. Det står också i slutdokumentet. Det är i och för sig ingen nyhet, men det är intressant att det står även där. Det är detta frågan gäller. Man skall anpassa sig i syfte att kvalificera sig för det tredje steget. Frågan är om Sverige kommer att göra det. Frågan är teoretisk och gäller inte vad riksdagen kommer att besluta i framtiden. Skall Sveriges politik i enlighet med det här dokumentet präglas av en anpassning till konvergenskriterierna? Slutligen beträffande VEU så säger Mats Hellström att det är ett stickspår. Om det är ett stickspår så går det väl att ge ett klart svar. Det fanns här en antydan till ett svar. Mats Hellström anser personligen inte att vi skall bli medlemmar i VEU. Kan han då inte skärpa det uttalandet till att regeringen inte under några omständigheter avser att ta in Sverige i VEU, att det inte kommer något sådant förslag från regeringen och om regeringen trots allt skulle vilja göra det skall vi ha en folkomröstning? Detta är kärnfrågan. Kan Mats Hellström lova att det blir en folkomröstning innan Sverige går vidare in i en process med överstatlighet inom EU? För övrigt har opinionsmätningar i Frankrike, Storbritannien och Tyskland nyligen visat att det finns en massiv majoritet mot stormaktsbygget. Skulle man vågat ha folkomröstningar i dessa länder skulle det troligen ha blivit ett nej redan till Maastrichtfördraget. Det finns en ganska bred folkopinion som avvisar den sortens stormaktsbygge som Miljöpartiet kritiserar.
Herr talman! Sverige uppfyllde samtliga konvergenskrav som avser finansiell stabilitet så sent som 1991. Det är givet att det är viktigt med finansiell stabilitet. Det är en målsättning som den socialdemokratiska regeringen alltid har haft. Vi har arbetat utifrån den målsättningen under tidigare perioder och kommer naturligtvis att göra det i framtiden också. Vi anser dock inte att målen för EMU är tillräckliga. Vi anser att sysselsättningen måste få samma vikt som de finansiella stabilitetskraven. Detta är den svenska linjen som vi driver och fortsättningsvis kommer att driva aktivt som medlem i Jag tycker att det är något tidigt att nu ta ställning till i vilka frågor vi skall ha folkomröstningar i framtiden. Det måste rimligen vara beroende av hur utfallet blir av den regeringskonferens som skall inledas 1996. Det finns de som tror att konferensen kommer att handla om utomordentligt dramatiska förändringar av helt nya institutionella byggen. Jag har sagt att jag för min del snarare tror att det kommer att handla mera om svåra frågor såsom hur EU organisatoriskt skall kunna anpassa sig så att man kan ta emot, vilket vi alla önskar, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern som medlemmar och att det inte kommer att gälla så många dramatiska frågor. Det är ingen som i förväg vet hur det blir. Vilka beslut som skall fattas av den svenska riksdagen är hur som helst en fråga för riksdagen. Det kanske är rimligt att riksdagen avvaktar vilka förslag som faktiskt kommer från EU systemet i det avseendet innan vi här bestämmer oss för om vi skall ha folkomröstning eller om riksdagen skall fälla avgörandet. Detta är en fråga för riksdagen att avgöra.
Herr talman! Oberoende av de regler som kan finnas om vad som skall vara offentligt respektive inte offentligt från Ministerrådet, vet vi att praxis har varit att man inte har redogjort för hur de olika ministrarna har röstat. Hade det varit så hade t.ex. inte liberala tidningar i England och personer i Holland behövt vända sig till Europadomstolen för att med dess hjälp försöka få reda på hur olika beslut har tillkommit. Oberoende av hur det har varit och är, är det uppenbart att efter Sveriges och Finlands inträde kan vi utgå ifrån att det inte längre kommer att råda någon hemlighet om hur någon minister har röstat inom Ministerrådet i lagstiftningsfrågor. Jag tycker att det är ett positivt och bra beslut från regeringens sida, och ett besked som jag uppskattar. Jag uppskattar också att frågan om sysselsättning åt alla är en högt prioriterad fråga inom den europeiska unionen. Jag kan från min utgångspunkt intyga att inom EU fäster man nu mycket stort avseende vid dessa frågor. Uppmärksamheten kring vad EU gör är ingalunda av den karaktären som Per Gahrton försöker göra gällande. Låt mig också notera att det som sker när det gäller kampen mot arbetslösheten inom EU har igångsatts redan innan Sverige, Finland och Österrike blev medlemmar. Det tycker jag är mycket positivt. Jag kan inte tänka mig att svenska insatser kommer att minska engagemanget för att skapa arbete med hjälp av de metoder som man kan finna inom den europeiska unionen. Herr talman! Jag vill också säga att det är bra om den svenska regeringen inom EU:s ram bedriver jämställdhetskraven hårdare än vad andra regeringar hittills har gjort. Jag uppskattar också tankarna på en reformering av jordbrukspolitiken. Kontrollen över användningen av EU:s medel måste självfallet öka. Men den uppmaningen, Mats Hellström, skall vi väl inte i första hand rikta till EU utan till EU:s medlemsländer. Om jag är rätt informerad sker utbetalningar av medel från EU till länderna som i sin tur svarar för att dessa medel utbetalas enligt de lagar och regler som man har varit överens om i ministerrådet. Man kan alltså inte anklaga EU:s förvaltning för slapphet när det gäller kontrollen av medel. Det är snarare länderna i EU kretsen som inte har kontrollerat att de medel som de har fått från EU har använts på ett riktigt sätt.
Herr talman! På den sista punkten har naturligtvis Hadar Cars rätt. Länderna har ett huvudansvar. Jag tror också att EU-systemet och det faktum att den svenska kommissionären, Anita Gradin, delvis kommer att arbeta med dessa frågor, borgar för att de synpunkter som Hadar Cars och jag uppenbarligen är överens om får genomslag. Hadar Cars förde i huvudsak fram positiva synpunkter kring den deklaration som jag gjorde här. Jag uppskattar vad han sade. För att det här skall bli en realitet, för att vi verkligen skall kunna få ett inflytande, är det viktigt att vi kan samarbeta inom ministerrådet men också inom Europaparlamentet. Jag uppskattar att flera partier uttrycker att de kommer att arbeta aktivt i parlamentet för den här typen av frågor. Vi på regeringssidan behöver i högsta grad stöd av parlamentarikerna. Inom de olika parlamentsgrupperna skall olika frågor drivas, t.ex. sysselsättningsfrågan. Det skall vara ungefär så som
Herr talman! Statsrådet Hellström har i sitt anförande tagit upp en rad frågor. Från ja och nejsidan är vi helt överens om flera frågor som är angelägna att Sverige driver i EU. Det som vi är överens om är kanske inte lika intressant att diskutera som de frågor som vi faktiskt har olika uppfattningar om. Ett område som Mats Hellström tog upp gällde hur kampanjen för och emot EU har breddat människors kunskap. Det gäller både de vanliga valdeltagarna och oss som har varit aktiva företrädare för den ena eller andra sidan ute i landet. Jag delar uppfattningen att det har varit ett stort positivt värde med den folkbildningskampanjen. Jag kan också konstatera att många av dem som har varit med känner att de på flera punkter inte har fått fullständig information från jasidan. Likaså har resurserna varit olika för ja respektive nejsidan. Herr talman! En viktig fråga som Mats Hellström tog upp gällde demokratin och hur vi skall påverka så att EU blir mer öppet. Jag tycker inte att jag har fått något särskilt bra svar på frågan om hur den svenska regeringen kommer att agera mer kraftfullt för att förslagen skall förankras innan man fattar beslut i EU. Vi har exemplet med Anders Sundström och regionalpolitiken, som jag nämnde inledningsvis och som det också refereras till i dagens DN. Anders Sundström har konstaterat att regeringen inte är skyldig att ta upp förslag i riksdagen och få riksdagen med sig innan man fattar beslut i EU. Det är av oerhört stor betydelse att veta vilken inställning regeringen har. Hur kommer man att gå vidare? Jag frågade också Mats Hellström om vapenexporten. Jag nöjer mig inte med att vi får behålla våra egna regler. Jag kräver att den svenska regeringen aktivt agerar för att man skall upphöra med svensk vapenexport. Man skall också agera i Europa för att minska den internationella vapenhandeln, så att länder som uppenbart strider mot mänskliga rättigheter inte får möjligheter att importera från andra europeiska länder. Vad kommer regeringen att göra på det området? Herr talman! Mats Hellström ansåg att jag hade fel när jag sade att handelshindren skulle öka. Jag vill bara referera till ett TT-telegram som kom i början av december. Det handlar om hur EU officiellt hade återinfört tullar - beträffande textilimport från Indonesien, Thailand och Filippinerna - som tidigare hade upphört. Det finns fler exempel på hur t.ex. Spanien, åtminstone tillfälligt, har stoppat viktiga lån till Sydafrika. Man har också försökt förhindra humanitärt stöd till Rwanda. Det finns en rad sådana exempel, Mats Hellström.
Fru talman! Jag har samma uppfattning om vapenexporten som Eva Zetterberg. Jag kommer att driva den i EU:s ministerråd, som jag har gett uttryck för i en intervju i Svenska Freds och Sverige fortsätta med sin restriktiva vapenexport. Dels skall vi inom ramen för det frivilliga samråd som finns inom EU naturligtvis verka för att andra länder också skall gå mot en mer restriktiv riktning, precis som Eva Zetterberg är ute efter. Men detta är alltså någonting som vi själva bestämmer. Vi kan inte påtvingas någon ny politik utifrån. Vi kan heller inte tvinga andra länder inom EU att föra en annan politik, men från den svenska regeringens sida kommer vi, som jag har sagt i PAX, givetvis att verka för att man inom den frivilliga samrådsramen skall gå mot en mer restriktiv riktning. Skälet till att vapenexporten diskuteras inom EU är just att man vill åstadkomma en större restriktivitet. Jag tror att Eva Zetterberg och jag är överens på den punkten när det gäller vapenexporten. Eva Zetterberg tog upp demokratifrågorna. De absolut viktigaste frågorna handlar givetvis om hur vi här i riksdagen skall kunna ha ett bra samarbete. Regeringen skall i tid presentera förslag som sedermera kommer upp för beslut inom EU:s ministerråd. EU-delegationen, sedermera EU nämnden, skall tillsammans med fackutskotten ge synpunkter i den processen. Vi har verkligen intresse av att den processen är så fullständig som möjligt. Partierna i riksdagen har också under hösten varit överens om att samarbetet i den nuvarande EU delegationen skall syfta till att vi får pröva oss fram till ett mönster och system som vi tycker passar. Partierna får dra sina slutsatser inför EU-nämnden om hur vi skall få detta att fungera på ett bra sätt. Detta har vi varit överens om såväl när Socialdemokraterna satt i opposition som när vi nu sitter i regeringen. Hösten har varit en prövotid för att se hur det här systemet skall fungera så bra som möjligt. Självfallet vill vi gå långt i riktning mot att riksdagen skall ha reella möjligheter till inflytande. Det tror jag framgår väl av vad regeringen har uttryckt i dessa frågor. Till sist vill jag ta upp frågan om handelspolitiken. När det gäller tekoindustrin har Sverige faktiskt högre tullar än EU. Vi har däremot inga kvoter. Nu måste såväl Sverige som EU röra sig i riktning mot frihandel. Det är bra. Däremot har Eva Zetterberg rätt i att det finns faror. Vid det första tillfälle då jag hade möjlighet att tala i ministerrådet kring dessa frågor utfärdade jag en varning för att använda andra instrument. När tullarna sänks finns det en risk för att såväl USA som krafter inom EU vill utnyttja t.ex. antidumpningsvapen och annat för att tillfälligt stoppa import. Det har jag varnat för. Det gjorde jag, som sagt, i mitt första inlägg. Jag kommer att fortsätta att driva den inriktning som är en klar del av den svenska handelspolitiken och som det finns stor överensstämmelse om här i riksdagen. Sådana här tendenser måste man tidigt vara vaksam på. De finns såväl inom EU som i USA och i Japan. När Uruguayrundan äntligen är färdig och när vi skall gå till den friare handeln i WTO bör länder som Sverige aktivt bidra så att det blir en reell frihandel.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
Jag hoppas att det uttalande som Mats Hellström gjorde om regeringens avsikter att förankra besluten i riksdagen innan man går vidare till EU står sig. Jag hoppas att frågan om regionalpolitiken, som vi redan har diskuterat, var ett nybörjarmisstag. Likaså gläder det mig att att man från regeringens sida aktivt vill driva på i fråga om handelspolitiken och öka möjligheterna för u-länderna. Jag vill särskilt understryka Afrikas läge, både vad gäller handel och bistånd. EU har hittills inte alls gynnat Afrika på det sätt som man borde med tanke på den svåra situation som råder där. Herr talman! Till sist vill jag ta upp det som Mats Hellström kritiserade mig för i sitt första anförande. Det handlar om resultatet av toppkonferensen i Essen när det gällde arbetsmarknadspolitiken. Jag hävdar liksom Per Gahrton att konvergenskraven underströks med all tydlighet. Jag tolkade vad som sades på konferensen om att man skulle gå i en riktning mot ökade löneskillnader. Jag citerar: "a wage policy which encourages job-creating investments and in the present situation requires moderate wage agreements below increases in productivity". Detta står under punkt nr 2. Herr talman! Jag uppfattar att detta klart ger möjlighet att öka inkomstskillnader, att gå under gränser med hänvisning till att produktiviteten är låg. Detta är en tolkning som jag har gjort, Mats Hellström. Vi får väl se hur man går vidare på det här området. Det finns bra deklarationer även från Essen om hur kampen mot arbetslösheten skall bedrivas, men jag vidhåller ändå att konvergenskraven ligger fast, och de går före kampen mot arbetslösheten.
Herr talman! Just det citat som Eva Zetterberg läste upp ger inte grund för något tal om att det handlar om ökade löneskillnader. Det handlar om moderata löneökningar. Det är uttalanden som brukar göras i de flesta finansplaner, i alla fall i vårt land. Så har det varit under en mycket lång tid, och jag tycker inte att det är så dramatiskt som Eva Zetterberg vill ge intryck av. Framför allt handlar det inte om löneskillnader. När det gäller samrådet i riksdagen är jag mycket bestämd. Regeringen avser att ha ett öppet och långtgående samarbete med riksdagen. Anledningen till att samrådet skedde sent i det fall som Eva Zetterberg tog upp är att den tidigare regeringen inte blev färdig med förhandlingarna med kommissionen under sin tid. Det var en av de få frågor som inte hade lösts. Först efter det att den tidigare regeringen blev expeditionsministär var det möjligt att lösa vissa frågor mellan departementen. De lämnades över till oss. Därför kom den frågan sent till riksdagens EU delegation. Men detta hade med förhandlingsföljden att göra - ingenting annat. De synpunkter som arbetsmarknadsminister Sundström fick vid kontakter med riksdagens partier är, såvitt jag förstår, synpunkter som han sedan har tagit hänsyn till inför den svenska fortsatta diskussionen med kommissionen. Jag tror att vi har på den punkten följt upp det som kan krävas och är önskvärt i fråga om samråd. Vi vill ha ett intensivt samråd. Den här hösten har alla, den tidigare regeringen och vi, med god vilja tagit till oss ett sätt att se på hur systemet fungerar. Vi har snabbt sett att beredningar i frågor inför ministerrådsmöten måste ske tidigare i departementen än vad traditionen har varit under tidigare perioder. Det är frågor vi har fått lära oss hantera under denna höst. Den 1 januari blir vi glädjande nog medlemmar av EU. Då hoppas jag att vi skall ha ett system som med god vilja skall göra så att det fungerar väl mellan regering och riksdag.
Herr talman! Östutvidgningen var ett stort ämne vid mötet i Essen. Men statsrådet Hellström sade litet i sitt anförande om de svenska insatserna i denna fråga. Jag undrar om statsrådet Hellström kan säga något om hur regeringen avser verka för att vara pådrivande i den fråga som kommer att vara mycket viktig i kommissionens och ministerrådets arbete under våren.
Herr talman! Jag nämnde framför allt det faktum att man nu har slagit fast att förhandlingsmandatet för att förhandla fram Europaavtal för Baltikum, som man fattade beslut om i ministerrådet i november, skall bli färdigt under det kommande halvåret, dvs. under det franska ordförandeskapet. Margaretha af Ugglas undrar på vilket sätt Sverige arbetar aktivt. Margaretha af Ugglas känner väl till - ni arbetade så under er tid, vi gör så i den regering jag företräder - att Sverige arbetat aktivt för att Baltikum skall få möjligheten att börja förhandla om Europaavtal. Jag tror att Sverige tillsammans med andra länder har bidragit till att beslutet om detta mandat fastställdes i slutet av november. Den korta tid som förhandlingarna avses ske under, ett halvår, ger de baltiska länderna en möjlighet att komma i samma startläge inför förhandlingar om medlemskap som Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien redan har. Sverige kommer att aktivt i den ministerrådsarbetsgrupp som följer förhandlingarna under våren bevaka att den snabba tidtabellen följs och försöka lösa eventuella problem på ett bra sätt. I övrigt har vi påpekat i olika sammanhang att vi anser att det material som har lagts fram till mötet i Essen måste kompletteras ordentligt på två punkter. Den första punkten gäller förstås jordbruket. Det måste tas större steg för att anpassa EG:s eget jordbruk. Jag talade om det tidigare, och Margareta Winberg kommer in på det senare. Den andra punkten gäller just handelspolitiken. Eva Zetterberg och jag är överens om att vi måste arbeta för en snabbare avveckling av tullar och andra handelshinder gentemot Östeuropa och Baltikum.
Herr talman! Beslutet vid mötet i Essen om Baltikum är alldeles utmärkt. Där har vi en fortsatt roll att spela, dvs. se till att Baltikum så fort som möjligt får Europaavtal. Min fråga gällde också Sveriges strategi vad gäller hela östutvidgningen. Även här har vi en möjlighet att verka pådrivande, bl.a. tack vare vår traditionella frihandelspolitik. Frihandel för t.ex. industrivaror vore något att uppnå. Vi måste skaffa oss en strategi när det gäller hela östutvidgningen. Det gäller både den stegvisa utvecklingen, EU:s egen reformverksamhet och naturligtvis att det skall bli en fast tidsplan för östutvidgningen. Detta är EU:s historiska uppgift.
Herr talman! Jag delar Margaretha af Ugglas uppfattning att det är viktigt att det blir en tidsplan och att Sverige skall ha en roll av att aktivt driva på dessa frågor. På de två områden som är mest centrala för att en tidsplan skall få en rimlig omfattning - inte kort, för tid kommer det att ta - är att EG reformerar sin jordbrukspolitik, sänker jordbruksstöden, går in för mer av en reformering av jordbruket efter den linje OECD har rekommenderat och som GATT-rundan i viss mån handlar om och som vi i Sverige har gjort i vår nationella reform. Det är en viktig förutsättning för att en tidsplan skall bli rimlig. En annan förutsättning är just handelspolitiken. Där arbetar vi aktivt från svensk sida för att skapa ett alleuropeiskt frihandelsområde. Där finns hinder. Det är svårt att i en kort replik, herr talman, utveckla vad kumulation är för något. Vi vill rensa bort de hinder som i dag gör att de olika frihandelsområdena i Europa inte stämmer ihop. Det är en annan viktig punkt för att kunna gå snabbt vidare och göra det möjligt att i större omfattning importera från länder i Östeuropa, så att de kan göra vad som är viktigt i deras tidtabeller, nämligen en omställning av deras ekonomier. Detta är något vi har gjort på ett enklare plan, nämligen när vi i EES-sammanhang har arbetat för att möjliggöra ett deltagande i den stora inre marknaden. Det har vi gjort under ett tiotal år i EFTA-länderna. Med ett betydligt svårare startläge skall nu de östeuropeiska länderna göra detsamma. Skall det bli möjligt för dem, måste vi öppna oss mer och snabbare för import av deras varor.

Herr talman! Det har sagts förut, men det förtjänar att än en gång understrykas, att det är förvisso en historisk dag i dag. Vi står nu i beredskap att fatta ett beslut om Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Äntligen blir svenskarna fullgoda och fullvärdiga européer! För oss moderater finns det särskild anledning att känna stolthet och glädje över detta. Det är mer än tre decenniers träget, envist och målmedvetet arbete som nu kröns med framgång. Men det är många nya utmaningar som väntar på oss. Det har talats om den förestående regeringskonferensen i Dublin 1996. Vi har ett eventuellt medlemskap i VEU. Vi hoppas också att på allvar kunna diskutera ett svenskt inträde i en europeisk monetär union i framtiden. Allt detta är sådana frågor som kommer att diskuteras som det har uttryckts, bl.a. från Maj-Lis Lööw, inte bara från en svensk utgångspunkt, utan vi kommer att delta i den stora europeiska debatten på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Herr talman! När det gäller konstitutionsutskottets handhavande av dessa ärenden är det framför allt vissa frågor som har kommit på utskottets bord. Det är införlivandet av de europeiska gemenskapernas regler med den svenska rätten. Det är överlåtelse av beslutsbefogenheter till den europeiska unionen. Det är också frågan om hur samråd mellan regering och riksdag skall ordnas för framtiden. Som bekant vilar den europeiska unionen, Euratom och den ekonomiska gemenskapen. Här är det fråga om en överstatlighet. Den andra pelaren gäller utrikes och säkerhetspolitiken. Det är fråga om ett mellanstatligt samarbete där icke någon överstatlighet i och för sig kommer i fråga. Den tredje pelaren gäller rättsliga frågor och inrikes angelägenheter. Också där är det fråga om ett mellanstatligt samarbete men utan överstatlighet. De europeiska gemenskaperna förutsätter att medlemsländerna överlåter beslutandebefogenheter till de gemensamma organen. För att det skall kunna ske har det krävts grundlagsändringar i Sverige. Det slutgiltiga beslutet fattades den 23 november och trädde i kraft den 1 december. Vi har alltså en grund att stå på när vi går vidare. Jag vill också erinra om att Valprövningsnämnden i går eftermiddag avvisade de besvär som kommit in angående folkomröstningen. Resultatet från folkomröstningen har på det sättet nu vunnit laga kraft. Grundlagsbestämmelserna innebär att riksdagen kan överlåta beslutanderätt till den europeiska gemenskapen så länge som dessa har ett fri och rättighetsskydd som motsvaras av det som ges i vår regeringsform och i den europeiska konventionen angående de mänskliga rättigheterna. I utskottsbetänkandet finns det en reservation där Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ställa villkor. Riksdagen skall enligt deras mening i efterhand kunna fatta beslut som går före EG-rätten. Detta är naturligtvis alldeles orimligt. Sverige är skyldigt rent folkrättsligt att följa de förpliktelser som fördraget och anslutningsakten innehåller. Vi kan inte säga i ena ögonblicket: "Okej, vi accepterar fördraget. Vi går med i EU helhjärtat, men under förutsättning att om det är så att vi kanske inte skulle vilja göra det förbehåller vi oss rätten att komma med en invändning." Detta är alldeles orimligt. Inskrivandet av en sådan passus skulle inte ha någon reell tyngd. Den andra stora fråga som utskottet har behandlat gäller hur samrådet skall organiseras mellan regering och riksdag. Riksdagen skall ha kvar ett inflytande och skall bli väl orienterad om vilka frågor som skall tas upp i Bryssel. Riksdagen fattade redan den 7 juni i år ett principbeslut om inrättande av en EU-nämnd. Nu går vi alltså vidare och säger i detalj hur den skall se ut. Det blir en EU-nämnd som, och det framgår av själva namnet, precis som utrikesnämnden inte har några beslutande befogenheter, utan endast samrådande. Det innebär alltså att fackutskotten behåller sin roll. Utrikesnämnden kommer att behålla den roll som det är fastslaget i våra grundlagar att den skall ha. I det här sammanhanget förekommer en motion från Margaretha af Ugglas och Maj-Lis Lööw. Den har förut berörts från talarstolen av de bägge motionärerna. Där ville man att EU-nämnden skulle begränsa sitt samråd till sådana frågor som gällde överstatlighet. Utskottet har inte velat gå med på det av det skälet att då skulle den andra pelarens och den tredje pelarens frågor falla utanför. Det var kanske inte meningen att så skulle ske. Emellertid skall det understrykas att det naturligtvis är svårt att nu lägga fast former för hur samarbetet skall gå till. Vi har en begränsad erfarenhet av det hela genom EU-delegationens arbete. Vi har kunnat studera hur Danmark har agerat i det här sammanhanget, och det finns även andra exempel bland de länder som redan är medlemmar. Konstitutionsutskottet framhåller därför att den föreslagna samverkan innebär helt nya förhållanden och arbetsformer för riksdagen. Det gäller för utskottet att noga följa utvecklingen. På basis av de erfarenheter som man har vunnit skall man sedan kunna föreslå de nödvändiga förändringarna av arbetsformerna i framtiden. Till sist, herr talman, en fråga som också har dykt upp, och det är hur protokollföringen vid EU nämndens sammanträden skall gå till. Talmanskonferensen har föreslagit att den skall gå till på samma sätt som i utskotten. Men utskottets majoritet har velat gå längre och vill att man skall företa stenografiska uppteckningar av vad som föregår i EU-nämnden. Det har vi moderater reagerat mot. Vi fruktar att det blir alltför lätt att kanske undvika att föra samtal om brännbara angelägenheter i en nämnd där man vet att allting kommer att vara ute nästa dag eller kanske redan samma dag. Vi är rädda för att om man ger detta den stora offentligheten, kommer man att undvika att ta upp vissa frågor i EU-nämnden. Det blir i stället överläggningar man och man eller man och kvinna emellan, sådant som inte kommer ut. Därför avvisar vi detta och går på talmanskonferensens förslag, att protokollföring bör ske på samma sätt som i utskotten. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 17 och i konstitutionsutskottets betänkande 22 med undantag av den punkt som avser just protokollföringen, där jag i stället yrkar bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Först vill jag vända mig till valprövningsnämndens ledamot Birger Hagård, som alltså konstaterade att folkomröstningen nu hade vunnit laga kraft. Folkomröstningen var en förutsättning för att riksdagen skulle kunna bekräfta grundlagsändringen. Jag vill också konstatera att vi fattade beslut om grundlagsändringen innan folkomröstningen hade vunnit laga kraft. EU. På sidan 41 beskriver utskottet de befarade riskerna med ett s.k. utanförstående. Det är ett märkligt ord för världens kanske mest öppna land, som tillhör de tio länder på jorden som är med i flest internationella sammanslutningar. Konsekvenserna av ett sådant utanförstående skulle enligt utskottet vara att investeringar motverkas, räntan stiger och tillväxttakten blir lägre. Statsministern ansåg att detta var en sådan allvarlig risk att han vädjade om ett ja i folkomröstningen, för att slippa en tilltagande maktlöshet, sade han. Men nu har vi facit. Efter några timmars räntefall efter folkomröstningen stiger räntorna igen i Sverige. Börsens värde sjunker, investeringar beror av helt andra faktorer än EU. Det deklareras nu tydligt av dem som gör investeringarna. I kontrast: Efter Norges nej sjunker räntan där, och tillväxten ökar så snabbt att ekonomin måste kylas ned. Det är inte märkligt att många känner sig lurade i Det framgår av utskottets betänkande att vi inte fått några permanenta undantag från att i allt lyda vad EU bestämmer. Det framgår vidare att vi nu kommer att bli observatörer i WEU, och glidandet mot den gemensamma försvarspolitiken fortsätter. Alliansfriheten blir ett tomt ord. Sverige om Euratom har inte placerats i anslutningsakten till avtalet, utan i slutakten och har alltså inget juridiskt värde. Utskottet har en intressant skrivning om EMU på sidan 103: "Ett slutligt svenskt ställningstagande till övergången från den andra till den tredje fasen av EMU - dvs. en fullständig samordning av penningoch valutapolitiken - kommer enligt finansutskottets yttrande till utrikesutskottet att göras i ljuset av den fortsatta utvecklingen och i enlighet med Sveriges åtaganden som medlemsstat. Den interna svenska beslutsordningen innebär att det ytterst är riksdagen som skall ta ställning." Riksdagens ställningstagande är alltså bara en intern angelägenhet. Vi är bundna av EU när det gäller framtiden för vår valuta och vår riksbank. Sverige åtar sig nämligen som medlemsstat att följa de regler som beslutats i Maastricht. Där står i Artikel och att det är ministerrådet som bestämmer vilka stater som ingår, inte medlemsländernas parlament. Det viktiga steget när det gäller valutaunionen är egentligen inte om det längre går att betala med svenska kronor i Sverige eller inte. Det kan vi nog göra så länge vi vill. Avgörande är när Sverige inte längre har en demokratiskt styrd egen riksbank och kronan oåterkalleligt låses till ecun. Då har vi gett upp vår rätt till en egen finanspolitik. Maastrichtförhandlingarna att få finansministrarna med på att alla medlemsstater i likhet med Storbritannien skulle låta sina parlament få rösta om en gemensam valuta. Men han fick till svar att om parlamenten fick yttra sig kanske de skulle säga nej, och Europa skulle aldrig nå sitt mål, Europa skulle aldrig utvecklas. Till anslutningslagen. Den behandlas i konstitutionsutskottets betänkande 17. Där framgår det klart att Sverige ger upp sin suveränitet genom medlemskapet i EU. I den korta, tydliga anslutningslagen, som återges på sidan 24 i betänkandet, säger man rakt på sak att den andra och tredje paragrafen innebär att allt som EU hittills beslutat och i framtiden kommer att besluta "gäller här i landet". Detta är självfallet det helt centrala i medlemskapet, att vi förbinder oss att lyda EU i allt. Det är om detta informationen inför folkomröstningen skulle handlat. Som bekant nämndes det inte ens i Jag vill också säga något om finansutskottets betänkande 5. Det gäller budgeteffekter. Nu kommer räkningen. EU-medlemskapet kostar varje år ca 20 miljarder kronor i direkta anslag. Det skall finansieras utan att ytterligare lån tas upp på marknaden. Det underlättar inte regeringens strävan att balansera budgeten. Vi har en rabatt de första åren, men den skall betalas tillbaka. Det är viktigt att komma ihåg att Sverige inte får ett enda öre av EU. Vi betalar in mycket mer än vi kan få tillbaka. Och det vi får tillbaka kommer på EU:s villkor. Vi skall också, framgår det av finansutskottets betänkande, bidra med ca 18 miljarder kronor som grundkapital till Europeiska investeringsbanken och göra de inbetalningar och garantiåtaganden som följer av ett medlemskap i banken. Dessutom skall vi anslå nästan 1 miljard, 950 miljoner kronor, som bidrag till kapitalet i Europeiska investeringsbanken. Bankens huvuduppgift är att bidra till en balanserad regional utveckling inom EU genom att finansiera ekonomiskt sunda investeringar i de mest eftersatta regionerna. Det har hittills verkat bli mest motorvägar. Det framgår inte närmare av finansutskottets betänkande hur dessa åtaganden kommer att belasta statsbudgeten. Ett förslagsanslag på 950 miljoner kronor kommer på tilläggsbudget. Min slutsats av de här tre betänkandena är följande: Jag har i folkomröstningskampanjen lovat att inte hindra att innebörden av ett ja i folkomröstningen genomförs. Även om de få ledamöter som röstade nej i folkomröstningen skulle vidhålla detta nej nu kommer riksdagen med överväldigande majoritet att rösta för att landets suveränitet överlämnas till Europeiska unionen. Min röst behövs alltså inte för att folkmajoritetens vilja skall genomföras. Jag kan inte förmå mig att vara med om detta, enligt min mening, djupt olyckliga beslut och kommer inte att delta i omröstningen om UU5, KU17 och FiU5. Jag anser att Sverige bäst tar sitt ansvar för Europas framtid som ett fritt, öppet land i fortsatt samarbete med EU, men med rätt att bestämma självt vad som skall gälla i vårt eget land. Nu övergår jag till konstitutionsutskottets betänkande 22. Det gäller det praktiska samarbetet för demokrati i vårt land. I KU22 tar man upp ändringar i riksdagsordningen för att reglera samverkan mellan riksdag och regering efter EU-anslutningen. Riksdagen överlämnar nu sin förut suveräna normgivningsmakt till EU. Det är regeringen som kommer att utöva Sveriges del av denna lagstiftningsmakt. I Centerns motion K5 har vi framhållit att om man vill påverka EU:s beslut är det nödvändigt att komma in så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. När ett ärende väl finns på ministerrådets dagordning och kommer till EU-nämnden är det ofta för sent. När kommissionen lämnar över ett lagförslag blir det offentligt. Det kommer att behandlas bl.a. i parlamentet och i ministerrådets olika arbetsgrupper samt i COREPER, där vår ambassadör i Bryssel ingår. I många fall skickas förslaget fram och tillbaka flera gånger. Det är under denna process som man kan påverka, och det är helt väsentligt att förslaget också diskuteras offentligt i Sverige för att de grupper som berörs skall ha en chans att komma med synpunkter. Denna offentliga debatt skulle ge underlag för de beslut som kommer att fattas av de svenska ämbetsmännen och diplomaterna samt av regeringen. Det skulle därmed i någon mån kunna ersätta den remissbehandling som brukar föregå förslag till nya lagar i Sverige. De internationella korrespondenternas intresse kunde kanske också väckas, varvid debatten spreds till andra EU-stater om hur Sverige står i en viss fråga som håller på att "processas" i EU. En av talmanskonferensen tillsatt arbetsgrupp har bl.a. föreslagit att när förslag till förordningar, direktiv m.m. samt viktigare redogörelser lagts fram av kommissionen och översatts till svenska överlämnar regeringen dokumenten till riksdagen. Förslag till viktigare rättsakter skall så snart som möjligt följas av en skriftlig redogörelse för förslagets innebörd och förhållande till svenska bestämmelser. Dokumenten från regeringen fördelas av utskottens kanslier. Det är väldigt viktigt att fackutskotten i riksdagen på ett tidigt stadium får reda på vad som är på gång inom EU:s beslutsprocess. På s. 28 i KU22 utgår utskottet från att denna information från regeringen till riksdagen i huvudsak kommer att överlämnas enligt den av arbetsgruppen skisserade ordningen. Därigenom ges goda förutsättningar för utskotten att kunna agera på ett tidigt stadium under det att en fråga behandlas inom Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagsordningen ändras så, att utskotten får rätt att kalla också regeringsledamöter för information i EU Centern föreslår i sin motion K5 att ett utskott kunde offentliggöra en fråga genom att skicka ett yttrande till EU-nämnden tidigt under en frågas behandling. Konstitutionsutskottet vill inte föreskriva något nu utan att först ha studerat erfarenheterna från detta nya samarbete mellan riksdag och regering. Man vill se om någon ytterligare formalisering blir önskvärd. Detta blir en viktig angelägenhet för KU, som kommer att ha hjälp av de stenografiska anteckningar som vi föreslår skall föras vid statsrådens överläggningar med EU-nämnden. Birger Hagård tog här upp moderaternas reservation i anslutning till detta. Han anförde att det vore fel att omedelbart offentliggöra allting som sägs i nämnden. I och för sig innebär inte stenografiska anteckningar att allting blir offentliggjort. Det argumentet faller alltså. Jag hoppas att riksdagen kommer att ändra riksdagsordningen med två tredjedels majoritet - jag är rädd för att det kommer att behövas så stor majoritet för att detta väldigt viktiga beslut om stenografiska anteckningar i EU nämnden skall gå igenom. Centern har avgett en reservation till KU22. Vi anser att det vore bättre att utrikesutskottet skötte samrådet med regeringen när det gäller den s.k. andra pelarens frågor i EU, som rör utrikes och säkerhetspolitiken. Utrikesutskottet följer kontinuerligt med i de sekretessbelagda rapporterna från Sveriges sändebud i hela världen och har stor sakkunskap på området. EU nämndens arbete med alla andra frågor, som delvis går in i varandra, bör vara fullt tillräckligt för att överbelasta dess ledamöter. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 om att regeringen skall samråda med utrikesutskottet i stället för med EU-nämnden när det gäller utrikes och säkerhetspolitiska frågor. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet Herr talman! Sammanfattningsvis deltar jag inte i det enligt min mening djupt olyckliga beslutet att ansluta Sverige till Europeiska unionen, enligt förslagen i UU5, KU17 och FiU5. Jag kommer att arbeta för att Sverige skall återfå sin suveränitet. Under tiden är det viktigt att riksdagen finner arbetsformer för ett så stort demokratiskt deltagande som möjligt i de beslut i Bryssel som kommer att binda Sverige. Talmanskonferensens förslag i TK1 kan bli av stor betydelse för detta. Jag bejakar KU:s beslut att noga följa samverkan mellan riksdagens utskott och regeringen för att se om förbättringar i samverkansformerna behövs. Jag anser att utrikesutskottet och inte EU-nämnden borde vara regeringens samrådspartner när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken. Jag yrkar därför bifall till reservation 3 och i övrigt bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Birgitta Hambraeus fortsätter att plädera för det utanförskap som hon tydligen har gjort till den stora målsättningen i sitt politiska liv. Men jag förstod inte riktigt om hon hade några invändningar mot den tågordning som följs i Sverige. Vi hade alltså en folkomröstning den 13 november. Därefter beslutade riksdagen att anta det vilande förslaget till grundlagsändring som är aktuellt i sammanhanget den 23 november, vilken trädde i kraft den 1 december. Allt har varit helt i sin ordning. Sedan sade Birgitta Hambraeus att vi lyder EU i allt och att vi förlorar vår suveränitet. Detta är i och för sig ett nonsensprat. Birgitta Hambraeus vill väl inte gärna påstå att Danmark, Tyskland och Frankrike skulle vara nationer som inte har sin suveränitet. Naturligtvis har de det. Men som i alla sammanhang när man ingår internationella överenskommelser är det alldeles givet att man också tillsammans med alla andra får ge avkall på vissa delar i god rousseauansk anda. Vi överlåter en del befogenheter för att få större befogenheter tillsammans med de andra. Jag vill här läsa upp hela den paragraf som också gäller överlåtelse av beslutsbefogenheterna i anslutningslagen 3 §: Europeiska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 §. Detta innebär alltså en begränsning i vad som kan förekomma under den första pelaren. Andra pelaren och tredje pelaren berörs inte i sammanhanget.
Herr talman! I den ändrade grundlagen stod det att under förutsättning att en folkomröstning har hållits i landet äger riksdagen rätt att besluta om att överlåtelse är möjligt. Men en folkomröstning har ju inte ägt rum i juridisk mening förrän den har vunnit laga kraft. Riksdagen beslutade alltså om grundlagsändringen utan att avvakta att folkomröstningen hade vunnit laga kraft. Sedan kom det allvarliga anmärkningar när det gällde lagligheten i folkomröstningen, eftersom det fanns broschyrer som var författade av den ena sidan, dvs. den sida som pläderade för ett ja. Broschyren från sekretariatet inom UD fanns i vallokalen, på Posten. Man kan verkligen ifrågasätta om vallagen därmed uppfylldes. Valprövningsnämnden, där Birger Hagård ingår, har nu kommit fram till att man har uppfyllt lagens bestämmelser, och det var ju tur det. Vad hade hänt om ni hade funnit att folkomröstningen i själva verket var olaglig? Då hade vi ju inte kunnat ändra grundlagen på det här sättet. Birger Hagård menar fortfarande att Norge genom sitt nej till EU skulle befinna sig i något sorts utanförstående. Sverige är bland de tio länder på jorden som är med i flest internationella organisationer, kanske det land som är öppnast, det land som har flest frihandelsförbindelser med hela världen. Att påstå att vi är utanför bara för att vi inte går in i ännu en internationell organisation är att missbruka ord. Dessutom innebär medlemskapet, trots det som Birger Hagård här har sagt, att vi ger upp stora delar av vår suveränitet. Annars hade ju inte grundlagen behövt ändras över huvud taget. Självfallet är också ett kommunfullmäktige och ett landsting suveränt på sitt sätt. Riksdagen kommer att bli suveränt på många områden, men landet Sverige är inte längre ett helt suveränt land. EU har rätt att fatta beslut som gäller här i landet.
Herr talman! För Birgitta Hambraeus handlar det om vi och dom. Men för mig och för den övervägande delen av riskdagens ledamöter blir vi delaktiga i och ansvariga för de beslut som i framtiden fattas i Europa. Det är inte längre vi och dom, utan det är endast vi som gäller. När det sedan gäller Valprövningsnämnden kan jag försäkra Birgitta Hambraeus att vi diskuterade ingående de invändningar som hade rests, men det befanns att de inte hade någon egentlig saklig tyngd. Därför kom också invändningarna att avvisas. Det var inget svårt beslut. Det var ett enhälligt beslut i
Herr talman! Jag tror att Birger Hagård skulle ha hållit med mig om att det hade varit ytterst pinsamt om Valprövningsnämnden hade kommit fram till ett annat beslut, nämligen att folkomröstningen hade varit olaglig. Då hade grundlagen ändrats utan att en laglig folkomröstning hade hållits i landet.

Herr talman! Det är knappast någon hejd på den "EU-fori" som drabbat vissa EU-anhängare. I dag kunde vi höra Birger Hagård inleda sitt anförande med en betraktelse, där han sade så här: Äntligen blir vi fullvärdiga européer. Vad var vi innan? Var vi halvasiater, eller vad menar Hagård? Vi närmar oss, herr talman, ett enligt min mening tragiskt ögonblick i svensk historia. Vi övergår nu från en omkring 500-årig period av nationell självständighet till att bli en del av en union. Vi övergår från en parlamentarisk demokrati till att bli underordnade ett blandsystem, där väsentliga delar av politiken och lagarna kommer att beslutas utan möjlighet för riksdagen och dess uppdragsgivare, de svenska väljarna, att påverka. Det elitistiska och abstrakta EU-projektet kommer nu att tränga undan stora delar av den folkförankrade demokratin. Det gäller då att göra skadorna för demokratin så små som möjligt. I Grundlagsutredningen inför EU föreslogs en ny paragraf i 1 kap. regeringsformen, med den innebörden att Sveriges förpliktelser enligt anslutningen till Europeiska unionen ej skulle kunna hindras av nationella lagar eller ens vår grundlag. Denna paragraf döptes i vänsterreservationen till betänkandet till plattläggarparagrafen. Den följande debatten ledde till att den lösning till reglering av Sveriges medlemskap som plattläggarparagrafen ju utgjorde fick överges av samtliga partier som var representerade i utredningen. Den lösning som man i stället valde var att göra en liten förändring i 10 kap. 5 § regeringsformen, innebärande att Sverige med en tre fjärdedels riksdagsmajoritet till EU kan överlämna all beslutanderätt så länge den inte strider mot fri och rättigheterna i regeringsformen och den europeiska konventionen. Med denna lösning ansåg man sig månne ha kommit ifrån plattläggarparagrafen. Den låg i sak egentligen snubblande nära, men syntes i varje fall inte lika uppenbart. I det förslag till anslutningslag som vi nu skall besluta om föreslås en överlåtelse av beslutanderätt till EU i en omfattning som snarast är identisk med plattläggarparagrafen. Enligt 3 § i förslaget till anslutningslag får EU fatta beslut som gäller här i landet så länge EU håller sig till gällande fördrag. Eftersom dessa fördrag har en utomordentligt vid räckvidd gäller den härigenom överförda beslutanderätten ett icke-överskådligt antal frågor. Besluten innebär också att vi i svensk lagstiftning nu införlivar alla EU:s rättsakter, trots att översättningen av dem till svenska kommer att vara färdig tidigast någon gång under slutet av 1996. Då skall en ny konstitution för EU redan diskuteras, och då kan det dessutom - förhoppningsvis - vara dags för en ny folkomröstning och ett nytt beslut. Riksdagen fattar härmed alltså ett beslut om en ovillkorlig och allmän beslutsöverlåtelse till EU organen. Detta i sig innebär att vi underordnar oss alla EU:s rättsakter. Det medför att vi på EU-rättens områden avskaffar riksdagen som lagstiftare och som folkets främsta företrädare, eftersom EU-rätten har företräde framför nationell rätt. Det medför att om vår folk och riksdagsmajoritet har en annan mening, är det likväl EU:s mening som kommer att gälla i landet. Anslutningslagen, som är en vanlig lag, kommer därför att trolla undan stora delar av regeringsformens inledningskapitel, där det stadgas att riksdagen är lagstiftare, att riksdagen är folkets främsta företrädare. Inte minst första paragrafens ståtliga ord om att all offentlig makt utgår från folket kommer att trängas undan, eftersom EU-besluten kan stå rakt emot de svenska väljarnas vilja och ändå gälla här i landet. Det är ett problem att man med vanlig lag nu i praktiken åsidosätter viktiga delar av regeringsformen, som fram till årsskiftet har den högsta konstitutionella valören i vårt rättssystem men som nu kommer att underordnas EU-rätten. Det är därför viktigt att det i anslutningslagen markeras att riksdagen förbehåller sig rätten att, när den finner det nödvändigt, behålla beslutanderätt. Majoriteten i utskottet anser att detta strider mot EU rätten och EU-principerna och att det skulle kunna uppfattas om en lagvalsregel, dvs. att svenska domstolar skulle kunna tolka detta så att man skall välja svenska lagar framför EU:s. Ja, det är rätt så till vida att det är så EU-organen vill ha det: att medlemsstaternas parlament och folkvalda skall lyda EU, inte ha rätten att kämpa emot när de tycker att EU:s majoritet går fel väg. Därmed ger vi upp den nationella suveräniteten. Majoritetens hållning är i sak samma som den plattläggningshållning som man i Grundlagsutredningen inför EU fick kritik för och också temporärt övergav. Vi kan inte acceptera detta in blanco-godkännande av EU:s överhöghet.

Sveriges rösträtt i Europeiska unionens råd, som blir den viktigaste lagstiftaren för oss, kommer inte att utövas av riksdagen utan av regeringen. När regeringen skall utöva sin rösträtt är det tänkt att den skall vara förankrad i riksdagen, att den, som det heter, skall samråda med riksdagen. Formen för detta kommer att bli EU-nämnden. Vi har hittills vissa erfarenheter av sådant samråd genom den s.k. EU-delegationen, som nu har verkat. Där går arbetet till så att det material som ligger till grund för delegationens råd till regeringen ofta är väldigt sovrat, utvalt och sammanfattat av tjänstemän. Delar av grundmaterialet, dvs. förslag från EU till förordningar och direktiv, är väldigt svåra att få tag på, knappast föreligger på svenska och ibland är hemliga. Materialet kommer väldigt sent, men det skall vi inte beskylla den svenska regeringen för, utan så verkar EU. Regeringsföreträdarna ger föredragningar och berättar litet om svensk förhandlingstaktik på några utvalda områden. Sedan ställer delegationens ledamöter några frågor. Det kan ibland bli en stunds diskussion. Sedan byter regeringen företrädare, det kommer nya föredragningar, och så upprepas det hela. Vilket råd har regeringen egentligen fått? Hur skall frågestund och diskussion tolkas? Det blir ofta upp till statsrådet själv att tolka. Har riksdagen då utövat något som liknar ett verkligt inflytande över hur regeringen bedriver arbetet i EU? Nej, dess roll ändras från att vara lagstiftare till att bli en löslig rådgivare. KU har förbättrat och förtydligat talmanskonferensens förslag till EU-nämnd på flera punkter. Det gäller protokolleringen, de stenografiska uppteckningarna och också stadganden om offentlighet, som blivit till det bättre. Men det saknas en sak, vilket framgår av det jag sagt tidigare, nämligen att nämnden skall kunna ge en tydlig riktningsanvisning till regeringen. Vi menar att om nämnden skall kunna fungera väl krävs att den får bra underlag för att kunna fatta någon form av beslut om ett yttrande som är vägledande för regeringen. Det kommer att öka kraven på beredningen av nämndens möten och arbete. Det kommer att ställa högre krav på underlagsmaterialet. Det kommer att öka nämndens möjligheter att påverka regeringen och därmed i realiteten möjliggöra för riksdagen att påverka och sedan också granska regeringens agerande. Eftersom EU-nämnden kommer att spela en viktig roll för riksdagens insyn framöver, borde det också slås fast att alla i riksdagen representerade partier som nått 4 % i riket skall ha en ordinarie plats i nämnden. När det gäller offentligheten i nämnden har jag anslutit mig till majoritetsskrivningarna. Rågången går där mot Moderaterna, som reserverar sig för hemlighetsmakeriets princip, vilket också Birger Hagård har utvecklat här.

Därtill återkommer vi i riksdagsdebatten om en vecka. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna med mitt namn på till KU:s betänkande 22 samt instämmer i Eva Zetterbergs bifallsyrkanden under utrikesutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda av de frågor som Kenneth Kvist berörde. Det gäller just protokollföringen i EU-nämnden. Nej, Kenneth Kvist, det handlar inte om att få ett större hemlighetsmakeri, utan om att minska det hemlighetsmakeri som kan bli följden av den bestämmelse som majoriteten vill införa. Frestelsen kommer att bli alltför stor för alltför många att inte ta upp frågor i EU-nämnden utan att i stället göra det på annat sätt så att det hela inte kommer att bli föremål för insyn.
Herr talman! Med den repliken säger Birger Hagård egentligen litet mer om EU än han kanske tänkt sig, nämligen vilka vida möjligheter en elit inom politiken har att bedriva EU-verksamheten just som något som man inte skall ha insyn i.

Om det däremot var hemlighetsmakeriets princip som gällde - att det inte skall dokumenteras vad regeringsledamöterna säger inför nämnden utan att det skall vara upp till var och en att utifrån subjektiva minnesanteckningar så att säga tolka det hela - minskar riksdagens kontrollmöjlighet verkligen gentemot regeringen. Jag tycker att det är en utomordentligt stor framgång att en stor majoritet av utskottet är för en protokollering på nämnda sätt. Det är ett framsteg för demokratin och insynen.
Herr talman! Ingen - inte ens Kenneth Kvist - torde kunna hindra regeringsledamöter från att prata med företrädare för de andra partierna. Därmed finns det anledning att befara att man kommer att välja de informella kanalerna framför de formella, om man vet att vad som sägs i EU-nämnden omedelbart kommer att läcka ut. Det är trots allt så, och det borde Kenneth Kvist kanske känna till, att när det gäller relationer till andra länder i viktiga frågor så är det sådant som man av olika skäl kanske inte utan vidare släpper med en gång. Det kan finnas anledning att tala med små bokstäver och också ibland se till att man släpper ut det hela när tiden därför är mogen, för annars kan känsliga förhandlingar, naturligtvis, skadas.
Herr talman! Först och främst vill jag återigen upprepa att den formella möjligheten att kontrollera att regeringen verkligen säger vad den står för inför EU-nämnden är större om det som regeringen verkligen säger dokumenteras än om det hela förblir odokumenterat. Där ger "odokumentationslinjen" - ökade möjligheter om man skulle vilja tala med dubbel tunga. Där tror jag att Birger Hagård har helt fel. Dessutom behandlar EU egentligen bara i mindre grad utrikes relationer. EU behandlar till största delen lagstiftning som gäller i det här landet. Det är då inte fråga om utrikes relationer utan i högsta grad inrikespolitik, och detta bör präglas av största möjliga öppenhet.

Herr talman! Jag tänker ta upp två frågor. Det gäller dels anslutningslagen, som vi skall besluta om här i dag, dels frågorna kring den nya EU-nämnden och hur beslutsprocessen där skall gå till. Den första frågan handlar om huruvida det finns gränser för EU-rätten. Jag tror nog att de allra flesta håller med om att det någonstans finns gränser för vad EU kan besluta om och vilka lagar som då skall gälla i det här landet. Det finns en anmärkning i den grundslagsändring som vi tidigare tog upp här: Om EU skulle gå in på områden som berör våra grundlagfästa fri och rättigheter är det enligt den grundlagsändringen inte förenligt med ett svenskt medlemskap. Men om man läser fördragen och tolkar dem kan man komma till väldigt olika slutsatser här. Erfarenheterna genom åren visar väldigt klart att EU-rätten i sig utvidgas allteftersom. Bl.a. genom EU-domstolens arbete utvidgas rätten för EU att stifta lagar utöver de fördrag som egentligen ligger till grund för samarbetet. Frågan är: Vad skall vi göra i ett läge där Sveriges riksdag anser att nya lagar inte blir förenliga med ett medlemskap och inte heller förenliga med de fördrag som gäller? Det är väldigt oklart hur vi skall agera om vi går på den anslutningsparagraf och anslutningslag som majoriteten i konstitutionsutskottet föreslår. Därför anser vi i Miljöpartiet att det vore riktigt att ha ett tillägg här: om inte riksdagen beslutar annorlunda. Det är alltså inte en generell markering om att vi kan tycka vad vi vill i vilken fråga som helst, oavsett vad EU säger och vilka lagar EU stiftar. Vi måste naturligtvis när vi nu, tyvärr, blir medlemmar följa de fördrag som gäller. Men det finns tillfällen då EU kan tänkas gå utöver fördragen, och då är det bra att ha en svensk markering om att det inte är självklart att Sveriges riksdag och svenska lagar helt sätts åt sidan. En sådan här markering gäller också om EU skulle fatta beslut som strider mot Sveriges grundlag. När det gäller dessa båda tillfällen nämner vi i reservationen att det kan vara väldigt viktigt att ha nämnda markering. Jag tänkte också nämna den tyska författningsdomstolen, som ju kommit fram till att den tyska grundlagen faktiskt gäller utöver lagar som EU stiftar. Vidare skall Tyskland, enligt den tyska författningsdomstolen, ha rätt t.ex. att bestämma om den gemensamma valutan, oavsett vad EU säger. Den saken tog ja-sidan upp väldigt mycket före folkomröstningen. Man hänvisade just till den tyska författningsdomstolen. Om vi i Sverige skall ha samma möjlighet måste vi markera det på något sätt i de lagförslag som vi lägger fram. Det här ett utmärkt sätt och tillfälle att göra det. Så över till frågan om EU-nämnden. Jag tror inte att särskilt många i den här salen tycker att det vore rimligt att lämna över lagstiftningsrätten till en minoritet, så att det skulle räcka med 40 % eller kanske 30 % för att få igenom den nya lagen. Jag tror att de allra flesta anser att det är rimligt att även i framtiden minst hälften av riksdagens ledamöter ställer sig bakom ett nytt lagförslag för att detta skall antas. Ändå är det just en sådan förändring som talmanskonferensen och konstitutionsutskottets majoritet föreslår. I framtiden skall en minoritetsregering i Sverige inte bara ha den verkställande makten utan också kunna rösta för och besluta om nya lagar, trots att en majoritet av svenska folket och en majoritet av Sveriges riksdag har en annan åsikt. Riksdagen skall genom den nya EU-nämnden bli en remissinstans och ge råd till regeringen i stället för att besluta om nya lagar här i plenum. De fyra röster i ministerrådet som ja-sidan stred för skall en minoritetsregering ensam svara för. I vår grundlags första kapitel står det att riksdagen är folkets främsta företrädare och att riksdagen stiftar lag. Om EU-nämnden blir rådgivare, som utskottets majoritet föreslår, får vi - som jag ser det - en grundlagsvidrig ordning som är helt oacceptabel. Regeringen blir lagstiftare, och riksdagens möjligheter att påverka blir minimala. När makten flyttar till Bryssel kommer det inflytande som blir kvar att flytta från riksdagen till regeringen. I Danmark har man en helt annan ordning. Där är det utskott som motsvarar vår EU-nämnd beslutande. Där har man också successivt utvidgat nämndens befogenheter och möjligheter att gå in tidigt i beslutsprocessen för att skapa en bred parlamentarisk besluts och kontrollfunktion. De danska erfarenheterna talar också för att deras ordning har varit framgångsrik. De danska partierna har tvingats till en betydligt mer aktiv roll än partierna i många andra medlemsländer. Det har lett till en bredare och mer folkligt förankrad Europadebatt. Den parlamentariska förankringen har dessutom stärkt danskarnas förhandlingsposition. I våras kom en rapport från Universitetet i Århus om öppenhet, offentlighet och deltagande i den danska EU-beslutsprocessen. Arbetet leddes av professor Jørgen Grønnegaard Christensen. I rapporten, där man pekar på flera allvarliga demokratiproblem, säger man bl.a.: Det demokratiska underskottet på unionsnivå innebär att graden av demokrati i EU-politiken blir desto mer avhängigt av att det i det enskilda medlemslandet finns en stark parlamentarisk kontroll av den nationella EU politiken. Man riskerar att europeisk politik formuleras av ett slutet nätverk av tjänstemän från kommissionen, ministrar och nationella ämbetsmän. Graden av demokrati i EU hänger med andra ord på de nationella parlamenten. Det är därför frågorna kring EU-nämnden är så viktiga. Om den svenska riksdagen avsäger sig den parlamentariska kontrollen och beslutanderätten faller också EU:s demokratiska legitimitet. I det läget duger det inte att som bl.a. Birgitta Dahl peka på att vi har kvar möjligheten till misstroendevotum mot regeringen. Vi kan inte byta regeringar som vi byter skjortor. Är det inte ett rimligt krav att vi har en beslutsprocess som garanterar parlamentarismen och den parlamentariska situationen i riksdagen? Är det inte rimligt - om vi nu skall vara medlemmar i EU - att vi åtminstone försöker skapa en demokratisk grund för besluten? Men i utskottets betänkande säger majoriteten i stället: "Enligt utskottets mening finns det inte heller anledning att nu utreda möjligheterna att införa en sådan möjlighet." Det som skrämmer mig mest är just den lätthet och frejdighet som kännetecknar processen. Jag undrar om det är samma stämning som har präglat andra länder när man plötsligt har övergivit fundamentala demokratiska principer. Parlamentarismen är inget under av skönhet och demokrati, men den är ändå det bästa vi har. I dag, den 14 december 1994, skall ändå parlamentarismen falla i Sverige vad gäller alla områden som berörs av EU-politiken. Jag är övertygad om att den nya EU nämnden kommer att bli ett öppet sår i den svenska demokratin och undergräva förtroendet för både regeringen och riksdagen. Ordföranden och vice ordföranden i utrikesutskottet har skrivit en motion om att utrikespolitiken ska ligga kvar i utrikesutskottet i stället för att behandlas i den nya EU-nämnden. De är oroliga för att hela den svenska utrikespolitiken kommer att EU-anpassas. Det är en berättigad oro. Jag tycker att det är uppseendeväckande att KU:s majoritet nonchalerar den uppfattningen. Utrikespolitiken vinner på att behandlas i sin helhet och av dem som har den största erfarenheten och kompetensen på området. De frågor som behandlas i EU spänner över hela det politiska fältet, och nämndens ledamöter kan inte ha den kompetens som är nödvändig. Miljöpartiet anser att även jordbrukspolitiken borde lyftas från EU-nämnden till fackutskottet. Som alla vet är jordbrukspolitiken i EU genomreglerad och byråkratiserad. Mängder av stödformer gör att det inte är möjligt att ta ställning till enskildheter utan att ha en bred sakkompetens. Den svenska hållningen blir bättre om ärendena behandlas av dem som kan sakfrågorna. Därför tycker vi att det här är en viktig fråga. Vi kräver att dessa två fackutskott skall handlägga sina respektive frågor - det är ett minimikrav - i stället för att allting skall läggas på Det är också oerhört viktigt att vi får en aktiv debatt och en bred förankring i Europapolitiken. Ett av de krav vi ställer är att EU-nämnden så långt som möjligt skall inhämta yttranden från de olika fackutskotten. Därigenom ställer vi krav på de olika partierna i riksdagen, på utskotten och på riksdagen i dess helhet att vara aktiva och ta del av politiken. Det går inte att bara låta ärendena passera, vilket annars är lätt hänt; mycket är svårtillgängligt, och det är ofta svårt att riktigt veta hur de olika frågorna hänger samman. Men inte heller här får vi medhåll av majoriteten, och inte heller när det gäller det viktiga och självklara kravet att de partier som är representerade i riksdagen också skall vara representerade i EU-nämnden. De skall kunna vara med och påverka politiken. Det är väl ett minimikrav, när de nu har fått 4 % eller mer av rösterna och kommit in i riksdagen. Men det har majoriteten i utskottet inte ansett vara intressant. I konstitutionsutskottet har vi genomfört ett pilottest av hur enskilda utskott skall kunna vara med och påverka EU-frågorna. Med anledning av att toppmötet i Essen skulle behandla det nya datadirektivet har vi på två möten tagit upp just den frågan, men själva direktivet har regeringen hemligstämplat, och vi i KU har ännu inte sett det! Med tanke på detta tycker jag att det vilar ett parodiskt löjets skimmer över betänkandets tal om riksdagens inflytande över EU-politiken. Vid KU:s pilottest fick vi inte ens fram papperen! Det är sanningen. Miljöpartiet vill ha största möjliga offentlighet om EU-politiken och kring EU-nämnden. Ett införande av tystnadsplikt, som man nu föreslår, motverkar möjligheterna att förankra ställningstagandena i partierna och utanför riksdagen. Det ökar risken att EU-politiken blir något för ett mycket litet antal tjänstemän och politiker utan förankring hos svenska folket. Besluten blir också sämre. All erfarenhet talar för att offentlighet ökar effektiviteten i beslutsprocessen. En avgörande fråga handlar om möjligheterna att utöva en demokratisk kontroll över regeringens och EU-nämndens arbete. Här kan jag notera att vi har nått en liten framgång i och med att utskottet delvis stöder vårt krav på att protokoll skall föras över vad som sägs på nämndens sammanträden. Jag säger "delvis", därför att det handlar bara om de samtal som skall ske mellan regeringen och nämnden - inte i övrigt. På denna punkt är det bara moderaterna som skiljer ut sig genom att över huvud taget inte vilja ha offentlig insyn i vad som här sker. Jag utgår nu från att riksdagen antar utskottets förslag. Jag yrkar bifall till de sju reservationer som jag har skrivit angående EU-nämnden, även den reservation som handlar om anslutningslagen. Det är också viktigt att protokollen blir allmänna och offentliga handlingar.

Herr talman! Det är i anslutningsfördraget med anslutningsakten som vår relation till EU bestäms. Det är i dem som vårt inflytande och våra åtaganden att följa EG-rätten finns. De frågorna behandlas i utrikesutskottets betänkande. Anslutningslagen, som behandlas i konstitutionsutskottet, är en intern svensk angelägenhet. EU lägger sig inte i om eller hur vi i vår lagstiftning reglerar de förpliktelser som fördraget och anslutningsakten innehåller. Det är vår dualistiska ordning, dvs. att det behövs någon form av lag för att internationella överenskommelser skall bli införlivade i den svenska rätten, som gör anslutningslagen nödvändig. Dessutom är det viktigt att riksdagen fattar ett självständigt beslut om överlåtelse av beslutanderätt. Det handlar ju om överlåtelse av den beslutanderätt som annars tillkommer riksdagen själv. Att överlåta på regeringen att fatta ett sådant beslut - som ju annars är det normala - är otänkbart. I anslutningslagen regleras två saker. Den första är att vid anslutningsdagen gällande EG-rätt skall gälla i Sverige, och den andra är att vi överlåter viss beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna, dvs. Vad konstitutionsutskottet har haft att pröva är om bestämmelsen om överlåtelse av beslutsbefogenheter uppfyller grundlagens krav. Utskottet konstaterar att unionen enligt Maastrichtfördraget skall respektera grundläggande rättigheter såsom de garanteras i Europakonventionen och som de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. I EG-rätten finns alltså ett fri och rättighetsskydd som motsvarar Europakonventionen. Därmed står det också i nivå med det skydd som vi har i regeringsformen utan att till alla delar vara identiskt med detta. Utskottet konstaterar att den förutsättning som anges i grundlagen är uppfylld i och med detta. Utskottet har också kunnat konstatera att det inte finns någon bestämmelse i fördragen som ger någon gemenskapsinstitution kompetens att besluta om grunderna för vårt statsskick eller om andra grundläggande principer som bär upp vårt konstitutionella system. Det finns alltså inte heller från den utgångspunkten hinder emot överlåtelsen. Överlåtelse av beslutanderätt till internationella organisationer är inte något nytt. Redan tidigare fanns i grundlagen en bestämmelse om att beslutanderätt i begränsad omfattning fick överlåtas till mellanfolklig organisation eller domstol. I bl.a. EES-lagen har redan tidigare funnits många av de EG-bestämmelser som nu införlivas i svensk rätt genom anslutningslagen. Det är här som kärnan i debatten om suveräniteten i folkomröstningen kommer in. Redan före inträdet i EU hade vi överlåtit beslutanderätt till EU via EES avtalet. Men vad vi då saknade får vi nu, nämligen inflytande. Inflytandet regleras inte i någon egen paragraf i anslutningslagen. Det följer av anslutningsfördraget som finns uppräknat i 4 § och som är en förutsättning för överlåtelsen av beslutsbefogenheter till EG i 3 §. Nu föreslås att EES-lagen skall upphöra och ersättas med anslutningslagen. Det pris vi får betala i form av avstående från beslutsbefogenheter uppvägs mer än väl av den nytta vi får av inflytandet i EU, som jag tycker är en vidgning av Sveriges befogenheter och en vidgning av demokratin. Vi får mer makt än tidigare, då vi bara kunde stå bredvid och se på. Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår i sin reservation en brasklapp när det gäller överlåtelsen av beslutanderätt. De föreslår att överlåtelsen får ske "om inte riksdagen beslutar annorlunda". De motiverar tillägget med att riksdagen skall kunna anta lagar som går emot EG-rätten, om EG-rätten går utöver de fördrag som Sverige anslutit sig till eller då EG-rätten strider mot Sveriges grundlagar. Ett sådant tillägg behövs inte. Det står klart, och konstitutionsutskottet har understrukit detta redan i samband med grundlagsärendet, att vi i Sverige kan och skall vägra att följa bestämmelser beslutade av något EU-organ, inklusive EU-domstolen, som går utöver fördragens befogenheter. I Maastrichtfördraget sägs också att gemensakapsrätten skall respektera grundläggande rättigheter som följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. Hittills har t.ex. EG-domstolen alltid respekterat medlemsstaternas grundlagar. Riksdagen kan alltid besluta om vilka lagar man vill. Det behöver aldrig skrivas in i lagarna. Anslutningslagen t.ex., som vi behandlar här i dag, kan när som helst upphävas med enkel majoritet i denna kammare. Tillägget behövs alltså inte. Den av Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslagna lagtexten kan dock ges en vidare tolkning, nämligen att Sverige skall kunna välja och vraka i EG-rätten. Ett sådant kryphål i anslutningslagen har dock ingen verkan gentemot EU. Det är godkännandet av anslutningsfördragen som reglerar mellanhavandet mellan Sverige och EU. Någon reservation i anslutningsfördraget med de övriga EU-länderna om att vi kan anta eller förkasta bindande beslut i EU efter eget skön finns inte. Om Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade velat fullfölja denna linje, skulle de i utrikesutskottets ärende ha begärt en omförhandling av anslutningsfördraget. Men så långt vill man tydligen inte gå, för då skulle ju löftet om att respektera folkomröstningsresultatet svikas. Jag förstår att Kenneth Kvist inte närmare gick in på innebörden av tillägget i anslutningsfördraget. Herr talman! Jag är stolt över att få medverka till att i dag införliva EG-rätten i Sveriges nationella rätt.

Men Europatanken är naturligtvis mycket äldre än så. De klassiska liberalerna under 1700 och 1800 talet visade tydligt att fri handel var det effektivaste av alla instrument för att åstadkomma fred och ekonomisk utveckling. Den italienske liberalen Mazzini, som inspirerade Italiens enande, såg samtidigt Europas framtid som ett förbund av demokratiska republiker. När Europas länder vid olika tillfällen har vänt sig inåt och försökt att lösa problem genom att baxa över dem på grannarna, har det också varit fråga om nederlag för liberala strävanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 17 och avslag på reservationen. Genom inträdet i EU avhänder sig riksdagen en del av sin lagstiftnings och finansmakt. Därför är det av avgörande betydelse att riksdagen ges en central roll i förberedelserna av besluten. Riksdagens lagstiftnings och finansmakt kommer i EU:s ministerråd att utövas av Sveriges statsråd. Därför måste regeringen åläggas att på olika sätt involvera riksdagen i sitt beslutsfattande. Det är också av central betydelse att hela riksdagen engageras och att förberedelserna sker i så öppna former som det över huvud taget är möjligt. Regleringen av samverkan föreslås ske i riksdagsordningen. Detta är en ändring i förhållande till regeringens och talmanskonferensens förslag. För att ytterligare understryka betydelsen av samverkansformerna mellan regeringen och riksdagen bör dock siktet vara inställt på att senare ta in bestämmelserna i regeringsformen. Det faktum att en EU-nämnd nu inrättas innebär inte någon förändring av Utrikesnämndens eller utskottens ställning. Kammarens beslutsbefogenheter lämnas också okränkta. I talmanskonferensens förslag har utskotten i viss mån kommit på undantag i förankringsarbetet. Det rättas nu till i konstitutionsutskottets förslag. Utskottens centrala roll understryks av förslaget att regeringen blir skyldig att lämna information till ett utskott som begär det. Utskotten bör vara aktiva och på ett tidigt stadium följa frågor som behandlas i EU. Regeringens informationsplikt bör användas flitigt, bl.a. genom att statsråden och deras medarbetare kommer till utskotten. Utskottssammanträdena kan vara både öppna och slutna. Denna nya möjlighet kan enligt min mening innebära en vitalisering av parlamentarismen. Precis som i Peter Erikssons beskrivning från Danmark tror jag att vi även här i Sverige kommer att få en öppen debatt. Våra regler och de förändringar som vi i konstitutionsutskottet har genomfört ökar också den möjligheten. Statsrådens medverkan i ministerrådet skärper också innebörden av kontrollmakten i parlamentarismen enligt regeringsformens kap. 12. Ledamöternas rätt att ställa interpellationer och frågor lämnas okränkt och kan användas fullt ut för att kontrollera vad som händer. Regeringen åläggs också att lämna information i kammaren och att avge en årlig berättelse. I själva verket kan utövandet av kontrollmakten även den innebära en vitalisering av parlamentarismen och den offentliga diskussionen. Man kan inte heller utesluta att samverkansformerna med regeringen också kan innebära en injektion för förändring av delvis stelnade arbetsformer här i riksdagen. Utskottens roll understryks också i relation till EU-nämnden. Det är viktigt att EU-nämndens ledamöter besitter en god sakkunskap när de slutliga råden om förhandlingsuppläggningen skall ges till regeringen. Det står EU-nämnden fritt att i samråd med utskotten finna de bästa samverkansformerna. Inget hindrar att utskotten på eget initiativ eller efter anfordran från EU-nämnden yttrar sig till EU nämnd skall gå till regleras inte nu. Men om samverkan inte skulle fungera, så är vi i konstitutionsutskottet beredda att återkomma med förslag till en reglering. De förslag om att regeringens samverkan i jordbruksfrågor och/eller utrikes och säkerhetspolitiska frågor skall ske i jordbruks och utrikesutskotten tillstyrks inte. Det skulle urholka betydelsen av att alla utskott på ett tidigt stadium skall delta i beredningen av EU Lis Lööws motion vill jag bara bekräfta att regeringens i regeringsformens fastställda skyldighet gentemot Utrikesnämnden på intet sätt rubbas. Deras förslag utesluter tyvärr att andra och tredje pelarens frågor kommer att hamna inom samrådet här i riksdagen. Enligt parlamentarismens principer torde man kunna räkna med att regeringen kommer att följa EU Statsråden måste på eget ansvar göra klart för sig att de inte har en majoritet emot sig. Jag tycker att vi redan har ett exempel på detta från förra veckan. Arbetsmarknadsministern presenterade här i kammaren en reviderad redovisning av regeringens syn på EU:s strukturfonder. Han tycks därmed ha frångått sin minoritetsposition, tidigare presenterad i EU-delegationen. Kammaren kommer alltså att vara ett viktigt forum för EU-frågor. Kammaren är här i riksdagen det enda definitivt beslutande organet och skall så vara. Ingenting hindrar riksdagen att här i kammaren genom tillkännagivanden av olika slag till regeringen blanda sig i EU-frågorna. Kammaren kan också besluta om misstroendeförklaring mot statsråd som inte åtnjuter riksdagens förtroende. När det gäller EU:nämndens sammansättning, reglering av tystnadsplikten och minoritetsskyddet föreslår utskottet att de regler som gäller för utskott även skall gälla nämnden. Det finns naturligtvis ingen anledning att ha någon särreglering av nämnden. Till skillnad från utskotten kommer EU-nämnden aldrig att avge några betänkanden. Det är utomordentligt viktigt att det i efterhand går att dokumentera vad som avhandlats mellan regeringen och nämnden. Det berör ju faktiskt så viktiga frågor som beredning av ärenden som hittills legat inom rikdagens lagstiftningsmakt och finansmakt. Därför måste EU-nämnden åläggas att föra stenografiska uppteckningar över samrådet med regeringen. Det är också ett värde i att eventuella missförstånd kan förebyggas. Risken för att förtroligheten i överläggningarna skulle gå förlorad är överdriven. Ledamöterna och statsråden kan ju även om det inte förs några stenografiska nedteckningar under alla förhållanden utanför sammanträdesdörren tala om vad som har förevarit. När det gäller den informationen finns det ingen garanti för att referaten blir riktiga. Samtidigt som vi på alla sätt vill verka för en ökad öppenhet i EU vore det helt fel signal att lägga locket på i EU-nämnden. Det är därför beklagligt att Moderaterna inte ser vikten av dokumentation och den därmed möjliga öppenheten. Fru talman! Jag vill också kommentera en upplysning som Peter Eriksson gav här i sitt anförande. Han säger att det finns hemliga handlingar och att inte ens konstitutionsutskottet kan få ut dem, t.ex. datadirektivet som nu behandlas i EU. Detta är inte sant. Utskottet har inte begärt in direktivet. Jag är alldeles övertygad om att om vi begärde in det skulle vi få det. Vad vi har begärt är en beskrivning av förhandlingarna och hur långt de har kommit. Vi har fått en mycket öppen redovisning av det och också en redovisning av en glädjande öppning i förhandlingarna som skulle innebära att även andra länder skulle respektera den svenska offentlighetsprincipen och att man också för egen del vill tillämpa den. Fru talman! Det ligger i sakens natur att utfallet av samverkansformerna måste följas noga och också utvärderas. Jag är övertygad om att det kommer att finnas en beredskap för förbättringar och modifieringar så att det svenska folkets representanters, dvs. alla riksdagsledamöters, inflytande kan säkerställas inom ramen för parlamentarismen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande KU22 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skall börja med det sista som Birgit Friggebo berörde, nämligen datadirektivet. Utskottet ville på initiativ från Socialdemokraterna få en diskussion om det nya datadirektiv som det fanns förslag om inför mötet i Essen. Det vi då fick på bordet var en analys från Justitiedepartementet, samma papper som hade kommit till EU-delegationen strax innan, men inte själva lagförslaget, dvs. Därefter hade utskottet ett möte till. Då hade vi en tjänsteman från utskottet som gick över till Justitiedepartementet för att titta på regeringens hemligstämplade papper. Sedan gav han ett kort referat till oss i utskottet. Det är samrådet. Efter två möten när vi har behandlat den här frågan har vi ännu inte fått de självklara papprena om direktivets verkliga lagtext på vårt bord. Visst förstår jag att vi kan begära in det från konstitutionsutskottet. Men det kräver ett ytterligare, ett tredje möte. Innan det har blivit genomfört har det i vanliga fall gått flera veckor. I det här fallet skulle det bli långt efter EU:s Skall det gå till på det sättet, är det litet väl sent att kanske en månad efter det möte som skett på ministerrådsnivå komma med en liten synpunkt från ett utskott i den svenska riksdagen. Tycker inte också Birgit Friggebo det? Sedan måste jag fråga Birgit Friggebo. Hon sade att hon var stolt över att vi har fått det svenska inflytandet i EU-processen. Är Birgit Friggebo också stolt över att vi överger parlamentarismen genom den nya EU-nämnden, att vi låter en minoritet genom regeringen besluta om den svenska förhandlingspositionen och att riksdagens majoritet i bästa fall kan komma överens om ett råd i dessa frågor? Är Birgit Friggebo också stolt över detta? Tycker hon verkligen att det är acceptabelt på lång sikt att ha en sådan ordning?
Fru talman! Först till frågan om datadirektivet. Det var kansliet som på eget bevåg skickade över ett papper där man redovisade svenska ståndpunkter i förhållande till datadirektivet. Då ville Socialdemokraterna att vi skulle få ytterligare information, och vi kunde tänka oss att också kalla en representant från regeringen. Men först sade vi: Låt oss få en information om de förestående nära förhandlingar som skall ske i ministerrådet, inte vid toppmötet i Essen. Där berördes frågan förvisso inte. Vår tjänsteman besökte Justitiedepartementet och fick en mycket ingående information om exakt hur förhandlingsläget var, detaljsynpunkter på den svenska uppläggningen och detaljsynpunkter på för Sverige viktiga genombrott. Alla visade sig vara nöjda med denna information. Peter Eriksson sade mot slutet av sitt anförande: Varför kan vi inte få direktiven? Självfallet kommer vi att få direktiven och de papper som vi begär om bara Peter Eriksson eller någon annan yrkar på det så att utskottet kan fatta beslut om det. Det finns ingenting som hindrar detta. Sedan säger Peter Eriksson att parlamentarismen är avskaffad. Det är bara regeringen som får uppträda. Riksdagen får enbart lämna synpunkter och ha samråd.Det är intressant att de som representerade nej-sidan aldrig talar om det som ligger i den andra vågskålen, nämligen att vi som land totalt sett får ett ökat inflytande i frågor som berör och påverkar oss. Därmed får vi också ett ökat ansvar för Europa. Den form som vi har i dag, att det är regeringarna som representerar oss i detta samarbete, är hittills en självklarhet. Låt oss då se till att vi har de bästa instrumenten när det gäller att slå vakt om riksdagens status, inflytande och befogenheter när det gäller att fatta beslut och att kontrollera regeringen. Jag tycker att vi har haft en bra och fin diskussion i konstitutionsutskottet om hur vi skall lägga upp detta på bästa sätt. Det har också lett till en rad förändringar i talmanskonferensens förslag.
Fru talman! Birgit Friggebo säger att vi får inflytande, men folkets främsta företrädare är riksdagen - det står i Sveriges grundlag - och riksdagen får ett mycket marginellt inflytande över detta. Det är regeringen, som är en minoritet i riksdagen, som kan få ett inflytande genom 4 röster av 87, tror jag att det är, i ministerrådet. Låt mig gå tillbaka till datadirektivet. I varje annat ärende som vi behandlar i konstitutionsutskottet är det självklart att grundtexten, lagförslaget, kommer på bordet när vi diskuterar frågan. Men här var det inte så. Här var det hemligstämplat, och det var orsaken till att det inte kom på bordet. Vi hade naturligtvis kunnat kräva ett nytt möte igen och fått upp det, men det var inte så det gick till. Det här var det pilotfall som socialdemokraterna sade att vi skulle prova.
Fru talman! Det är helt riktigt att riksdagen är folkets främsta företrädare. Vi kommer att fortsätta att vara det. Vi har också fattat beslut om att ha en folkomröstning och gå ut och fråga folket hur vi här i riksdagen skall behandla våra samarbetsformer med EU. Vi har fått det beskedet från svenska folket att de anser att vi skall gå in som medlemmar. Nu håller vi på att på bästa sätt säkerställa att riksdagen kommer att ha så stort inflytande som det över huvud taget är möjligt över de beslut som regeringen som representant för oss skall fatta i ministerrådet. Det hänger på oss själva här i riksdagen, inte minst på riksdagens utskott och på oss själva som enskilda ledamöter, att utnyttja de instrumenten. Vi måste vara aktiva, ta in handlingar, läsa handlingar, kalla på regeringens ledamöter och deras medarbetare i utskotten samt följa frågorna löpande intill dess att den slutliga sammanvägningen skall ske i EU nämnden. Där handlar det mer om förhandlingsuppläggning i de sista skälvande minuterna. Fram till dess har ju utskotten stora möjligheter till inflytande. Riksdagen kan fatta beslut om tillkännagivanden och ytterst - om det är så att statsråden inte följer de råd som de får - kan man rikta en misstroendeförklaring mot det statsrådet. Det tillhör också parlamentarismen. Om man vill utnyttja sin makt och sitt inflytande som representant för det svenska folket finns det utomordentliga instrument.
Fru talman! Det är litet problematiskt att EU anhängare slätar över problemen. Jag menar att även Birgit Friggebo gör det. Hon säger att vår beslutandemöjlighet egentligen ökar. Men innan vi är medlemmar i EU bestämmer vi våra momsregler och vår datalagstiftning helt själva. Som medlemmar i EU drar EU upp gränser för vad vi kan besluta och vad vi har att rätta oss efter. Birgit Friggebo sade i sitt anförande att hon var stolt över att få införliva EU-rätten i Sverige. Hon tyckte att vi redan förut hade gjort överlåtelser till internationella organisationer. Hon talade om att vi överlåter viss beslutande rätt. Men problemet är ju att det är en oviss mängd beslutanderätt eftersom fördragen är så vittomfattande. Det är ju också ett problem att vi nu i svensk lag införlivar en massa lagar som vi skall leva efter från årsskiftet som inte ännu är översatta till det svenska språket. Birgit Friggebo säger vidare att riksdagen alltid kan stifta vilka lagar den vill. Litet senare säger hon att riksdagen nu avhänder sig en del av sin lagstiftnings och finansmakt. Enligt det senare hon säger gäller inte det förra. Det är en motsättning i sig i hennes anförande. Det är kanske så att riksdagen kan stifta vilka lagar den vill, men problemet med EU och med den plattläggning inför EU som nu skall gälla är att det är EU-rätten som gäller oavsett vad riksdagen beslutar. Oavsett vad folkopinionen kräver av riksdagen och riksdagen beslutar är det EU-majoritetens vilja - där Sverige har 4 av 90 röster - som kommer att gälla i landet. Detta är ett problem. Det är detta vi måste försöka att bilda en spärr mot så att vi kan slå vakt om i alla fall ett uns av nationell självständighet och demokrati.
Fru talman! Jag tror inte att jag eller någon annan här i riksdagen, som tycker att beslutet att gå in som medlem i EU är riktigt, slätar över några problem. Vi ägnar oss tvärtom åt att försöka hantera den nya situationen och göra det så bra som möjligt. Men jag kunde ju bolla tillbaka frågan till dem som egentligen är emot vårt inträde som medlem i EU. Man hör ständiga svartmålningar. Det finns ingen fördel med att få ett ökat inflytande i Europa och att man får sitta med vid borden. Det är bara svartmålningar och hot hela tiden. Detta med datadirektivet är intressant. Det kommer upp nu igen. Nu kan vi här i riksdagen ge råd till våra statsråd som åker ner till ministerrådet och framför våra synpunkter och kan få genombrott för dem. Man kan också vara med och fatta de slutliga besluten om datadirektiven. Tidigare, när vi inte hade detta inflytande, var vi ändå beroende av detta datadirektiv. Då var det bara andra länders ministrar som fick sitta med och fatta besluten. Vi är redan via EES-avtalet bundna till det här datadirektivet som kommer så småningom. Här har vi nu en fördel. Vi har bättre inflytande och mera makt.

Herr talman! Jag kan hålla med Birgit Friggebo om att det nu gäller att hantera en ny situation och att vi skall göra det bästa av den. Jag tycker att delar av KU:s arbete har präglats av den viljan. Men det gäller att se vilken typ av organisation som EU utgör. Det gäller att se det problem som EU själv säger att organisationen präglas av, ett demokratiskt underskott, och ringa in vari detta består, när vi nu underordnar vårt lands politiska system ett annat politiskt system som delvis är oss främmande, nämligen EU. Det handlar inte om de enskilda medlemsländerna, för de har också parlamentarisk demokrati. Det är inte i de enskilda länderna som vi går in som medlem, utan i det överstatliga EU. Då gäller det att se vari det demokratiska underskottet består, hur den nationella suveräniteten undergrävs och därmed också riksdagens och folkets inflytande och möjlighet att påverka politiken. Vi sitter med vid borden, säger Birgit Friggebo. Men de breda massorna i Sverige, om jag får uttrycka mig litet gammaldags, har inte någon möjlighet att sitta med vid borden. Det blir ambassadörer, ministrar och politiker på toppnivå som får förtroendet att åka dit ner och representera Sverige. De människor som står alldeles för långt utanför politikens verklighet redan nu kommer att bli ännu mer marginaliserade, när en räcka av politiska beslut lyfts upp till Brysselnivå, långt ovan den Stockholmsnivå vi nu befinner oss på.
Fru talman! Kenneth Kvist reser delvis en fråga som är av yttersta vikt och som vi alla som är representanter i denna kammare har anledning att ägna oss åt. Det gäller den klyfta som finns mellan väljare och valda och den kritik som finns från väljarnas sida mot de egna representanterna. Det gäller inte bara Sveriges riksdag utan också ute i landsting och kommuner. Jag är övertygad om att den diskussionen också kommer att föras visavi EU. Detta är en viktig signal om att vi på allra bästa sätt måste ha kontakter med våra väljare och att vi lyssnar på dem. Den signalen har funnits länge. Men så är det, oberoende av om vi går med som medlem i EU eller inte. Kenneth Kvist återkommer till detta med överstatlighet och att vi underordnar oss, som han sade, främmande beslutsformer. Men redan nu är vi underordnade ett överstatligt system via EES-avtalet, utan att vi har fått något som helst inflytande, utan några som helst röster. Jag vänder mig litet mot att de som inte vill gå med i EU aldrig talar om den andra sidan, dvs. det inflytande vi nu får både över våra egna förhållanden men också över förhållandena på vår egen kontinent.

Fru talman! Debatten har handlat om just riksdagens roll i det politikskapande arbetet i samband med vårt EU-medlemskap. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att föra denna debatt och att riksdagens roll klargörs. Det görs visserligen i betänkandet, men den måste också klargöras för oss själva och befästas, så att vi känner att vi har en viktig uppgift att fylla. Det måste vara mycket upp till riksdagen själv att fundera igenom, precisera och formulera sina egna arbetsformer inom ramen för de beslut som fattas i dag med anledning av KU:s betänkande. EU-nämnden får en betydelsefull uppgift. Samtidigt räcker det inte med att EU-frågorna enbart diskuteras där. Det är också precis vad som har sagts hittills i dag. De olika sakfrågorna lever ofta ett långt liv i EU:s institutioner innan de är mogna för beslut i ministerrådet. Under denna i många fall fleråriga beredningstid bör det vara möjligt och naturligt att viktiga frågor förs till de relevanta och i sak kunniga utskotten för diskussion och beredning allt efter frågans natur. Med andra ord blir det angeläget att finna effektiva och tillfredsställande former för samspelet mellan EU-nämnden och fackutskotten. Lika angeläget blir det för riksdagen att själv formulera sina krav på regeringen beträffande information och samråd, handlingarnas utformning, öppenhet i debatten och mycket annat. EU-nämnden har sin roll i samspelet. Men hela kammaren måste också få möjlighet att delta i debatten om Europapolitiken. Det kan ske på många olika vis. Det kan vara med anledning av den årliga skrivelsen, kanske ibland i särskilt anordnade debatter, med anledning av utskottsbetänkanden eller information till kammaren i samband med större ministermöten. Jag skulle vilja uttrycka riksdagens uppgift i Europapolitiken på så sätt att riksdagen, landets folkvalda, inte har rätt att visa ointresse för EU frågorna. Riksdagen har en självskriven uppgift när det gäller att foga samman rent nationell politik med de frågor som avgörs i EU:s institutioner. Politiken måste ju hänga ihop och bli tydlig för medborgarna. Riksdagsledamöterna måste emellertid också ta ansvar för att diskutera och förankra EU-politiken bland medborgarna. I den breda folkliga debatten måste vi allihop delta. Jag menar att vi har ett folkbildningsansvar. Vi är 349 ledamöter som kan delta i en aktiv debatt, svara på frågor, lyssna på medborgarna och delta i debatterna ute i landet. Vi kan vara med på möten, studiecirklar och allt vad ni vill. Det menar jag är en viktig uppgift för oss. Det är ett krav på oss att vi gör på det sättet. Det blir också viktigt för det svenska partiväsendet att inse att EU-medlemskapet kräver nya arbetsformer för att svenska folket genom sina partier med skiftande ideologier skall känna sig delaktigt i detta stora nya arbete. För riksdagen blir det alldeles nödvändigt att från allra första stund ha en mycket hög ambitionsnivå när det gäller EU-frågornas hantering. Rutiner sätter sig lätt. Om rutinerna sätter sig på en för låg nivå blir det svårt att i framtiden höja ambitionerna. Då är det bättre att vi tar i för mycket från början och kanske får släppa efter litet när vi upptäcker det. Att baxa något uppför i en backe är bra mycket besvärligare än att finna att det kanske finns en viss flexibilitet som man kan skaffa sig vartefter. Fru talman! Många av EU:s medlemsländer försummade att från början involvera de nationella parlamenten ordentligt i EU-debatten. Nu har debatten om samspel mellan regeringar och parlament vaknat till liv och tagit fart. Det är bra. Det är viktigt att vi deltar i den debatten. En annan viktig länk som måste upprättas och göras stark är den mellan riksdagen och våra svenska Europaparlamentariker. Det vore mycket olyckligt om Europaparlamentarikerna kom att känna sig utanför och fritt svävande. Europaparlamentarikerna kommer att utgöra en viktig resurs i den svenska Det handlar om hur frågorna behandlas och debatteras i EU:s institutioner. Det handlar om samtal med medborgare, och det handlar om sammanhang i sakfrågor. Ytterligare en debatt om en parlamentarisk dimension pågår i EU-länderna. Det är debatten om ökade kontakter mellan EU-ländernas nationella parlament. Då talar jag inte om stora luftiga konferenser med storstilade program utan riktig substans. Tvärtom talar jag om möten omkring konkreta sakfrågor. Det blir t.ex. inför regeringskonferensen 1996 alldeles särskilt angeläget att vi folkvalda talar med varandra mellan de nationella parlamenten i medlemsländerna. Det är angeläget också i andra sammanhang. Det skall handla om riktiga sakfrågor, så att vi känner att det finns substans i övningarna. Fru talman! Under medlemskapsförhandlingarna eftersträvade partierna samstämmighet beträffande de svenska positionerna. Samstämmigheten var ett självändamål för att vi skulle kunna stå starka i förhandlingarna. Självfallet kommer det också i medlemskapssituationen att vara bra för landet om vi kan stå brett eniga i olika sakfrågor. Men eftersom sakfrågorna kommer att variera kommer det naturligtvis också att visa sig att partierna har olika åsikter och olika ståndpunkter. Väljarna måste kunna genomskåda partiernas sakpolitik på olika områden även om sakfrågorna till slut skall avgöras i EU:s institutioner. EU-medlemskapet innebär ju inte att de svenska partierna plötsligen börjar tycka alldeles lika om allting - om ekonomisk politik och sysselsättningspolitik t.ex. Jag tror att det är viktigt att partierna också redovisar var de står i alla de olika frågor som skall beredas och beslutas av EU. Fru talman! Jag vill avsluta med att än en gång understryka vikten av att riksdagen mycket seriöst tar sig an uppgiften att vara ett centralt forum för svensk Europapolitik. Själv tycker jag att det skall bli en spännande utmaning att se vad vi kan göra av det. Jag yrkar bifall till hemställningarna i utskottens betänkanden.

Fru talman!

Jag vill något kort beröra våra ståndpunkter. Vi stöder båda dessa betänkanden. Sveriges del i EU beror både på ideologiska och realpolitiska skäl. Den beror på ideologiska skäl därför att EU representerar samförstånd, demokratiska värderingar och en aktiv fredssträvan, och på realpolitiska skäl därför att Sverige behöver redskap för att hantera stora samhällspolitiska problem i gemenskap med andra länder. Fru talman! Kristdemokratiska samhällspartiet delar de europeiska kristdemokraternas vision om ett enat och demokratiskt Europa där den politiska makten är fördelad enligt subsidiaritetsprincipen mellan de olika nivåer där besluten fattas. Kompetensfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna skall organiseras på ett sådant sätt att den högre nivån endast verkar understödjande för den lägre nivån. Gemenskapen får med andra ord bara agera om den ensam eller i gemenskap med medlemsländerna är den som kan komma med de bästa lösningarna på samhälleliga problem. Gemenskapen skall bara vara verksam inom de områden där gemensamma åtgärder är mer effektiva än de åtgärder som medlemsstaterna själva vidtar. Vi kristdemokrater tror - ja, vi är övertygade om - att subsidiaritetsprincipen kan bevara den typiskt nationella, regionala och lokala kompetensen. Den europeiska unionen kan bara vara en djup och stark gemenskap bestående av decentraliserade nationer. Genom inträde i EU överlåter vi beslutsbefogenheter, men vi gör det för att lösa de problem som bäst kan lösas på gemenskapsnivå. Vi överlåter beslutsbefogenheter för att själva få inflytande över ett område som är större än det nationella. Fru talman! Vi kristdemokrater kommer att arbeta för att enhällighet fortsättningsvis skall vara grundregel i EU:s politiska samarbete. Vi kommer också att arbeta för ökad öppenhet inom EU. Respekten för de små länderna är mycket viktig. Den nuvarande huvudprincipen för röstfördelning mellan nationerna, som gynnar små länder, måste finnas kvar. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i KU:s betänkande nr 17. Också KU:s betänkande nr 22 är mycket viktigt. Samverkan mellan regering och riksdag måste fungera på ett tillfredsställande sätt. Den parlamentariska förankringen är ett måste. EU nämnden skall ha en stark roll. Samtidigt skall utskotten spela en aktiv roll som samarbetspartner. Men det är inte rimligt att i förväg reglera detta, utan man bör avvakta de erfarenheter som man får under det kommande året. Vi kristdemokrater yrkar även bifall till hemställan i KU:s betänkande nr 22.

Fru talman! Genom att bli medlemmar i den europeiska unionen avstår vi som man säger från en del av statsorganens beslutsbefogenheter och överlåter dem istället till EG-institutionerna. Det är en av de saker som skiljer EG-samarbetet från det mesta av annat internationellt samarbete. Man kan fråga varför vi går med på sådant. Jo, vi lever i en mer och mer internationaliserad värld där alltmer av den makt som formar vår framtid finns utanför landets gränser. Vi skulle kunna välja att slå vakt om en formell suveränitet som ändå inte är reell. Genom att gå med vinner vi i stället inflytande. Vi kan vara med och forma vår framtid tillsammans med andra och inte bara passivt låta andra forma vår framtid. När jag i dag lyssnar på företrädare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet slås jag av att ni aldrig diskuterar att internationaliseringen ställer oss inför nya val. I stället väljer ni att gång på gång fly från de ställningstagandena. Däremot gjorde inte svenska folket det, utan svenska folket gjorde ett ställningstagande i folkomröstningen och röstade för ett medlemskap. Då tycker jag att det också är så märkligt att vi i debatten i dag får höra att vad vi möjligen kan skydda är ett uns av demokratin, som Kenneth Kvist sade, eller att vi överger parlamentarismen, som Peter Eriksson sade. Det är ju inte att visa respekt för vad folket har beslutat i folkomröstningen. Det är ju inte heller att ta ställning till den nya situation som vi befinner oss i tack vare internationaliseringen. Nu är det ju inte så att vi flyttar in i ett färdigbyggt hus, utan vi kommer att medverka i ett husbygge. Då är frågan hur vi vill att det här europeiska huset skall se ut. Många människor är med rätta oroliga för ett stort och väldigt unionsbygge långt ovanför de vanliga medborgarnas huvuden - med rätta eftersom jag tycker att det vore fel att bygga det europeiska huset på det sättet. Tvärtom skall vi bygga det så att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Vi skall inte i onödan flytta ett enda beslut till Bryssel. Samtidigt är det oerhört viktigt för vår framtid här att vi ser till att få nya tillbyggnader på huset och ser till att huset växer på bredden - att vi får in även Central och Östeuropa, för då bygger vi upp mycket starkare förutsättningar för fred i framtiden. År 1996 kommer det att bli dags att i regeringskonferensen diskutera hur EU:s grundlagar skall omarbetas. Då skall vi ta ställning till ritningarna för det fortsatta husbygget. Det är oerhört viktigt att vi i Sverige tar ställning till hur vi vill vara med och påverka det fortsatta husbygget. Centern kräver partiöverläggningar inför de ställningstaganden Sverige skall göra i samband med regeringskonferensen. Det kravet har tidigare framförts av Olof Johansson, och jag framför det nu. Vi utgår från att det blir så. Det kommer nämligen att bli viktigt att forma en svensk linje och skapa en, som vi brukar säga, nationell hållning, där vi formulerar ståndpunkter för hur Sverige skall arbeta för att förstärka närhetsprincipen samt öka demokratin och insynen. Det är naturligtvis inte möjligt att nu ha färdiga förslag, men man kan ändå beskriva idéer. En sådan viktig idé tror jag är att se till att fördragen tydligt skall ange att EU:s kompetens omfattar bara de frågor som preciserats i fördragen. Alla andra frågor hör till den enskilda medlemsstaten och medborgarna där. På så sätt skapar man en legal grund för att stärka nationerna i kompetenskonflikter med EU. Det blir på EU-nivån som man får bördan att bevisa att ett omtvistat förslag verkligen bygger på delegerad kompetens. En annan viktig idé tror jag är att överväga ytterligare steg när det gäller att garantera de mänskliga fri och rättigheterna genom att införa en bestämmelse i fördraget som klargör att inga EU beslut får strida mot nationellt garanterade fri och rättigheter. Nästa stora fråga blir vem som skall godkänna ritningarna för det fortsatta husbygget. Vi skall inte bara vara med och ha idéer om hur ritningarna i fortsättningen skall se ut, utan vi måste också avgöra vilka som slutgiltigt skall få godkänna ritningarna. Jag anser att svaret skall vara att det är medborgarna som skall göra det. Frågan är hur vi skall se till att det blir så. I Danmark har man den ordningen att man folkomröstar varje gång det genomförs viktigare förändringar i de fördrag som reglerar det europeiska samarbetet.

Därför tycker jag att det finns skäl för att införa en grundlagsreglering i den svenska grundlagen som ger oss en ordning som motsvarar den danska. Det kan självfallet diskuteras hur man exakt skall utforma en sådan reglering, men det viktiga är principen. Hur skulle vi som svenska politiska beslutsfattare kunna försvara att det svenska folket skulle förvägras att få den möjlighet som danskarna har att rösta om viktiga förändringar i EU-samarbetet? Dessutom: Vi vill bygga medborgarnas Europa - inte eliternas Europa. Jag anser att det europeiska husbyggandet inte kan och inte skall föras vidare utan att de politiska ledarna hela tiden försäkrar sig om folkets stöd att ritningarna är bra i medborgarnas ögon. Det stärker också våra möjligheter att slå vakt om den nationella beslutanderätten när svenska företrädare sitter i Bryssel och förhandlar med företrädare för EU. Det är bra att man då kan säga: Vi vet att vi inte kan gå med på detta om vi inte får stöd av det svenska folket i en folkomröstning. I dag tar vi också ställning till frågorna om samverkan mellan riksdag och regering med anledning av medlemskapet i EU. För att fortsätta bilden med det europeiska huset skall våra regeringsledamöter inte uppträda bland byggnadsingenjörerna i Bryssel utan att ha försäkrat sig om att de har riksdagens stöd för den linje de driver. En fråga som vi har diskuterat mycket under senare tid har gällt det regionala stödet. Det är på sätt och vis det första testet på regeringens förmåga att lyssna på riksdagen och anpassa sig till de nya samarbetsformer som vi måste gå in i. Vi hade i förra veckan en debatt med Anders Sundström här i kammaren. Anders Sundström informerade som arbetsmarknadsminister riksdagen om att den nya regeringen inte fullt ut vill utnyttja det förhandlingsresultat som Börje Hörnlund åstadkom. Gång på gång ställdes Anders Sundström inför frågan om han anser att han har parlamentariskt stöd för den linje han vill driva i Bryssel. Gång på gång undvek han att svara på den frågan. I stället hänvisade han till att riksdagen i efterhand kan godkänna detta genom beslutet om samfinansiering. Han undvek däremot mycket noga att säga att riksdagen i så fall bara kan godkänna i efterhand och att det i så fall inte kunde bli fråga om att höja anslagen utan bara att sänka dem ytterligare.

Det är väl alldeles uppenbart att Anders Sundström har tassat runt i gränsmarkerna för vad som kan vara rimligt för en regeringsledamot som skall lyssna på riksdagen. Mats Hellström sade att regeringen nu är inne i en prövotid. Det allra bästa för regeringen vore att backa, i en fråga där man så uppenbart har gjort ett misstag.

Fru talman! Andreas Carlgren ansåg att vi inte diskuterar de alternativ som internationaliseringen ställer oss inför. Självklart gör vi det. Alternativen är nämligen följande: Skall Sverige som ett självständigt, fritt och öppet land delta i det globala och alltmer globaliserade samfundet eller skall vi slutas in bakom EU:s murar? Internationalisering är inte liktydig med att gå med i EU, Andreas Carlgren. Ni tror vidare att vi nu ökar vårt inflytande, men faktum är ju att riksdagen hittills har kunnat stifta de lagar som den ansett vara de bästa. Andreas Carlgren skildrar själv hur Sverige företräds av förhandlare från regeringen vilka t.o.m. kan bortse från riksdagsmajoritetens vilja. Den svenska regeringens representanter kan även hamna i minoritetsställning i ministerrådet, och då är Sveriges egen beslutanderätt i den fråga som behandlas borta. När det sedan gäller respekt för folkomröstningsresultatet visar vi på nej-sidan en oerhörd respekt och tålmodighet, men de förutsättningar som ja-sidan förespeglade människorna före folkomröstningen har faktiskt rubbats. Räntorna skulle t.ex. gå ned, vi skulle få program som skulle minska arbetslösheten och vi skulle ha en självständighet i frågan om att gå med i EMU eller inte. Vi skulle naturligtvis stå utanför det västeuropeiska försvarssamarbetet, men vi börjar redan nu närma oss detta så smått genom ett observatörskap osv. De förutsättningar som folket förespeglades och som gjorde att många röstade ja har alltså rubbats genom utvecklingen och ja-sidans agerande efter folkomröstningen.
Fru talman! Jag har just kritiserat att en av ministrarna i regeringen inte tar större hänsyn till riksdagens uppfattning i frågan om de regionala stöden, men Kenneth Kvists uppfattning är egentligen att Anders Sundström inte ens borde resa till Bryssel för att föra diskussioner om detta. Vi borde inte få detta stöd och borde över huvud taget inte vara med i EU. Den åsikten delar jag inte. Jag vill vidare peka på att vi genom internationaliseringen befinner oss i en ny situation. Vi kan formellt fatta beslut om t.ex. miljöfrågor som ändå i realiteten avgörs utanför vårt lands gränser. Vi kan diskutera beslut om frågor som gäller jobben men som i realiteten bestäms utanför vårt lands gränser. Jag vill att vi skall ha en verklig inflytandemöjlighet. Kenneth Kvist hänvisar allmänt till medverkan i en globalisering. Det låter bra, men det ger inte ett dugg mer makt för Sverige. Till sist säger Kenneth Kvist att han har en oerhörd respekt och tålmodighet inför folkomröstningsbeslutet. Tålmodighet är väl ändå det minsta som man kunde begära att Kenneth Kvist skulle visa på den punkten. Folket har i praktiken beslutat att vårt land skall bli medlem. Ni försöker i dag föra en debatt i efterhand, men folket har bestämt sig. Ni borde visa respekt för det genom att föra fram bra förslag till hur vi skall klara denna situation, men det gör ni inte. Ni talar i stället bara om allt dåligt som väntar oss. Kenneth Kvists ambitionsnivå är att åtminstone bevara ett uns av demokrati. Jag tycker att det är en mycket låg ambitionsnivå.
Fru talman! Vi skulle kanske behöva litet längre tid för en debatt om internationaliseringen än några treminutersrepliker. Vi har under lång tid stått inför en oerhört stark internationell påverkan av våra förhållanden.

Det finns inget som säger att vi behöver gå med i EU därför att EU påverkar oss. Vi är egentligen mera påverkade av Japan och USA på mera avancerade och avancerande områden. Vår teknologi och därmed vår samhällsutveckling påverkas på en mängd områden av detta. Vi borde därför inte kansla in oss i EU. Jag delar Andreas Carlgrens uppfattning att en svensk minister måste följa riksdagsmajoritetens mening. Det är ju därför som vi konkret och konstruktivt föreslår att EU-nämnden skall ha en viss möjlighet att styra hur regeringens representanter skall uppträda. Men den avgörande skillnaden mellan oss är att vi enligt min mening inte skall behöva stå och tigga i Bryssel när det gäller vilken regionalpolitik som vi skall få föra här i landet. Detta borde Sveriges riksdag få bestämma över. Det har att göra med vår suveränitet. Jag tror att vår kännedom om förhållandena i vårt land ger bättre resultat än det som blir följden av en sammanvägning av olika intressen nere i Bryssel.
Fru talman! Kenneth Kvist säger att det inte finns någonting som säger att vi behöver gå med i EU. Jo, svenska folket har beslutat så. Jag tycker verkligen att Kenneth Kvist nu för debatten i efterhand. Kenneth Kvist räknar vidare hela tiden upp allt dåligt som kan bli följden av folkets beslut. Vi har hört det många gånger förut och kommer säkert att få höra det många gånger till. Men Kenneth Kvist har inte en enda idé om hur vi i så fall skall göra det bra. Det måste kännas hopplöst för Kenneth Kvist och andra EU-kritiker att inte ha några idéer om vad vi skall göra för att det skall bli bättre - allt är dåligt. Till sist en fråga till Kenneth Kvist, som gäller principen om ministrars stöd i riksdagen. Som jag förstår av rapporten från EU-delegationen har det riktats kritik från en majoritet av riksdagens partier mot att man inte fullt ut utnyttjar möjligheterna till landsbygdsstöd. Såvitt jag har förstått har även Vänsterpartiet medverkat i den kritiken. På frågor här i kammaren har Anders Sundström inte velat svara på frågan om han anser att han har parlamenteriskt stöd för den linje som han vill driva i Bryssel och som innebär ett lägre landsbygdsstöd än vad EU delegationen tycks ha förespråkat. Är Vänsterns uppfattning fortfarande den att landsbygdsstödet borde vara högre än det som regeringen nu har föreslagit?

Fru talman! I varje demokrati finns det av alla godkända sätt att mäta folkviljan. I Sverige brukar vi mäta folkviljan i allmänna val och i sällsynta fall i folkomröstningar. Inför frågan om Sveriges medlemskap i den europeiska unionen har vi haft en folkomröstning, och folkviljan var klar och entydig. Ledamoten Per Gahrton gör i dagens riksdagsdebatt dock våld på denna folkvilja. Han beskriver sig själv som om han på något sätt stod över folkviljan och anser att folkmajoriteten är manipulerad, lurad eller hotad av den andra sidan i folkomröstningskampanjen. Det tänkesätt som ledamoten Gahrton ger uttryck för är något som annars kännetecknar sekten, som alltid anser sig veta bättre än de utslag som fallit vid val eller olika omröstningar. Jag hoppas att detta sektbeteende i förhållande till folkomröstningsresultatet inte skall vara kännetecknande för Miljöpartiet i övrigt. EU-medlemskapet är utmanande och väldigt provocerande för många samhällsintressen. Särskilt utmanande är medlemskapet för alla de institutioner och organisationer som bygger sin makt och sitt inflytande på nationalstatens nuvarande och avgränsade territorium och egenskaper. När vi genom dagens beslut politiskt, demokratiskt och kulturellt hinner i fatt decennier av ekonomisk anpassning till EU-länderna och till internationaliseringen, är det något stort och väsentligt som sker. Vi går dels in i ett överstatligt samarbete på många områden med andra länder, samtidigt som olika regioner i vårt land och kommuner och kommundelar strävar efter helt nya former av frihet. En del av den gamla nationalstatens institutioner får se sin betydelse naggad i kanten. Jag kan nämna Riksbanken, Riksförsäkringsverket, Invandrarverket, stora delar av skatteförvaltningen, länsstyrelseorganisationen och en rad andra organisationer och byråkratier, vilkas betydelse är knutna till nationalstaten. Klockan klämtar naturligtvis nu för dem. Själva riksdagen utmanas också mycket starkt av EU-medlemskapet och internationaliseringen. Därför är det av yttersta vikt att riksdagen, om den verkligen vill vara med och spela en viktig roll även i fortsättningen - vilket inte är alldeles givet - öppnar sig för de krav på förändring och förnyelse som kommer att dominera och prägla hela nästa århundrade. Genom vårt EU-medlemskap ökar våra möjligheter på många områden. Vi kan vara med och bidra till de sociala och politiska innovationer som vi är i så trängande behov av i vår del av världen. Låt mig bara nämna två exempel där jag tror att EU-medlemskapet kan vara oss behjälpligt. Det gäller dels den strukturella arbetslösheten. Den beror inte alls på att vi blivit utkonkurrerade av låglöneländer, utan den beror på att en stor del av de industriarbetare som präglat hela 1900-talets samhälle och politik i dag inte längre behövs i produktionen. Den arbetslösheten kräver oerhört mycket nytänkande och samarbete i nya former i såväl kommuner, Europa och säkerligen hela världen om vi skall lyckas komma till rätta med den. Miljöförstöringen, som i huvudsak beror på massproduktionen av avfall, kräver mycket nytänkande och omtänkande, kanske rent av ett ifrågasättande av det som bygger upp hela vårt ekonomiska tillväxtbegrepp. Vi här i Sveriges riksdag har alltså ett särskilt stort ansvar, fru talman, för att EU-medlemskapet verkligen används i hela folkets intresse. Också de av partierna i riksdagen som utmanas särskilt svårt - däribland mitt eget - utav EU medlemskapet och internationaliseringen måste också ta sitt ansvar. Personligen är jag av den åsikten att det vore fegt, oansvarigt och snudd på omoraliskt att bara för att rädda det egna skinnet, för att undvika att ta konflikter och uppgörelser i det egna partiet, skjuta över varje partiskiljande fråga som har med EU att göra till folkomröstningar under de kommande åren. Det vore en helt oacceptabel utveckling utifrån mina egna utgångspunkter. Det vore också förödande om byråkratiska traditioner, utskottens revirtänkande, enskilda politikers och utskotts bundenhet till vissa statliga verk och myndigheter och den nationella politiska sedvänjan i sig skulle få sabotera och omöjliggöra vårt kreativa deltagande i såväl nya regionala som internationella demokratiska fora och nätverk. Det är mot denna bakgrund glädjande att kunna yrka bifall till KU:s betänkanden 17 och 22. Såväl betänkandet om anslutningslag som betänkandet om EU-nämnd kännetecknas nämligen av öppenhet, sökande och prövande inför de nya villkor som kännetecknar riksdagens arbete. Det krävs nya modeller och nya former. Jag kommer för min egen del och efter blygsam förmåga, fru talman, att arbeta för att denna förnyelse verkligen blir genomförd och att debatten om demokratins nya förutsättningar i Sverige och i Europa förs öppet och frejdigt i hela det svenska samhället.

Fru talman! Äntligen! Jag kan inte låta bli att inleda detta anförande med ett utrop av det slaget. När jag i början av 1960-talet fick rösta för första gången, gick dåvarande Högerpartiet till val på parollen "Ja till Europa". Det kunde förefalla litet udda, eftersom det den gången rörde sig om ett kommunalval. Men för en ung student kändes budskapet attraktivt och stimulerande. Sedan har jag i många olika sammanhang - som facklig företrädare, i det internationella konservativa partisamarbetet och, naturligtvis, som riksdagsman - verkat för Sveriges fulla medverkan i det europeiska samarbetet. De senaste åren har jag varit ledamot i EFTA-, EES och EU-delegationerna, organ som nu alla försvinner. Jag saknar inte dessa uppdrag - tvärtom är deras försvinnande ett tecken på att Sverige är framme vid målet, att cirkeln som för mig började vid det där valet vid tidigt 60-tal nu är sluten. Svenska folket har sagt ja till Europa. Ändå finns det kanske skäl att en dag som denna ägna några ord åt EFTA. Denna frihandelsorganisation har tjänat oss väl under nästan 40 år. Den har bidragit till den välståndsutveckling som präglat åtminstone den förra delen av denna period, innan inhemsk högskatte och regleringspolitik knäckte tillväxten i Sverige. Många är de svenska riksdagsmän som deltagit i det parlamentariska samarbetet inom EFTA. Via EES avtalet kunde Sverige dessutom få en välkommen genväg in på den gemensamma marknaden med dess fria rörlighet för varor och tjänster, kapital och människor. Men även om EFTA-samarbetet och inte minst EES-avtalet var ekonomiskt fördelaktiga, var det inte tillräckligt i längden. De erfarenheter vi vunnit i EES delegationen, sedan avtalet trädde i kraft vid det förra årsskiftet, har visat att det svenska inflytandet över beslutsprocessen har varit praktiskt taget obefintligt. Dessutom är, som framgått av den föregående debatten, EU så mycket mer än bara ekonomisk samverkan. Det handlar om att trygga fred och säkerhet i vår del av världen, det gäller att utveckla gamla kulturella förbindelser och mycket annat. Min uppgift här i dag är ändå att hålla mig till de ekonomiska frågorna. Utgångspunkten är finansutskottets yttrande till utrikesutskottet, ett yttrande som vi moderater i allt väsentligt står bakom. Där framhålls de fördelar i ekonomiskt avseende som vi ser fram emot som en följd av medlemskapet. Men det är viktigt att understryka att vårt medlemskap i EU inte bara innebär fördelar utan även skyldigheter. Vid Europeiska rådets sammanträde i Essen nyligen diskuterades förverkligandet av de åtgärder som förordas i vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Bland viktiga teman i detta arbete vill jag särskilt understryka två rekommendationer: dels att genom avreglering öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och i företagen, dels att minska indirekta arbetskraftskostnader. Tyvärr måste jag konstatera att av regeringen under senare tid föreslagna skattehöjningar och återregleringar på arbetslivets område går i rakt motsatt riktning. Beträffande utvecklingen mot en ekonomisk och monetär union, EMU, ger majoritetens skrivning i finansutskottets yttrande ett intryck av att man inte är säker på att vilja vara med hela vägen fram till det tredje stadiet med en gemensam centralbank och en gemensam valuta. För oss moderater står det helt klart att vi vill att Sverige skall vara med fullt ut i det europeiska monetära samarbetet - frågan är bara om och när Sverige kan.

Jag utgår ifrån att regeringen avser att tidigt nästa år fullgöra detta åliggande och att därvid riksdagen och dess finansutskott på lämpligt sätt blir inkopplade. Ett annat ämne, som nu snabbt får aktualitet, är frågan om att stärka Riksbankens oberoende. Maastrichtfördraget innebär här en förpliktelse för Sverige att under EMU:s andra fas säkerställa att Riksbanken har en självständig ställning. Riksbanksutredningen lade i god tid före höstens val fram förslag i denna riktning, innefattande bl.a. nödvändiga grundlagsändringar. Framför allt kan inte föreskriften i regeringsformen om riksbankschefens obegränsade avsättlighet stå kvar. Socialdemokratiskt motstånd medförde att utredningsförslaget aldrig kom att föreläggas riksdagen för beslut. Men under innevarande mandatperiod blir det nödvändigt att genomföra de lagändringar som krävs för att Sveriges riksbank skall få den självständiga ställning som medlemskap i EU förutsätter. Fru talman! I detta sammanhang tar riksdagen också ställning till proposition 40 angående budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. I finansutskottets med anledning därav framlagda betänkande nr 5 föreligger det ingen annan oenighet än den som gäller principerna för finansieringen av Sveriges EU-avgift. I en gemensam reservation ställer de borgerliga utskottsledamöterna upp kravet att medlemsavgiften inte får leda till ett ökat upplåningsbehov och att statens administrativa kostnader inte skall behöva stiga. Givetvis bör det också vara en strävan att i de fall vissa utgifter täcks med EU-medel, motsvarande besparingar skall kunna göras i statens budget. Däremot kan vi inte instämma i den tanke som framskymtar i propositionen, och som sedan bekräftats i konkreta förslag till riksdagen, nämligen att finansieringen skall belasta olika områden, verksamheter och medborgargrupper i proportion till hur de gynnas av medlemskapet, främst då genom skattehöjningar. Det är en grundläggande finanspolitisk princip att skatter inte skall vara specialdestinerade till särskilda utgiftsändamål. Denna tanke är för övrigt utmärkande för EU:s gemenskapsbudget. Ett viktigt syfte med Sveriges anslutning till EU är dessutom att öka vårt lands ekonomiska tillväxt. Det är inte möjligt att exakt förutsäga hur stor denna effekt blir. Försiktiga uppskattningar pekar i alla fall på en ökning av den årliga tillväxten med en halv procent jämfört med om Sverige stannat utanför EU. Redan efter några få år skulle därmed skatteunderlaget ha vuxit så mycket att medlemskostnaden täcks vid oförändrade skatteregler. En annan avsedd effekt med medlemskapet har varit att skänka kampen mot inflationen större trovärdighet. Därvid minskar räntemarginalen mot exempelvis Tyskland. Skillnaden jämfört med utanförskap har uppskattats till drygt en procentenhet lägre räntenivå. En procentenhet lägre räntekostnader för statsskulden skulle innebära en besparing på drygt Enligt propositionen skall effekter av detta slag successivt beaktas i regeringens ekonomiska politik, men det finns ingen anledning att det inte skall ske från första början. Den tänkta uppläggningen att medlemskostnaden inledningsvis skall betalas krona för krona genom riktade skattehöjningar ger skäl för misstanken att regeringen vill begagna tillfället att skaffa fram extra skatteintäkter till täckande av budgetunderskottet, när det nu ter sig alltmer besvärligt att få fram utgiftsbesparingar. Samtidigt som jag vill avsluta med att uttrycka den förhoppningen att regeringen i sin ekonomiska politik skall utnyttja och inte motverka de möjligheter EU medlemskapet ger att stärka tillväxten och sysselsättningen i Sverige, vill jag, fru talman, yrka bifall till den borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande nr 5.

Fru talman! Vi har under denna dag debatterat vårt medlemskap i EU, och det har varit en både viktig och historisk debatt. Det känns skönt att vi nu är framme vid målet. Jag skall främst uppehålla mig vid finansutskottets betänkande nr 5, där det redovisas förslag till principer för budgetering och revision av de medel som Sverige betalar till respektive mottar från EU. Först vill jag säga att jag har en mer positiv syn på medlemskapet och dess möjligheter än vad regeringen synes ha. Det grundläggande är ju att medlemskapet skapar bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och därmed också för en finansiering av medlemsavgiften. Genom medlemskapet får vi en stabilare ekonomisk situation. Detta i sin tur kan medverka till räntesänkningar, sänkta kostnader i produktionen och en förbättrad konkurrenskraft. Medlemskapet gynnar oss alla, oberoende om vi är näringsidkare, skattebetalare, bidragstagare eller konsumenter. Därför är det fel att, som regeringen och Socialdemokraterna nu gör, peka ut vissa grupper som mer gynnade än andra. Regeringen föreslår fem principer som skall gälla för finansieringen av medlemskapet i EU. De två första av dessa principer har jag inget att invända emot, nämligen att finansieringen inte får leda till ett ökat upplåningsbehov samt att statens administrativa kostnader ej bör öka totalt sett. Även om samhällsekonomin i stort gynnas av EU medlemskapet bör man ändå se till att täcka in de utgifter som uppstår i statsbudgeten som en följd av medlemskapet. Men finansieringen bör då ske på sedvanligt sätt, dvs. att man i budgetarbetet prövar, prioriterar och även omprioriterar bland olika budgetposter. Jag anser det vara helt fel att åberopa EU medlemskapet för att höja skatterna. Jag tycker också att det finns anledning att erinra om den borgerliga regeringens stora arbete med att återupprätta Sverige som en företagar och tillväxtnation. Detta skedde genom bl.a. Den politiken gav också resultat. Om vi nu skall kunna utnyttja EU-medlemskapets fördelar är det viktigt att vi kan behålla dessa gynnsamma produktionsvillkor för företagen. Det stärker konkurrenskraften, och det ökar produktionen. Allt detta medverkar till fler jobb. Att i detta läge införa en ny löneskatt, som föreslagits i en särskild proposition, är oklokt och kommer att motverka den positiva utveckling som vi eftersträvar. Den nya löneskatten kommer i stället att innebära att vi förlorar många tusen nya jobb. Socialdemokraterna går tvärtemot den politik de säger sig vilja föra. I stället för arbetslinjen väljer de att beskatta arbete. Jag vill också poängtera vikten av att vi upprätthåller den grundläggande finanspolitiska principen att skatter och avgifter inte skall vara specialdestinerade till särskilda utgiftsändamål. Sverige har frångått ett system där vissa inkomster öronmärks till vissa utgifter. Nu tänker regeringen tydligen återinföra detta. Här inrättas nu en särskild löneskatt för att finansiera medlemskapet. Till detta har regeringen också varslat om att man har för avsikt att införa särskilda fastighetsskatter på bl.a. jord och skogsbruk. Detta är häpnadsväckande. Som jag tidigare sade, är det fel och oklokt. EU-medlemskapet gynnar oss alla, såväl företagare som löntagare och konsumenter m.fl. Varför skall då enbart ICA-handlaren, taxiägaren, skogsägaren, rörmokaren m.fl. betala denna avgift? När det gäller jordbruket innebär detta att regeringen återinför skatt på arbetande kapital. Det är direkt i strid med tidigare principer. Det har sedan länge funnits bred enighet om att man skall avskaffa skatten på arbetande kapital. Nu bryter Socialdemokraterna mot detta. Den ökande skattebelastningen på jordbruket är illavarslande efter alla försämringar som regeringen genomfört. Med regeringens politik är jordbruket inte någon vinnare. I stället är det tvärtom, en del förlorar faktiskt betydande belopp. Man har dragit ner arealstödet och kraftigt minskat miljöstödet. Regeringen avstår medvetet från miljöstöd till jordbruket på ca 2 miljarder kronor. Man vill inte utnyttja de framförhandlade stöden. Detta strider emot vad som stod skrivet på valsedlarna i folkomröstningen, nämligen att man utgick ifrån det framförhandlade avtalet. Centerns självklara utgångspunkt är att det framförhandlade avtalet skall gälla. Trots dessa försämringar framhärdar regeringen i att jord och skogsbruket är stora vinnare och att de därför skall beläggas både med den nya löneskatten och med särskilda avgifter på jord och skogsbruket. Detta tycker vi är djupt orättfärdigt. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! I proposition 1994/95:40 redovisar regeringen förslag till principer för budgetering, redovisning och revision av de medel som Sverige betalar till respektive mottar från EU. Regeringen redovisar också ett förslag till principer för finansiering av medlemsavgiften. Det är till att börja med viktigt att slå fast att denna avgift är väl använda pengar för Sverige. Det är en investering som kommer att ge mycket bra utdelning för svenska folket. Det ger oss möjligheter att påverka i stora frågor som sträcker sig över nationsgränserna, inte minst på miljöområdet och när det gäller relationerna mellan i och u-länderna. Dessutom - det tycker jag är viktigt att påpeka - bidrar vi genom vår medlemsavgift till att förbättra villkoren för en positiv utveckling för folken i de central och östeuropeiska länder som startat processen mot medlemskap i den allt större europeiska gemenskapen, EU. I stora delar kan vi kristdemokrater instämma i propositionen och i utskottsmajoritetens ställningstaganden till densamma. Men när det gäller principerna för finansiering av medlemsavgiften har vi en annan uppfattning än regeringen och utskottsmajoriteten. Självfallet är vi överens om att avgiften skall finansieras fullt ut, liksom alla övriga åtaganden i denna kammare. Vi ställer oss bakom principen att statens utgifter för administration inte får öka på grund av medlemskapet. Men när det gäller principerna för hur finansieringen skall gå till går våra uppfattningar kraftigt och principiellt isär. Jag tycker det är anmärkningsvärt att regeringen tycks ha en tämligen kameral syn på effekterna av ett EU-medlemskap.

På det här sättet framställs ju EU-medlemskapet som en enda stor belastning. Fru talman! Kristdemokraternas hållning, som bygger på vår principiella syn på budgetens utformning, innebär att EU-avgiftens finansiering inte skall öronmärkas genom specifika skattehöjningar eller besparingar. Den skall i stället finansieras inom ramen för det ordinarie budgetarbetet. En sådan här öronmärkningsprincip skulle vara ett nytt och ovälkommet inslag i statsbudgeten. Lika litet som exempelvis Sveriges andel av FN:s budget fordrar specialdestinerade skatter skall ju EU-avgiften utsättas för öronmärkt finansiering. Hur skulle det se ut om vi började med öronmärkning av olika utgiftsposter, bostadsbidrag, försvaret, polisen osv. Drar vi ut konsekvenserna litet längre skulle det väl snart bara vara riksdagsmännens löner som skulle finansieras över en samlad budget. Själva öronmärkningsprincipen antyder på något sätt en vilja att lyfta fram den kostnad som skall finansieras. Det mest förvånande är att finansutskottets majoritet ställt sig bakom introduktionen av öronmärkt finansiering. Finansutskottet har nämligen genom tiderna med mycket stor intensitet, för att inte säga hetta, alltid värjt sig för sådana frestelser. Senast de begav sig var för ett par år sedan när Vägverket ville höja nivån för underhåll av vägar genom en specialdestinerad bensinskattehöjning. Inom parentes kan jag tillägga att finansministrar som fortfarande är kvar i ämbetet regelmässigt brukar hysa en mycket tydlig motvilja mot specialdestinerade skatter. När de väl avgått brukar förståelsen för dylika kreativa finansieringsmodeller faktiskt öka på ett anmärkningsvärt sätt. Ett exempel är den förre finansministern Kjell Olof Feldt, som under sin tid i regeringen energiskt motarbetade sådana förslag, men som nu i sin egenskap av Svenska Vägföreningens ordförande reser land och rike runt och pläderar för just en finansieringsmodell med "raka rör" från en specialdestinerad bensinskatt för ökade väganslag. Är det månne så att den budgetdisciplin som utskottsmajoriteten säger sig vilja restaurera i själva verket håller på att erodera i allt lösare principer och uppgörelser i vänsterblocket? Redan smyger sig principer in som normalt brukar anammas först av avsuttna finansministrar. Det bådar inte gott. De breda samarbetslösningar som det talades om under valrörelsen har vi hittills inte sett särskilt mycket av. Blockpolitiken är med den nya regeringen mer cementerad än på mycket länge, även i detta avseende. I den proposition där regeringen klär sina principer i konkreta förslag visar det sig att man avser att höja skatter med 12 miljarder för att finansiera EU-avgiften. Detta skall läggas till de tidigare skattehöjningsförslagen på ca 38 miljarder. Sammantaget har regeringen alltså inom en månad lagt fram förslag på skattehöjningar på 50 miljarder kronor, varav hela 30 miljarder avser höjda skatter på arbete. För oss kristdemokrater är det helt uppenbart att detta kommer att få skadliga och hämmande effekter på den ekonomiska utvecklingen. Den svenska konkurrenskraften försämras, de höjda skatterna på arbete försvårar framväxten av nya jobb inte minst inom småföretagen och i den mycket priskänsliga privata tjänstesektorn. De ekonomiska fördelarna med EU-medlemskapet "balanseras" bort på ett effektivt sätt! Det sammantagna resultatet löper stor risk att bli att de svenska statsfinanserna totalt sett försämras netto på grund av den uteblivna tillväxten och de därmed krympande eller i bästa fall oförändrade skattebaserna. Till detta måste läggas att redan själva principen för finansiering av EU-medlemskapet och resten av den ekonomiska politiken går helt stick i stäv mot den politik som EU rekommenderar för att få bukt med arbetslösheten. Där handlar det om att sänka skatten på arbete, inte att höja löneskatterna med 30 miljarder på en månad. Fru talman! Mot bakgrund av det anförda vill jag yrka bifall till den till betänkandet bifogade gemensamma reservationen från Moderaterna,